Fru talman! Tack för svaret på min interpellation, socialministern. Vi var flera ledamöter i riksdagen som reagerade mycket skarpt när Socialstyrelsen kom med ett uttalande om att den vill inrätta ett personnummerregister över kvinnor som gör abort. Jag tycker att det var väldigt bra att det blev en skarp reaktion. Därmed bör ju Socialstyrelsen ha fått kunskap om de reaktionerna, och det gäller även dem som har väckt förslaget. Min första tanke när jag läste det här svaret från socialministern var att jag tyckte att det var rimligt att socialministern inte gick in så skarpt just på personregistret, men jag fick lov att ändra mig. I morse sade man på nyheterna att det redan finns patientuppgifter om kvinnor som har gjort abort. Det finns redan registrerat. Det tycker jag, precis som Inger Segelström i debatten i morse, är upprörande. Min fråga till socialministern är: Ämnar nu socialministern se till att de uppgifterna omedelbart raderas? Fru talman! Det är inte heller första gången som vi i riksdagen diskuterar abortlagstiftningen i vårt land. I frågor, interpellationer och i massor av motioner har det kommit åtskilliga åsikter och åtskilliga förslag. De allra flesta har väldigt bra slagit vakt om den rättighetslagstiftning som finns i dag när det gäller möjligheten att göra legala aborter när alla andra vägar är uttömda. Det är därför som vi är så många som har reagerat när registreringstankarna kom upp igen. Vi har en rädsla för att man börjar registrera. Det har man tyvärr också redan gjort. Det måste skrämma kvinnor från att uppsöka legala abortinstitutioner. Vi vill inte se några illegala aborter. Det är definitivt inte något som vi önskar. Det finns skäl, socialministern, att kraftigt slå vakt om den nuvarande lagstiftningen. Jag har anledning att tro att socialministern delar min åsikt i den frågan. På min första fråga om vilka åtgärder som socialministern ämnar föreslå för att minska antalet aborter kan jag se i svaret att det finns en del synpunkter som är bra och som jag naturligtvis delar. Men det finns saker som bekymrar mig i svaret. Det finns svar som är vaga, t.ex. följer utvecklingen noga, återkommer nästa år och uppdrag har lagts ut. Uppdrag som just nu har lagts ut till Socialstyrelsen känns inte så särskilt angeläget för oss. Jag hoppas att ministern förstår att det finns vissa frågetecken när det gäller de förslag som kommer därifrån. Fru talman! Jag respekterar att man måste utreda för att sedan sätta in de rätta åtgärderna. Men nog delar väl ministern min åsikt att detta inte är någon ny fråga? Det har förts debatter. Det har kommit fram olika förslag, och just nu kommer det larmrapporter. Socialministern bör kunna göra något redan nu.
Fru talman! Jag är rädd för att den artikel som finns i Dagens Nyheter i dag och de kommentarer som har gjorts kring den bygger på en liten sammanblandning. Jag är bekant med att Sveriges riksdag har bestämt sig, så vitt jag förstår i full enighet, för att vi ska arbeta med ett sjukvårdsregister eller ett patientregister för att kunna utveckla svensk sjukvård. Det handlar om att i registret kunna förteckna alla de behandlingar som sker inom den slutna sjukvården. Det är kirurgiska ingrepp, hjärtoperationer, lungoperationer, ortopediska ingrepp osv. Detta vill man göra för att kunna svara på frågor om följdverkningar, skador, effekter av olika medicinska behandlingar. I detta register, som faktiskt spelar en roll för sjukvårdens utveckling, finns numera också alla kirurgiska ingrepp förtecknade, även aborter. Det är motivet för den typen av förteckning av behandlingar. En helt annan diskussion handlade om det förslag som uppenbarligen diskuterades i Socialstyrelsen, att komplettera det abortregister man har för att följa abortutvecklingen, vilket ju är rimligt, med personnummer för att specialstudera aborter. Jag har sagt att jag inte tänker lämna ett sådant förslag. Det har dessbättre inte kommit till regeringen, och det kommer således inte något sådant förslag från regeringen till riksdagen. Men frågan om i vilken mån patientregistret, eller sjukvårdsregistret för att använda det uttrycket, är integritetskränkande, i vilken mån det skulle påverka kvinnor att välja abort, i vilken mån kvinnor efter det att de har bestämt sig för att genomföra en abort skulle få svårigheter kan jag inte bedöma. Jag kommer att be Socialstyrelsen att redovisa till mig och till regeringen hur registret används, vilka komplikationer som finns med det. Men jag förstår hur riksdagen tänkte - jag deltog inte själv - när man bestämde sig för att också föra in detta. Det handlade faktiskt om att försöka bedöma abort såsom ett kirurgiskt ingrepp och om att se vilka effekter det kunde ha rent medicinskt - inte de ambitioner som fanns i den andra tanken. Jag kommer att begära att få reda på i vilken mån de här uppgifterna betyder någonting för den medicinska utvecklingen. Betyder de ingenting kan man lika väl ta bort dem. Framför allt vill jag få reda på i vilken mån man kan bedöma att detta skulle påverka integriteten eller på något sätt skada de kvinnor som har genomgått abort. Jag kommer att begära att få en sådan redovisning.
Fru talman! Tack, socialministern, för det svaret. Vi har i Sverige en bra lagstiftning när det gäller integritet för människor. Jag sitter själv i Datainspektionens styrelse och följer de frågorna med stort intresse. När nu socialministern tänker samråda med Socialstyrelsen om just det här registret som redan finns vill jag skicka med uppmaningen att noga ta reda på hur det har gått till att få in uppgifterna. Det ska nämligen föras ett samråd med människor när man ska föra in dem i ett personregister. Det finns undantag. Det får man av Datainspektionen. Jag tänker naturligtvis också ta upp frågan där. Det här är en väldigt viktig fråga. Det handlar inte bara om kirurgiska ingrepp. Det handlar om ingrepp i människors integritet. Det handlar om integritet för kvinnor som befinner sig i en mycket besvärlig situation. Socialministern pekar också i sitt svar på att utbyggnader av ungdomsmottagningar i landet har haft och har en stor betydelse för det förebyggande arbetet när det gäller unga kvinnor. Så är det. Frågan är bara hur länge till. Vad säger socialministern om det besked som kom häromdagen om att ungdomsmottagningarna för en tynande tillvaro? Det saknas en tydlig överblick över kostnaderna. Mottagningarna lever ofta på projektpengar. Framtiden är osäker. Nationell och regional ledningsstruktur saknas. De statliga hivpengarna, som många mottagningar levt på, öronmärks inte längre för just ungdomsmottagningar. Samtidigt säger ungdomarna själva att det är väldigt bra med ett ställe dit man törs gå. Det här handlar ju ofta om unga kvinnor. Det är bra med ett ställe där man kan få ställa sina frågor och där man får råd och hjälp. Nu när socialministern återigen ska se över vilka frågor som har samband med strävan att få ned antalet aborter, glöm då inte att titta på hur resurser ska kunna ställas till förfogande för skolhälsovård, ungdomsmottagningar och resurspersoner som arbetar förebyggande. Den debatt som fördes här före den här interpellationsdebatten berörde, tycker jag, även den här frågan. Den kan kopplas direkt till frågan om hur man kan förebygga aborter. Förnedring av kvinnor, som de andra kvinnorna tog upp, prostitution och handel får säkerligen till följd att det sker abortering av foster på grund av att oönskade graviditeter kommer till. Jag vill i den här debatten stryka under det förslag som kom från kvinnorna i den förra debatten. Det saknas inte förslag om hur man ska komma till rätta med problemen och hur man ska arbeta vidare med förebyggande åtgärder. Det är också min förhoppning att ministern tar till sig de förslagen.
Fru talman! Jag har inte noterat några åsiktsskillnader mellan mig och Rigmor Stenmark när det gäller det arbete som måste utföras för att minska antalet aborter och förebygga situationer som leder till abort. Där är vi ganska överens. Det är vi också när det gäller frågan om vilket ansvar samhället har på de här områdena. Men eftersom frågan om just patientregistret har kommit upp finns det faktiskt anledning att ett ögonblick försvara att vi har ett patientregister. Svensk sjukvård har mycket hög standard. Vi vet ganska väl vad olika ingrepp betyder. Vi kan följa upp skadeutveckling, följdsjukdomar och andra följder av medicinska ingrepp. Den frågeställning som ska diskuteras är ifall det betyder någonting för den medicinska utvecklingen att också aborter finns med såsom ett kirurgiskt ingrepp. Om det inte betyder någonting kan man ta bort det. Den andra frågan som ska diskuteras är: Har detta varit integritetskränkande? Kan vi bedöma att den här typen av förteckning över medicinska ingrepp har betytt att någon har skadats i sitt sociala liv eller på annat sätt? Då finns det inga skäl att behålla det. Men det krävs en bedömning. När jag säger sammanblandning tror jag att många i dag har trott att det har förekommit ett sådant register som Socialstyrelsen uppenbarligen diskuterade och som några stycken på Socialstyrelsen önskade skulle genomföras. Men det är inte det registret vi diskuterar. Något särskilt abortregister som innebär att man för till personuppgifter till det nuvarande abortregistret kommer inte att införas.
Fru talman! Det är bra att socialministern och jag är överens. Det är ganska viktigt. Det är ändå angeläget att vi för den här debatten och så att säga för upp frågorna på dagordningen riktigt skarpt. Till sist, socialministern, vill jag naturligtvis tacka för debatten. Men jag vill ta upp en fråga till, nämligen mannens ansvar för den kvinna som han har en sexuell förbindelse med. Det går inte nog att understryka att en graviditet är båda parters ansvar. Det ofödda barnet har även en pappa, som jag tycker inte sällan kommer i bakgrunden. Man bör även se på hur pojken, mannen upplever en abort. Inte minst bör man när man debatterar det här ämnet alltid ha med båda parter. Här vet jag att det finns mycket delade åsikter. Det finns de som anser att det bara handlar om kvinnan och hennes rättigheter, att det bara handlar om hennes kropp. Jag tycker inte att det är så enkelt. Det handlar om båda. Det handlar om barnet och om pappan. Beslutet att göra abort är naturligtvis inte något lätt beslut. Kvinnan och mannen behöver all hjälp de kan få. De flesta aborter görs ju av legala skäl, av mycket personliga skäl där det också kan vara medicinska skäl som fäller avgörandet. Från samhällets sida måste det ändå vidtas åtgärder på alla sätt så att aborter endast vidtas som en sista åtgärd i en mycket besvärlig situation. Därför tycker jag att det är viktigt att påpeka att även mannen har ett ansvar och i högsta grad är inblandad. Det om något borde vara en fråga i jämställdhetsdebatten. Det om något borde även männen ta upp. Möjligen är tiden inte mogen för det ännu. Men jag tycker att det skulle vara intressant att höra om vår manlige socialminister har några tankar om det. Abort får nämligen aldrig ersätta preventivmedel. Respekten för livet får inte avtrubbas. Nu har jag inte vinklat min interpellationsfråga till socialministern som en jämställdhetsfråga, så jag får nöja mig med att ha fört fram den här tanken och kräver inget svar. Jag vill föra fram ett varmt tack för debatten.

Fru talman! Sten Andersson har frågat vilka åtgärder mot ungdomsrån jag är beredd att vidta. Sten Andersson hävdar att det är förvånansvärt tyst från politiker såvitt avser frågan om det ökade antalet ungdomsrån. Han ställer också frågan om tystnaden beror på att rånen för det mesta utförs av ungdomar med utländsk bakgrund. Inledningsvis vill jag säga att jag ställer mig oförstående inför Sten Anderssons påståenden om tystnad från politikerhåll i fråga om ungdomsrån. Få brott har fått så mycket uppmärksamhet som just ungdomsrån. I svar på interpellation den 3 februari i år redogjorde min företrädare Laila Freivalds för några av regeringens åtgärder för att motverka att unga människor begår brott. I svar på riksdagsfråga den 17 augusti i år redogjorde hon för de åtgärder som vidtagits för att klarlägga orsakerna till att förövare av rån blir allt yngre. Ungdomsrån är något som i allra högsta grad har uppmärksammats. De tas på största allvar inom rättsväsendet. Projekt för att minska antalet ungdomsrån pågår i dag inom flera områden. Ungdomar som är födda utomlands är kraftigt överrepresenterade bland de misstänkta gärningsmännen. När det gäller övriga ungdomar med utländsk bakgrund, dvs. de som är födda i Sverige, men med någon av föräldrarna född utomlands, är bilden en annan. Bland dem finns ingen sådan överrepresentation med avseende på ungdomsrån. Det här framgår av en undersökning som Brottsförebyggande rådet har gjort om ungdomsrån i Stockholm och Malmö under de senaste åren. Poängteras bör att ungdomsrånen endast utgör en liten del av den totala ungdomsbrottsligheten. Även inom gruppen utlandsfödda ungdomar är således antalet personer som gör sig skyldiga till sådana brott mycket litet. Oavsett hur stor ökningen är finns det all anledning att se allvarligt på dessa brott. Trots att ungdomsrånen ofta handlar om små ekonomiska värden och att offret ofta inte blir allvarligt fysiskt skadat så är händelsen något offret bär med sig för lång tid, kanske för hela livet. Den rädsla en kränkning av det här slaget framkallar kan på ett dramatiskt sätt påverka brottsoffrets möjligheter att föra ett normalt liv. Det finns exempel på ungdomar som blivit rånade och som under lång tid tvekat att över huvud taget gå ut under vissa delar av dygnet eller att t.ex. åka tunnelbana. Samtidigt kan de unga gärningsmännen många gånger vara omedvetna om dessa konsekvenser av sitt handlande. Så trots att ungdomsrån utgör endast en liten del av den totala ungdomsbrottsligheten är det ändå av största vikt att effektiva åtgärder vidtas för att begränsa dessa rån. Det är en mycket viktig uppgift för samhället att se till att våra barn och ungdomar inte blir utsatta för brott eller begår brott. Jag är övertygad om att de mest betydelsefulla insatserna för att minska ungdomsbrottsligheten är de som vidtas för att förebygga att unga människor dras in i kriminalitet. Av avgörande betydelse är insatser från familjen, skolan, föreningslivet, socialtjänsten och det övriga lokalsamhället. Rättsväsendets insatser är bara en del av kampen mot ungdomsbrottsligheten. Att rättsväsendet agerar snabbt och tydligt när ungdomar begår brott är dock mycket viktigt. Det är också viktigt med samarbete mellan rättsvårdande och sociala myndigheter och de brottsmisstänkta ungdomarna och deras föräldrar. Reglerna om ungdomsmål reformerades år 1995. Härigenom förkortades tiden mellan brott och reaktion samt skapades förutsättningar för ett förbättrat samarbete mellan berörda myndigheter. Det yttersta syftet med reformen var att den skulle ha viss brottsförebyggande effekt. Den 1 januari 1999 förbättrades påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten blev tydligare, och en ny frihetsberövande påföljd - sluten ungdomsvård - infördes. Reformen kommer nu att följas upp och utvärderas. Samtidigt övervägs medlingens roll i rättssystemet. Brottslighetens orsaker måste angripas lokalt där problemen finns. Ett framgångsrikt ingripande av samhället när en ung människa befinner sig i en riskmiljö eller i en risksituation förutsätter ett nära samarbete mellan myndigheterna - exempelvis polis, skola och socialtjänst. För polisväsendets del ska verksamheten präglas av ett långsiktigt problemorienterat arbetssätt med ett brottsförebyggande syfte. För att framgångsrikt bedriva ett brottsförebyggande arbete erfordras kunskap om brottsligheten och dess orsaker. Exempelvis visar BRÅ:s kartläggning av ungdomsrån att mobiltelefoner är ett attraktivt och relativt vanligt objekt när ungdomar rånar andra ungdomar. Här kan, vilket BRÅ också påpekar, förenklade och snabbare sätt att spärra mobiltelefoner verka brottsförebyggande. Någon tystnad i frågan om ungdomsrån råder knappast. Jag har i dag endast pekat på några av de åtgärder som redan har vidtagits i kampen mot ungdomsrån och övrig ungdomsbrottslighet. Självklart måste detta arbete fortsätta. Brottsligheten måste förebyggas och bekämpas oavsett av vem eller vilka den begås.
Fru talman! Ungdomsbrott är i Sverige ett nytt brott, som vi enligt min uppfattning kan hantera mycket dåligt med gällande lagstiftning. Det drabbar främst Stockholm, Malmö och Göteborg. Man stjäl kläder, mobiler, cyklar, mopeder och pengar. Gärningsmännen är ofta unga pojkar med invandrarbakgrund. Så är fallet oavsett hur man dribblar med statistik, som ministern faktiskt gör i sitt svar. Offren är många gånger unga pojkar, yngre än gärningsmännen och ofta etniska svenskar. Vid de här brotten förekommer dels hot om fysiskt våld, dels våld - ibland mycket våld. Det förekommer ofta att man använder knivar. Effekten, förutom att offret blir av med sina ägodelar, är att det skapas en otrygghet, en fysisk och psykisk rädsla. Framför allt och viktigast: Det är nog det effektivaste sättet - det måste jag dessvärre erkänna - att skapa främlingsfientlighet i Sverige. Fru talman! Jag står självfallet för mitt påstående att de här frågorna mycket sällan debatteras i Sveriges riksdag, trots att ministern kan referera till en interpellation och en skriftlig fråga hitintills under året. Den låga åldern på gärningsmännen gör att det i praktiken är svårt för samhället att hantera denna fråga. Det är väl känt bland poliser att unga brottslingar skrattar åt dem och säger: Jag har inte fyllt 15 år, så ni kan inte göra ett smack. De vet om att de är under straffbar ålder. Häromdagen sattes ett nytt rekord i Malmö. En 13-åring knivskar en 8-åring dels i armhålan, dels över fingrarna, därför att 8-åringen inte hade de pengar som 13-åringen trodde att han hade. Som straff blev 8-åringen knivskuren. Dessutom finns det ett mycket stort mörkertal i dessa sammanhang. Man vågar inte anmäla brotten, eftersom man under dessa oftast blir hotad med att om de anmäls blir konsekvenserna än värre. Ibland känner gärningsmannen offret och vet vilken skola offret går i eller var offret bor, och det skapar rädsla. Jag anser att lagstiftningen måste ändras. De förändringar som har gjorts är inte effektiva nog. Jag inser att det i botten finns sociala problem, men vi får ändå aldrig acceptera den här typen av brottslighet. Oskyldiga människor ska inte betala för att samhällets integrationspolitik har totalhavererat. Till sist vill jag ställa en fråga. Ministern säger att det här inte är det stora brottet bland ungdomar. Jag undrar vilka brott av grupper - inte av enskilda - ministern anser är värre än de ungdomsrån som vi nu diskuterar.
Fru talman! Jag vill börja med att hälsa justitieministern välkommen till riksdagen och gratulera till den nya positionen. Jag ser fram emot förhoppningsvis utvecklande debatter i framtiden. I BRÅ-rapporten Ungdomar som rånar ungdomar kan vi läsa att ungdomsrånen ökat kraftigt. Under de första sex månaderna 1999 anmäldes lika många rån som under hela 1998, alltså en fördubbling. Vi kan läsa att 10 % av de tillfrågade pojkarna och 5 % av flickorna hade egen erfarenhet av att vara rånoffer. Rapporten visar också att upp till 7 % av pojkarna bär vapen för att minska risken för att bli utsatta för rån. Var och en kan inse vilka risker som följer med detta. Rädda ungdomar med vapen är farliga och kan förstöra både sin egen och andras framtid. Till detta kan läggas att en stor del av våra unga påverkas i sitt vardagsliv av rädslan för att bli rånade. T.ex. uppges att de undviker att ha värdeföremål på sig. Det kan vara fråga om mobiltelefonen, som föräldrarna kanske försett dem med för att de ska kunna ta kontakt om de behöver hjälp men som de inte vågar ha med sig av rädsla för att bli rånade. Av den stora grupp som blivit utsatt för rån uppger 50 % att de inte gjort någon polisanmälan, och bland de skäl som återfinns är att "man får räkna med att bli rånad" och att "rånaren skulle ändå inte få något straff". Våra unga har rätt till ett liv i trygghet, och de ska verkligen inte behöva räkna med att bli rånade. Våra unga ska också få uppleva ett rättsväsende som de kan lita på. De ungas egna utsagor visar att så ser inte deras verklighet ut. Det är vi vuxna som har ansvaret och som måste återställa deras trygghet. Detta kräver bl.a. av oss att vi blir snabba och tydliga i våra reaktioner mot de ungas våld. Samtidigt som vi tydligt markerar mot hänsynslöst beteende måste vi ge de unga chansen att visa att de kan bättra sig. Bl.a. kan en konfrontation mellan offer och gärningsman, vid vilken gärningsmannen görs medveten om vilken skada han orsakat, vara av betydelse. En majoritet i riksdagen har gett regeringen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till hur medling skulle kunna bli en del av det svenska systemet, men det verkar inte finnas något större engagemang från Justitiedepartementets sida för denna fråga. Därför undrar jag om vår nye justitieminister är beredd att skynda på arbetet med det av riksdagen begärda förslaget. Det är också viktigt att visa de unga att man kan få en andra chans och att det lönar sig att sköta sig. Ett för unga tydligt sätt vore att åter införa möjligheten att döma till villkorligt fängelse, som förfaller om man sköter sig men verkställs om man fortsätter med brottslighet. Jag undrar om justitieministern kan tänka sig att vara beredd att arbeta för en lagändring i denna riktning.
Fru talman! Jag tittade i tidningen Dagen i går, och där står det under TV i kväll: Daniel blev rånad i tunnelbanan. "Rånaren sa att han skulle döda mig." Jag är övertygad om att justitieministern och alla andra här har förmåga att leva sig in i hur en sådan pojke känner sig. Det handlar oftast om pojkar. Men jag tror att vi behöver påminnas om det så att vi inser allvaret: att det finns ett brottsoffer. Som justitieministern sade kanske personen får leva med detta i hela sitt liv. Om ni av någon anledning missade det här programmet i går kväll, som heter "P.S." och handlar om Daniel som gjort en video om sina upplevelser, går det i repris den 29 och den 30 oktober. Jag delar naturligtvis ministerns åsikt att vi ska förebygga dessa brott. Vi moderater har vid åtskilliga tillfällen lagt förslag om hur vi ska komma till rätta med och förebygga att ungdomar hamnar på en brottslig bana. Men hitintills har jag upplevt att vi som gensvar från regeringspartiets företrädare bara har fått nej och att de egna förslagen har lyst med sin frånvaro. Jag efterlyser alltså förslag. Det räcker inte att upprepa de gamla slagorden, utan det måste också ligga någon verklighet bakom. Även i år har vi från Moderaterna väckt en motion i det här ärendet, om åtgärder mot ungdomsbrottslighet. Gun Hellsvik har tagit upp några av de förslag som vi lägger i den motionen. Jag skulle vilja höra hur ministern egentligen vill stärka föräldrarnas roll. Det räcker inte att se till att införa maxtaxa så att barnen kan vara mera på dagis. Hur vill ministern möjligtvis stärka skolans roll, både som fostrare och i att överföra nya kunskaper? Jag har själv ett förflutet i skolans värld och vet att det finns mycket att önska i fråga om att skolan verkligen tar tag. När det gäller narkotika kryper missbruket längre ned i åldrarna. Under 20 år som lärare fick jag ingen fortbildning annat än när jag själv skaffade mig den, och det är samma för dagens föräldrar. Som föräldrar och som lärare är de flesta av oss inte uppdaterade så att vi kan känna igen symtomen, varken på begynnande missbruk eller när ungdomarna börjar strula. Det hjälper inte med slagordet "fler vuxna i skolan". Jag skulle i stället vilja säga att det vore bättre att vi och de som är i skolan agerar som vuxna. Men då måste vi också ha redskap. När närpolisen infördes var det den stora lösningen på alla problem: närpolisen skulle arbeta förebyggande. Det tror jag också på. Men tyvärr har resurserna till polisen mest gått ut över närpolisen. Även om såväl föräldrar som skola, övriga samhället och närpolisen lyckas så misslyckas de i alla fall med några. Om inte annat ser vi resultatet av det i Vi har t.ex. föreslagit att man skulle få registrera brottslingar under 15 år. Det kan tyckas som att det inte är någon lösning, men att börja i tid, att stämma i bäcken, är viktigt. När en 15-åring första gången blir fast för något brott kan han tyckas "alldeles ren", och man börjar åtgärderna på helt fel nivå. Det är viktigt att se sanningen som den är och att inte sticka huvudet i sanden. Jag ser fram mot debatterna med ministern och att få veta vilka åtgärder man verkligen ska vidta. Åtgärder måste vi ha, men jag efterlyser verkligen hur de ska vidtas.
Fru talman! Jag skulle också vilja börja med att hälsa justitieminister Thomas Bodström välkommen till kammaren för första gången och önska honom lycka till i sitt nya uppdrag. Jag skulle också vilja säga att jag hoppas att vi framöver får trevliga debatter. Rättsväsendets frågor är så viktiga, och vi måste försöka skapa trygghet för alla människor i samhället. Fru talman! Jag tänkte ägna mig åt en enda fråga i mitt debattinlägg, och jag skulle vilja ta upp registreringen av minderåriga lagöverträdare. Det är ett gammalt känt moderatkrav att de som är under 15 år och som är skäligen misstänkta för ett brott ska registreras. Vi tror att det har en stor betydelse för polisens kartläggning av brott och brottsbekämpning om vi kan införa en sådan registrering i polisens misstankeregister. Vi vet att 15-åringar som har kommit till den gränsen där de blottar att de har begått brott ofta har en lång erfarenhet av brott dessförinnan, som kanske började redan i 12-13-årsåldern. Det sägs ibland att de som blir tagna första gången kan ha en brottsbana med ett fyrtiotal brott bakom sig och har blivit ganska avancerade i att begå brott. Därför anser vi att en sådan här registrering skulle vara värdefull. Det skulle ge en mer rättvisande statistik över brott som begås.

Men sedan har det stannat upp, och man har inte brytt sig om det. Man vill alltså inte lyssna på kraven från moderat håll. Vi tycker att det vore skäligt att ungdomar under 15 års ålder också skulle kunna registreras. Min fråga till justitieministern blir därför om justitieministern är beredd att införa registrering av minderåriga lagöverträdare.

Fru talman! Jag tackar för det trevliga välkomnandet. Jag är också övertygad om att vi kommer att ha många bra och spännande debatter där skillnaderna mellan våra partier tydliggörs. Sten Andersson anser att den här frågan har diskuterats för lite. Jag tycker att det är en felaktig uppfattning, men i varje fall ska vi fr.o.m. nu, tycker jag, ha en kontinuerlig diskussion om detta - det är mycket, mycket viktigt. Vad först gäller frågan om lagöverträdare som är under 15 år vill jag säga att de redan nu kan bli omedelbart omhändertagna, som ni väl känner till. I sådana mål som gäller omhändertagna barn finns det ju uppgifter hos socialtjänsten. Jag är, i varje fall inte nu, beredd att gå längre när det gäller en registrering. Jag vill alltså bara säga att möjligheterna redan nu finns på socialtjänsten, men jag ber att få återkomma i frågan. Det är alltså fel att påstå att ungdomar som är under 15 år kan säga: Ni kan inte göra ett smack! Det kan man faktiskt. Man kan alltså omhänderta dem och skilja dem från deras hem och familj. På Sten Anderssons fråga vill jag svara att jag inte tycker att man ska gradera olika brott eller antalet brott. Varje brott är ju ett för mycket. Men ett som har berört mig väldigt illa är just narkotikakonsumtionen bland ungdomar och de fruktansvärda konsekvenser som den får, inte minst användandet av Rohypnol och alkohol, som ligger bakom många av de mest fruktansvärda misshandelsfallen och fall där det har gått ännu värre. Det som är problemet när det gäller ungdomsrånen, som man kallar de rån som gäller mobiltelefoner, är faktiskt att de är förenade med mycket lite eller inget våld. Där ligger ett av problemen. Gärningsmännen förstår inte vilken skada de gör offret. Det är just därför som medling, som Gun Hellsvik tog upp, är så viktigt. Först då kan de förstå vilken oerhörd skada de gör brottsoffret; det är inget tvivel om den saken. När det gäller frågan om medling vill jag säga att den är föremål för en särskild utredning av Staffan Levén. Den kommer att vara klar den 1 december, och jag är väldigt intresserad av att titta på den. Påföljdssystemet ska ses över - jag går inte in närmare på det. Också när det gäller frågan om familj och skola pågår det arbete, och där är det mycket viktigt att fortsätta det brottsförebyggande arbete som nu görs i två tredjedelar av kommunerna.
Fru talman! Man hävdade när man införde närpolissystemet att det skulle skapa en närhet. Poliserna skulle hinna syssla med annat än att klara upp begångna brott. De skulle jobba så att de skulle kunna förebygga brottslighet. Närpolissystemet, som antalsmässigt blomstrade under början och mitten av 90-talet, är i dag på många platser endast en kuliss. Jag ska ta ett exempel. 1994. I dag, sju år senare, har man 18-20. I dessa 18 20 ingår poliser som är stationerade i Rosengård men vars arbetsuppgift är att köra polisbil i hela Malmö kommun. Antalet närpoliser har alltså minskat på ett sätt som innebär att man i dag inte kan göra det som vi trodde och menade att en närpolis skulle göra och som en närpolis kan göra när den är effektiv och väl bemannad. Det man i dag sysslar med är brandkårsutryckningar när brotten redan har blivit begångna. Det här med påföljder och lagstiftningen kan mina tre kolleger mycket bättre än jag. Men oavsett vad ministern säger är det så att poliser och socialarbetare i dag suckar, om de inte blåljuger rakt ut i tidningarna, och säger att deras möjligheter att hantera denna fråga i praktiken är starkt begränsade. Jag har aldrig blivit utsatt för något ungdomsrån - jag är dess bättre för gammal för det - men man hör ofta att de som har blivit det talar om en nonchalans från gärningsmännens sida. Jag tror visst att medling och det faktum att man blir konfronterad med offret kan ha sin verkan. Men många poliser säger till mig att många av de här ungdomarna när de åker fast första gången har gjort liknande brott många gånger tidigare men aldrig blivit anmälda för det, precis som Maud Ekendahl sade. I vissa fall har deras känslokyla accelererat till en sådan nivå att jag är rädd att man inte kan komma till rätta med den genom ett medlingsinstitut. Det är riktigt, som ministern säger, att de inte förstår vad de gör. Vi ska inte diskutera vilket brott som är värst - det kan jag hålla med om; det är lite felaktigt. Jag tror att antalet ungdomsrån där våld ingår faktiskt är större än vad som sägs, men låt oss strunta i det. Låt oss i stället gemensamt försöka se till att de här rånen framöver blir så få som möjligt.
Fru talman! Först blir jag lite konfunderad när jag hör justitieministern säga att man inte ska gradera brott. Då måste jag fråga mig: Varför har vi olika påföljder för olika brott? Ska vi inte gradera dem ska vi ha samma påföljd för allt! Det gläder mig att justitieministern ser positivt på medling. Jag hoppas att jag kan ta detta som ett löfte om att justitieministern kommer att se till möjligheterna och inte svårigheterna. Hittills har vår kamp för medling i stort sett bemötts med hänvisning till alla svårigheter. Ser man möjligheterna brukar man också kunna lösa de problem som kan ge svårigheter. Justitieministern svarade inte på min fråga om villkorligt fängelse. Jag har förståelse för att den begränsade talartiden skapar svårigheter. Men jag skulle i varje fall vilja ha en kommentar från justitieministern om justitieministern kan se några fördelar i villkorligt fängelse framför villkorlig dom.
Herr talman! Jag vill ta upp en annan fråga - det handlar om synen på familjen. Där finns ett och annat övrigt att önska i dagens lagstiftning. Enligt lagen om unga lagöverträdare ska vårdnadshavare normalt informeras när en person under 18 år begår brott. Vårdnadshavaren ska kallas till förhöret, och även informeras om tid och plats för rättegången. I samma lag stadgas även att företrädare för socialtjänten ska närvara vid förhöret. Dessa stadganden ger uttryck för allvarliga brister i synen på föräldrarna och deras roll. Är det så - och det är inte helt ovanligt - att en av föräldrarna inte är vårdnadshavare så kallas han eller hon varken till information eller till förhör. Den förälder som inte är delaktig i vårdnaden betraktas alltså inte som betydelsefull för den unge. Att socialtjänsten ska närvara men att föräldrarna bara kallas tycker vi lite grann visar lagstiftarens och därmed också regeringens och justitieministerns syn på föräldrarna. Nu är justitieministern ny och har möjlighet att se över detta. Det är naturligtvis bara en liten detalj i det stora hela, men det ger alldeles fel signaler. Enligt vår uppfattning bör föräldrarna kallas oavsett om de är vårdnadshavare eller ej. Lagen bör t.o.m. uttrycka en skyldighet för föräldrar att närvara både vid förhör och vid rättegång. Det ger fel signaler. Är ministern beredd att titta över dessa delar i lagen?
Herr talman! Justitieministern! Jag känner väl till att fallet överlämnas till socialtjänsten om personen som har begått brottet är under 15 år. Vad jag försökte säga tidigare var att man inte börjar med de grövsta brotten. Man börjar med småbrott. Fick vi föra in dessa småbrott i misstankeregistret från början hade vi fått en överblick över vad som håller på att hända med t.ex. Kalle, och då hade vi kunnat sätta stopp för det. Det är det som skulle vara det förebyggande arbetet och hjälpen för polisen och socialtjänsten att sätta stopp i tid. Hur många ungdomar säger inte "Ja, ja. Jag har gjort så mycket innan" när de är 15 år och åker dit första gången? Att göra så här är ju att hjälpa den som är mycket yngre och hindra honom eller henne att bli så avancerad vid 15 års ålder. Sedan tog justitieministern upp något som är mycket intressant, som inte ska debatteras nämnvärt här. Jag instämmer i att alkohol och Rohypnol, som många ungdomar använder, är livsfarligt. Den medicinen skulle absolut avregistreras, för den har inte längre på marknaden att göra. Ungdomar och grova brottslingar tar Rohypnol tillsammans med alkohol för att bli iskalla för att kunna utföra grova rån och inte minst slå ned och våldföra sig på människor. Det borde vi ta en debatt om med en annan minister så småningom.

Herr talman! Det blir lite schizofrent att försöka debattera med fyra personer samtidigt, men jag ska göra vad jag kan för att svara på de frågorna. Vad gäller frågan om att gradera brott är det som Gun Hellsvik säger naturligtvis riktigt. Det finns olika påföljder för olika sorters brott. Det jag menade var att man i kampen mot brottslighet kanske inte bara ska sätta det ena före det andra. Sedan efterlystes ett löfte från mig om att se möjligheterna och inte svårigheterna vid medling. Detta är absolut ett av de första löften jag kan ge. Jag har tidigare inte kunnat uttala mig eftersom jag är ny, men detta är nu ett löfte. Jag kommer att se möjligheterna och inte svårigheterna. Vad gällde frågan om polisen, som Sten Andersson tog upp, kan jag säga att vi debatterade just den frågan häromdagen. Jag vill bara återupprepa att det ändå är den största satsningen någonsin som regeringen nu gör, med mer än 1 miljard kronor. Jag vill inte bli en sifferminister, men 1 miljard är ändå 1 Vad sedan gäller frågan om villkorligt fängelse kan jag säga att regeringen vid den senaste påföljdsreformen uttalade att en fortsatt analys av villkorligt fängelse ska ske. Detta gäller påföljdssystemet generellt, men kan naturligtvis även få betydelse för unga. På sikt fortsätter reformeringen av påföljden. Jag ber att få återkomma där. Frågan om föräldrar som inte är vårdnadshavare togs upp här. Jag är väl medveten om att man kan isoleras som icke vårdnadshavare, men att man likväl är förälder. Jag kan inte säga mer nu än att jag lovar att titta på den saken, men jag är medveten om att det blir antingen svart eller vitt när man inte är vårdnadshavare. Jag har stött på problemet många gånger. Slutligen vill jag vad gäller frågan om att så unga inte är straffmyndiga säga att det är socialtjänsten som har huvudansvaret för de unga. Det är viktigt att den har kunskapen. Det är inte registreringen som är det primära, utan det ska ligga just på socialtjänsten.
Herr talman! Jag såg TV-inslaget i går där ministern invigde en polishögskola någonstans uppe i Norrland. Visst anser jag att det är bra. Det är bra med nya poliser. Men det tar en tid innan de blir just poliser och kan arbeta. Det innebär att vi framför oss har en tid då dessa brott fortfarande begås och då det blir ett glapp. Ingen blir gladare än jag om vi kan slippa att stå i kammaren och diskutera det, för det är ett fruktansvärt brott när det begås mot unga människor. Jag vet att vi inte kan ha ett samhälle utan brott. Det förekommer inte, ungefär som att trafik utan dödsoffer tyvärr inte heller förekommer. Men vi ska jobba så mycket vi kan för att vi ska ha säkra gator, torg och tunnelbanor. Människor ska i stort känna sig trygga när de går ut på gator och torg, och de ska våga ta med sig t.ex. mobiler, som Gun Hellsvik nämnde. De är i sig en trygghetsgaranti i dag. När det är mobilen som för många är det första rånobjektet är det faktiskt en bekymmersam situation. Jag sade tidigare att jag inte är med i det aktuella utskottet, men det är jag som har talartid kvar. Jag får säga, om jag ska recensera, att ministern har kommit hyggligt ifrån denna debatt. Jag hoppas att vi kan bli än mer överens framöver.
Herr talman! Jag vill bara säga kort att jag, på samma sätt som jag tycker att det är viktigt att tydliggöra de politiska skillnader som finns oss emellan, också tycker att vi ska ta vara på de områden som ändå finns där vi gemensamt kan titta på olika frågor. Det gäller bl.a. just frågan om medling och att vi är överens om att tryggheten för våra medborgare är väldigt viktig.

Herr talman! Maud Ekendahl har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att våra anstalter ska bli fria från narkotika. Inledningsvis vill jag säga att det inte råder någon som helst tvekan om narkotikamissbrukets betydelse för brottsligheten. Missbruket måste bekämpas om vi ska kunna förmå människor att inte begå brott. Det gäller på våra anstalter och det gäller i samhället i övrigt. Antalet narkotikamissbrukare på våra fängelser speglar förekomsten av narkotika i samhället. Att motverka drogberoende och narkotikamissbruk är alltså en angelägen fråga både för kriminalvården och för samhället i stort. På senare år har andelen intagna med en bakgrund som narkotikamissbrukare ökat. Andelen är nu närmare 50 %. Det beror bl.a. på att narkotikamissbrukare mer sällan kommer i fråga för de alternativa påföljderna. Det har därför blivit proportionellt sett fler narkotikamissbrukare bland de nyintagna i fängelse. Det här är ett förhållande som kriminalvården inte kan påverka, men som i stor utsträckning påverkar förutsättningarna för kriminalvårdens arbete mot narkotikamissbruket. Maud Ekendahl hävdar att det råder brist på drogfria fängelser. Jag vill upplysa Maud Ekendahl om att man på 66 % av Sveriges anstalter bedömer att narkotikamissbruk förekommer bara sällan eller aldrig. Det finns också på våra fängelser totalt 400 särskilda narkotikaplatser för motiverade missbrukare. På de flesta av de här avdelningarna lever de intagna åtskilda från andra intagna. De deltar också i särskilt anordnad programverksamhet. Detta hindrar inte att kriminalvårdens insatser för att bekämpa narkotikamissbruket kan intensifieras ytterligare. Regeringen har också krävt det i Kriminalvårdsstyrelsens regleringsbrev. Kriminalvården har nu inrättat en central ledningsgrupp för narkotikafrågor. Gruppen ska bl.a. utarbeta en strategi för narkotikabekämpningen. Man arbetar också med lokala handlingsplaner och har inrättat en hemsida för att sprida information och goda exempel mellan anstalterna. En annan mycket viktig sak är det omfattande arbete som pågår för att höja kvaliteten i kriminalvårdens programverksamhet. Den svenska narkotikapolitikens långsiktiga mål är att skapa ett narkotikafritt samhälle. Regeringen har tillkallat en narkotikakommission för att göra en utvärdering av samhällets narkotikapolitiska insatser de senaste 15 åren och inte minst lämna förslag till effektiviseringar. Enligt direktiven ska kommissionen lägga särskild vikt vid kriminalvårdens möjligheter till påverkan och behandling. Kommissionen har i dagarna kommit med en diskussionspromemoria om kriminalvården som innehåller många intressanta synpunkter och förslag. Det gäller både kontrollåtgärder och behandlingsåtgärder. I frågan om narkotikahundar - som Maud Ekendahl särskilt tar upp - kan jag nämna att kommissionen konstaterar att det i dag inte finns några formella hinder för en utökad användning av sådana hundar. Regeringen kommer att avvakta kommissionens slutbetänkande vid årsskiftet och därefter ta ställning till de förslag som lämnas. Jag delar helt Maud Ekendahls uppfattning att verkställighetstiden ska användas för att förbereda ett liv utan kriminalitet efter frigivningen. Kriminalvårdens arbete med att motivera och hjälpa de intagna att upphöra med missbruk är därför mycket viktigt. Men arbetet kan inte ses isolerat. För att det ska fungera måste det utgöra en del i en större helhet. Där vilar ansvaret tungt på de huvudmän i samhället som enligt den s.k. normaliseringsprincipen har ansvaret för vården av missbrukare - även om de befinner sig på anstalt. Avslutningsvis vill jag framhålla att mitt och regeringens budskap till kriminalvården självklart är och förblir detsamma som tidigare, nämligen att häkten och anstalter ska hållas fria från narkotika.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka justitieminister Thomas Bodström för svaret på min interpellation. Krafttag mot narkotikabruk måste ske på alla plan. Här lär vi vara överens. Dagligen kommer det rapporter om hur narkotikan flödar in i landet samt att alltfler unga människor prövar och tyvärr börjar missbruka droger. Under åtskilliga år har vi kunnat konstatera att alltfler missbrukare vistas på anstalterna och därmed fortsätter sitt drogande inom fängelsemurarna. Herr talman! Egentligen är det ofattbart att jag ska behöva stå här i Sveriges riksdag och säga att det ska vara knarkfritt i våra svenska fängelser. Det borde vara en självklarhet. Hur vill ministern förklara för allmänheten att det knarkas i fängelserna, med tanke på att fångarna sitter bakom lås och bom? Kriminalvårdsstyrelsen bekräftar att nästan 5 000 1998 respektive 1999, och 1999 var det då en beläggning på 9 300 personer. Vidare är nästan var tredje person som tas in på anstalt dömd för ett eller flera brott mot narkotikastrafflagen. Andelen har ökat från 18 % 1995 till 31 % 1999. Anser inte justitieministern att narkotikasituationen på landets fängelser är minst sagt alarmerande? Man kan läsa kriminalvårdens rapport om drogsituationen för 1999, som justitieministern också har hänvisat till. Jag vill säga att man där skönmålar beskrivningen av arbetet som pågår och bedrivs för att komma till rätta med drogproblemen inom kriminalvården. Jag känner inte igen de här beskrivningarna. De stämmer inte överens med verkligheten. Jag hoppas att den nya justitieministern, när det ges tillfälle, åker ut i landet och besöker olika fängelser. Då får man en helt annan bild av verkligheten. Jag vill påstå här i kammaren att det är upprörande att de interner som under fängelsetiden vill passa på att bli fria från sitt missbruk i princip hindras genom att de inte får vistas i en narkotikafri miljö. Jag har flera gånger varit på olika häkten. När jag senast var i Helsingborg sade bl.a. ett par killar så här till mig: Låt oss få sitta kvar i häktet längre, så att vi slipper komma till fängelset där man knarkar så mycket! Jag är glad över att justitieministern nu tar upp kommissionens synpunkter och förslag, eftersom de ger en bättre bild av hur det står till med de påtagliga brister som råder. Sedan är det bekymmersamt att den positiva programverksamheten, som är så viktig för internerna, på grund av resursbrist har dragits in. Dessutom vet man att regeringen inte ens kan ge full kompensation för löne och prisuppräkning. Vi blev i går informerade om ett glapp på 1 %. Det är 40 miljoner som man ska ta ur befintlig budget.
Herr talman! Kontraktsvård är ett alternativ till fängelse i en del fall för personer vars brottslighet i väsentlig grad kan relateras till missbruk. Det kommer emellertid oroande signaler från rättsväsendets aktörer som tyder på att domar som innehåller en fastställd vårdplan inte alltid fullt ut verkställs i enlighet med domens lydelse. Narkotikakommissionen pekar i sin diskussionspromemoria nr 10 på ett annat problem, nämligen kommunernas obenägenhet i många fall att gå med på en ansvarsförbindelse för vården. Skälen är varierande. Det kan bero på att man inte har budgeterat medel. Det kan vara att man anser att åtgärden är alltför ingripande och att man förespråkar öppenvård i stället för frivårdens förslag till en mera ingripande behandlingsplan. Om kommunen inte är beredd att gå med på en ansvarsförbindelse faller möjligheten till kontraktsvård bort för många missbrukande kriminella. Jag skulle med de här två bilderna som bakgrund för det första vilja ha justitieministerns syn på det moderata förslaget att ålägga socialtjänsten en återrapporteringsskyldighet rörande vårdplaners genomförande.

Justitieministern har ju, som jag nämnde, rimligen som advokat haft skäl att fundera över detta många gånger. Därför utgår jag från att vi i varje fall på den punkten kan få justitieministerns synpunkter.
Herr talman! Den 6 oktober det här året hade jag förmånen att vistas en hel dag ute på Kronobergshäktet. Jag fick tillsammans med de fackliga förtroendevalda gå runt och prata med människor som arbetade på i stort sett samtliga avdelningar. En av de frågor som framfördes var: Hur ska man kunna förhindra att narkotika kommer in t.o.m. på häktet? Den dagen gjorde man också ett beslag där, och det var nyttigt för en politiker att få se detta i verkligheten. Det mesta av narkotikan kommer in vid besök. Man har naturligtvis besök även på häktet, i alla fall när man inte längre har restriktioner, och bevakade besök kräver väldigt mycket personal. De besparingar som finns, och de extra arbetsuppgifter som man har fått på häktet, gör att det kan vara svårt att avsätta personal till de här besöken. Många av de besökare som kommer till ett häkte eller ett fängelse känner sig på ett eller annat sätt tvingade att försöka tillmötesgå den intagna och ta med sig narkotika. Ett förslag från personalen var att man precis som i grannlandet Norge skulle ha möjlighet att i vissa fall skilja besökaren och den intagna med en glasruta. Vi har framfört det här ett flertal gånger i den här kammaren, och vi anses vara några konstiga varelser som föreslår sådant som finns i Norge. Många av våra motståndare säger att det skulle vara väldigt integritetskränkande. Men det skulle ju faktiskt kunna ha en annan positiv sida. Det skulle finnas en möjlighet att ta emot flera besök när man inte har personal att sätta in vid de här bevakade besöken. Dessutom är det ganska jobbigt för personalen att hela tiden sitta och lyssna till de här samtalen. Det känns inte speciellt roligt att vara personal i de här situationerna. Dessutom skulle de anhöriga slippa pressen från de intagna att ta in narkotika. Ministern nämner i sitt svar Narkotikakommissionens arbete. I den nyligen lämnade diskussionspromemorian finns ett förslag på s. 66.

Herr talman!

Herr talman! Självklart bör det vara knarkfritt på ett fängelse, likaväl som på alla andra platser. Problemet är, och det tror jag att man måste våga erkänna, att så länge man tillåter besök, som är en viktig del i återanpassningen, kan man aldrig helt komma ifrån problemet. Det är alltså en avvägning mot vägen till återanpassning. Det är också därför som detta är betydligt mindre frekvent på häkten, där folk sitter mer inlåsta och mer isolerade, än ute på fängelserna. Jag är inte alldeles säker på att jag rätt uppfattade det som Gun Hellsvik tog upp om kontraktsvård. Jag vill bara understryka att vad gäller kontraktsvård står det ju i domen om man bryter den. Vad gäller det moderata förslaget tar jag gärna del av det och återkommer i den frågan. Vad sedan gäller frågan om att socialtjänsten inte lämnar ansvarsförbindelse är det något som Narkotikakommissionen ska ta ställning till. Det kommer ett slutbetänkande före årsskiftet, och då kommer vi att kunna titta närmare på det. Det var vad jag hade att svara på de frågor som jag antecknade.
Herr talman! Att man tillåter besök och att det då kommer in knark har precis Jeppe Johnsson talat om hur man kan åtgärda. Man kan avskilja personen som inte klarar av att ta emot besök. Det finns också en sak till att göra. Man kan visitera besökarna mer frekvent än man gör nu. Ytterligare en sak, justitieministern, som står i kommissionens förslag är att man kanske t.o.m. ska visitera de anställda. Det är något som är känsligt i Sverige men som man gör i många andra länder - för att få känna friheten i att veta att inte de anställda tar med sig narkotika in i fängelset. Det har funnits flera narkotikafria fängelser. Men då fanns det resurser. Det fanns bra programverksamhet, vilken nu, som jag tidigare sade, har förstörts eller bara utnyttjas ryckvis. Jag ska ta upp det exempel jag känner bäst till, nämligen Bergaanstalten i Helsingborg. Jag har följt dess arbete under många år och själv sett hur man byggt upp det knarkfria fängelset. Tyvärr är det inte det i dag, på grund av resursbrist. Vad man gjorde var att man lät internerna själva styra det här. Internerna skrev kontrakt. När det kom en ny fånge som ville vara på Berga skrev han ett kontrakt gentemot sina medfångar där han lovade att inte knarka. Detta byggdes upp som en hel verksamhet. Kontraktet var alltså gentemot varandra. Sedan hade man "kollektiva morötter" när internerna skötte sig väl. Man lät dem äta pizza i matsalen varannan fredagskväll, gå ut och gå lite längre på kvällarna m.m. Jag såg dock också vad som händer när det börjar vackla, när någon eller några i gruppen inte klarar av detta utan får in knark ändå. Då blir det oro i lägret. Då måste man i en sådan här programverksamhet kunna få tillåtelse att lyfta ut denna individ och placera honom på en annan anstalt, eftersom han flippar ut och förstör för hela gruppen. Då kan man få ett sådant tryck på fångarna själva att de vill vara kvar. De som inte klarar av det åker i väg. Detta sprider sig i de här kretsarna, vilket gör att man, när man sitter i häkte och sedan ska ut till ett fängelse, ber att få komma till just sådana här drogfria fängelser. Men då gäller det att våga ta tag i de här sakerna och förflytta dem som inte klarar detta till ett annat fängelse. Nu undrar jag naturligtvis, då det är första gången jag debatterar med justitieministern, vad justitieministern anser. Finns det en möjlighet att återigen börja bygga upp bra programverksamhet och kombinera det med att på nytt inrätta sådana här knarkfria fängelser? Här vill jag säga en sak. Vi vill ha knarkfritt överallt, men vi moderater säger så här: Eftersom det ser ut som det gör måste man börja någonstans. Låt oss komma överens om att se till att det snarast blir åtminstone ett knarkfritt fängelse i varje f.d. kriminalvårdsregion. Då har vi kommit långt i det arbetet.
Herr talman! Jag tror att justitieministern och jag talade förbi varandra. När jag talade om återrapporteringsskyldighet rörande vårdplanerna var det inte mot bakgrund av att den dömde bröt mot den plan som satts upp utan mot bakgrund av att vi kan se exempel på att de som ska ge vården inte lever upp till det som domstolarna har dömt. Det är av det skälet man borde införa en återrapporteringsskyldighet så att domstolen får kunskaper om huruvida domen följs eller ej och kan vidta åtgärder om den inte följs. När det sedan gäller problemen med uteblivna ansvarsförbindelser från kommunerna hade jag hoppats att justitieministern ändå skulle ha några egna idéer. Jag har svårt att föreställa mig att justitieministern som advokat inte har haft en del egna klienter där det varit fråga om förslag från frivården till kontraktsvård men där kommunerna sedan inte gett någon ansvarsförbindelse. Hamnar man i sådana situationer har man ju, enligt min uppfattning, rimligen funderingar över hur de här problemen skulle lösas. Därför hoppas jag ändå på redovisning av någon liten vision.
Herr talman! De senare årens besparingar i kriminalvården har naturligtvis inte gått spårlöst förbi. För att återvända till Kronobergshäktet är det, liksom många andra häkten, belagt intill bristningsgränsen. Personalsituationen, inte minst här på Kronobergshäktet, är svår. Det är svårt att få tag på människor här i Stockholm som kan tänka sig att arbeta i den miljön och med de förutsättningar som erbjuds. De som är där får därför göra en ännu kraftigare insats, och det sliter mycket på personalen. Ministern kommenterade inte förslaget från Narkotikakommissionen. Att tillåta besök är ju en avvägning. Att ha en glasruta kan tyckas inhumant, men man kan vända på det: Det är väl humanare att de intagna får några besök än att situationen är som i dag, nämligen att resurserna inte räcker till för besök. Jag vill också stryka under det som har sagts här tidigare: Det finns många vackra ord om program mot narkotika och brottslighet. Den bittra verkligheten är att de här något mer kvalificerade programmen har fått stryka på foten för enklare och billigare program. Tror man inte att det är så kan man läsa i kriminalvårdens redovisning 1999 på s. 34.
Herr talman! Först vill jag med anledning av de saker som Gun Hellsvik tar upp be att få återkomma vad gäller återrapporteringen. Vad gäller den andra frågan har jag naturligtvis stött på det problemet. Jag medger att det finns problem, och jag ska med intresse titta närmare på det som kommissionen kommer fram till i betänkandet före årsskiftet. Det får bli mitt svar på den frågan. Vad gäller frågan om de försök som har gjorts tidigare tycker jag att det är väldigt viktigt att man just ser på skillnaderna och tar hänsyn till de olika individuella förutsättningarna. Det gäller nämligen att ta vara på dem som verkligen är motiverade att komma ifrån sitt missbruk. En enda missbrukare som under sin fängelsevistelse kan återanpassas är en oerhört stor vinst, för honom eller henne, men även för samhället, med allt vad det kan innebära. Man måste vara flexibel i det här sammanhanget. Det gäller just att ta vara på de här personerna och inte låta de som inte är lika motiverade förstöra för dem. Men jag vill ändå i sammanhanget återigen understryka att 66 % av våra anstalter faktiskt anser att det inte finns något eller ett mycket litet narkotikamissbruk. Situationen är inte riktigt så katastrofal som jag tycker att moderaterna gör gällande, även om mycket kan göras bättre.
Herr talman! Jag har inte tid att ta upp de 66 procenten mer ingående. Men det står alltså "sällan eller aldrig" i svaret. Sällan står inte för hur ofta det är. Jag har tidigare frågat vår f.d. justitieminister vilka fängelser som är absolut drogfria i Sverige. Jag har inte fått svar. Och jag förmodar att inte den nya justitieministern kan svara på det heller. Jag skulle vilja ha en förteckning över detta. Hur ofta tar man urinprov m.m. och har kontroller så att man kan påvisa drogfrihet? Statistik är inte alltid att lita på. Jag tycker att det är bra att narkotikahundar används. I södra Sverige samarbetar man med tullen. Det är bara det att tullen behöver sina narkotikahundar så pass mycket i tullfiltret att man inte kan tillåta hundarna att gå på fängelserna i Skåne så mycket som man vill göra. Det är därför jag tycker att man inom kriminalvården skulle ha ännu fler egna hundar som åkte runt på olika ställen och bara letade narkotika. Att leta narkotika på fängelser är resurskrävande. Personal som letar i ventiler, brunnar, stoppningar och var det nu kan vara kan göra annat. In med hundarna och låt dem leta narkotika på fängelserna! Till sist skulle jag vilja bemöta det justitieministern tar upp på s. 2 i sitt svar, att kriminalvården inte kan påverka att antalet narkotikamissbrukare har ökat i fängelserna. Men narkotika har faktiskt funnits på fängelserna i olika grad under många år. Under dessa år skulle man väl åtminstone ha kunnat bygga upp många kontrollåtgärder och utarbetat väl fungerande arbetsformer för att sätta stopp för narkotikan. Som det ser ut när man läser rapporten är det precis nu man ska ta tag i det. Avslutningsvis vill jag tacka för den här debatten. Nu har justitieministern i alla fall fått en inblick i hur vi moderater tänker och tycker.
Herr talman! Jag missade vid de tidigare tillfällena att svara på frågan om glasrutan. Som moderaterna väl känner till har regeringen tidigare sagt nej till glasruta. Nu får vi vänta på Narkotikakommissionens förslag. För att ge min bild vill jag säga att jag spontant är lite tveksam till glasruta. Jag vill inte binda upp mig på något sätt, men det känns något främmande. Vi får avvakta Narkotikakommissionens förslag. Vad gäller narkotikahundar har också Narkotikakommissionen sagt att det inte finns några hinder. Kriminalvården är intresserad av att få sådana. Där lär det finnas ytterligare möjligheter att gå vidare. Slutligen frågan om att kriminalvården inte är ansvarig för den ökade konsumtionen. Det är ökningen i samhället som kriminalvården inte gärna kan göra någonting åt. Arbetet inom kriminalvården är däremot någonting annat.

Herr talman! Rigmor Stenmark har frågat statsrådet Lars-Erik Lövdén vilket ansvar staten tar när områden bedöms som herrelösa. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Jag vill på en gång säga att Rigmor Stenmark tar upp ett problem som jag anser att man snart måste ta ställning till. Det är inte tillfredsställande att ansvaret är oklart i de här fallen. De tomma hyreshusen i Söderfors är ett tydligt exempel på detta. Det förekommer att fastigheter som ingår i en konkurs inte kan säljas. Konkursförvaltaren kan inte hitta någon köpare till fastigheten. Det kan bero på att marken måste saneras eller att byggnader måste repareras eller rivas. Och detta kan kosta mer än vad fastigheten är värd. Om det är ett aktiebolag som försatts i konkurs, upphör dessutom fastighetsägaren i regel att existera när konkursen avslutas. En fastighet som ingår i konkursen sägs då bli herrelös. Det finns inte längre någon fastighetsägare som ansvarar för olägenheterna på fastigheten, t.ex. förfallna byggnader. Kommunen måste då ibland rycka in. Om det finns en allvarlig risk för människors hälsa, egendom eller miljön kan kommunen, på egen bekostnad, behöva vidta åtgärder. Bestämmelser om detta finns i räddningstjänstlagen. I vissa fall kan en kommun söka bidrag för marksanering hos Naturvårdsverket eller i form av lokala investeringsprogram. Men dessa bidrag är främst avsedda att användas till att sanera mark och byggnader från gifter. Genom miljöbalken har en obligatorisk saneringsförsäkran införts för företag som bedriver miljöfarlig verksamhet. Denna försäkring är avsedd att täcka kostnader för efterbehandling enligt kraven i miljöbalken. Det gäller alltså sådana kostnader som företaget skulle ha täckt om det inte försatts i konkurs. Denna försäkringslösning kan förebygga att fastigheter med miljöföroreningar lämnas herrelösa. Som jag redan har sagt måste man överväga problemet med herrelösa fastigheter. Det är flera aspekter som måste beaktas, bl.a. konkursrättslig hänsyn, miljöhänsyn, även kulturmiljön, och - som i det fall Rigmor Stenmark tar upp - bostadspolitisk hänsyn. Det gäller att hitta en lösning som håller. I Justitiedepartementet pågår sedan en tid en probleminventering. Den ska läggas till grund för de överväganden som krävs, bl.a. när man tar ställning till vilket ansvar staten bör ha. I departementet planerar vi också en hearing om saken. Det är möjligt att övervägandena leder till att en statlig utredning bör tillsättas. Jag anser att de problem som finns måste få en lösning.
Herr talman! Tack, justitieministern, för svaret på min interpellation. Jag säger också välkommen hit. Speciellt i tonen och i andemeningen i svaret kan jag både höra och se att justitieministern förstår problemet och har för avsikt att finna en lösning för herrelösa fastigheter. Det är egentligen inte heller en ny fråga. I ett tiotal år har man varit uppmärksam på problemet. Som jag ser det finns det i min fråga två aspekter på en lösning. Den ena är långsiktig. Vi har i dag en lagstiftning som gör det möjligt att markområden med eller utan hus med lagens hjälp kan fastställas som herrelösa. Den andra aspekten är det kortsiktiga problem som gäller det aktuella området i Söderfors. Jag vill börja med att ge min syn på det långsiktiga problemet. Självklart måste lagstiftningen ses över och ändras. Det får inte finnas herrelös mark i Sverige. Det måste finnas en ägare som har ansvaret fullt ut. Jag delar helt justitieministerns syn att detta måste lösas, sett ur fler aspekter. Det gäller juridiska spörsmål. Det handlar även om miljö, om kultur, om bostadspolitik, sett med såväl fysiska som sociala ögon. Säkerligen behövs det en grundlig utredning som ser över den lagstiftning som detta berör. Jordabalken och plan och bygglagen är två aktuella lagar. Jag välkomnar den hearing i ämnet som departementet planerar, och jag undrar när den kommer. Jag stöder ministern i planerna att finna en långsiktig lösning. Jag utesluter inte heller att det behövs en planminister på nytt. Det skulle vara intressant att höra vad justitieministern har att säga om det. En planminister skulle ha ett övergripande ansvar för all mark i Sverige. Att förändra lagstiftningen tar tid. När sätter justitieministern i gång det arbetet, och hur lång tid kan det arbetet få ta? Herrelös i Sverige? Nej, aldrig tycker jag.
Herr talman! Jag tackar för välkomnandet. För mig är alla frågor nya, men jag ska ändå försöka ge svar på frågorna. Vad gäller de långsiktiga frågorna pågår ett arbete just nu, och en hearing är att vänta före årsskiftet. Sedan var det det kortsiktiga aktuella problemet. Det är lyckligtvis inte så vanligt med det problemet, men här har vi ett problem. Såvitt jag förstår är fastigheterna i Söderfors inte i sådant skick att det föreligger en allvarlig risk för människors hälsa eller egendom. Men om situationen förändras före arbetet är klart, ska kommunen genom räddningstjänsten vidta de åtgärder som behövs. Det gäller även dessa herrelösa fastigheter. Jag tror att vi är överens om vad som behöver göras.
Herr talman! Tack justitieministern. Jag vill ta upp det kortsiktiga problemet, nämligen området i Söderfors. Jag känner området väl. Jag har varit kommunalråd i kommunen i fyra mandatperioder. Området kräver sin lösning omgående. När som helst kan en olycka ske i området. Det går inte att hindra barn att besöka området, som är minst sagt förskräckligt. Jag förstår av ministerns svar att ministern inte har varit där och sett området med egna ögonen. Jag vill uppmana ministern att åka dit och se området med egna ögon. Gå omkring i området och känn hur miljön är. Kom överens med kommunpolitikerna om hur man ska dela på ansvaret att sanera området och att finna en bra lösning på ägarförhållandena. Kommunen har gjort ett bra arbete. Kommunen har gått till domstol och har fått ett klart uttalande att varken kommunen eller staten är ägare. Man står vid noll igen. Det kostar mycket att sanera området. Det handlar om sju jättestora hyresfastigheter som är fullständigt ruinerade. Om det hade funnits möjlighet att använda sig av hjälpmedel i debatterna i riksdagen skulle jag ha visat stora foton på området Hästhagen. Ni skulle då ha fått se - både herr talman och herr justitieminister - förfallna stora hyreshus som inrymmer ca 150 lägenheter, belägna i ett förvildat och igenvuxet buskageområde. Som kontrast finns det ett fint villaområde som är direkt granne med Hästhagen. Jag är övertygad om att justitieministern när han fick se fotona skulle tvivla på att området var i Sverige, speciellt om jag på bilderna hade lyckats fånga de militärer som i går använde området för övningar. Det ser krigshärjat ut! Jag ska ge ministern en tidningsartikel efter debatten, så att han kan få en glimt av detta. Jag skulle också ha valt att spela upp det reportage som Radio Uppland presenterade i går. Det var belysande för hur området ser ut och hur befolkningen upplever det. Man pratar om att det går att hitta knark, vapen och fullt med glassplitter. Det är en fullständigt osund miljö. Men det finns också något positivt. Om området saneras kan det bli fint igen. Det aktuella herrelösa området måste saneras omgående! Justitieministern pekar i sitt svar på de möjligheter som finns i statens budget för att hjälpa att sanera området. Det finns lokala investeringsbidrag, och det finns även marksaneringspengar. Vad jag förstår finns det också en justitieminister som ser problemet för första gången och som är beredd att göra någonting åt det. Jag tror att det går att komma fram snabbt här. Staten måste ta sin del i ansvaret, likaväl som kommunen också måste visa omsorg om kommuninvånarna.
Herr talman! Såsom området nu beskrivs torde det vara uppenbart att det faktiskt föreligger allvarlig risk för människors hälsa och egendom. Om det är så, måste kommunen genom räddningstjänsten vidta åtgärder. Det är riktigt att jag inte har någon närmare information, men jag tar gärna del av tidningsartikeln och ytterligare information från Rigmor Stenmark.
Herr talman! Nu är jag lite envis! Jag önskar ett svar på hur justitieministern ser på möjligheterna att via statens budget få till stånd en sanering. Det talas om att det kostar 8-10 miljoner kronor att riva husen och sanera området. Det är mycket pengar i en kommun av Tierps storlek med ca 20 000 invånare. Jag antar att man kan vara flexibel i det politiska arbetet och hjälpa till. Jag tror inte att kommunen har sökt investeringspengar för miljöåtgärder. Men Tierps kommun har lyckats att skapa en kraftfull lösning för den ekonomiska ställningen, och kommunen har varit lyhörd för statens krav på en budget i balans. Därför anser jag att staten har ett omedelbart ansvar att se till att utöver de pengar som faktiskt finns lösa problemet. Jag hoppas att justitieministern svarar mig att det är möjligt och att han så snabbt som möjligt tar en direkt kontakt med de socialdemokratiska kommunalråden i kommunen.
Herr talman! Med risk för att även jag är envis upprepar jag att jag inte kan ge något sådant löfte här och nu. Jag får återigen hänvisa till kommunen och räddningstjänsten. Men jag tar gärna del av den information som finns omedelbart efter debatten. Jag kan inte ge något besked eller löfte nu.

Herr talman! Jeppe Johnsson har frågat mig om jag är beredd att pröva elektronisk övervakning av de män som bryter mot utfärdat besöksförbud. Han har också frågat mig om jag är beredd att skärpa straffsatserna för brott mot besöksförbudslagen. Det är oacceptabelt att kvinnor varje dag utsätts för en partners våld och att hemmet för många kvinnor är den farligaste miljön att vistas i. Våldet mot kvinnor är något som angår oss alla. Detta är, som Jeppe Jonsson säkert vet, utgångspunkten för mitt och regeringens arbete i dessa frågor. Regeringens inställning har också kommit till klart uttryck genom kvinnofridsreformen, som är ett samlat åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor. Det omfattar, förutom lagstiftning, en mängd åtgärder för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Det omfattar också åtgärder för att utsatta kvinnor ska bemötas på ett bättre sätt och få ett bättre stöd. Genom ett brett och långsiktigt arbete inom alla samhällssektorer och på alla nivåer ska mäns våld mot kvinnor bekämpas. Myndigheter som berörs har gemensamma uppdrag av betydelse i sammanhanget. De ska regelbundet redovisa sina insatser till regeringen. Vissa myndigheter har också fått särskilda uppdrag. Vidare finns det inom Regeringskansliet en interdepartemental arbetsgrupp som följer upp kvinnofridsreformen. Jag kan nämna ett exempel på hur myndigheterna kan arbeta med dessa frågor: Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen har på regeringens uppdrag sett över rutinerna i ärenden om besöksförbud. Arbetet har skett i en gemensam arbetsgrupp, som bl.a. har lämnat förslag om informations och kvalitetssäkringsrutiner. Dessa förslag arbetar nu myndigheterna vidare med inom ramen för utvecklingsinsatser som rör våld mot kvinnor. Rikspolisstyrelsen har också utarbetat en brottsofferhandbok som man tänker använda i polisutbildningen. Som Jeppe Johnsson nämner i sin interpellation har Brottsförebyggande rådet på regeringens begäran genomfört en förstudie av de praktiska och tekniska förutsättningarna för en försöksverksamhet med elektronisk övervakning av män som brutit mot besöksförbud. Rådets bedömning är att den teknik som i dag finns tillgänglig gör det möjligt att använda elektronisk övervakning vid besöksförbud. Tekniken bör underlätta möjligheterna att beivra brott mot lagen om besöksförbud. Den kan också leda till att antalet brott av detta slag minskar. Däremot utgör tekniken inte något egentligt skydd för en kvinna om mannen i fråga verkligen har bestämt sig för att skada henne. Innan man kan ta slutlig ställning till om en försöksverksamhet bör inledas måste de rättsliga förutsättningarna för elektronisk övervakning vid besöksförbud utredas noga. I detta sammanhang bör man också undersöka andra alternativ för att förbättra möjligheterna till att ett besöksförbud efterlevs, liksom vad som i övrigt kan göras för att förbättra skyddet för utsatta kvinnor. Ett sådant arbete pågår för närvarande inom Justitiedepartementet. En viktig utgångspunkt är att åtgärderna som ska skydda kvinnan inte ska inskränka hennes rörelsefrihet eller inkräkta på hennes integritet. I stället övervägs åtgärder som begränsar mannens rörelsefrihet. Även ett eventuellt behov av straffskärpning vid brott mot besöksförbudslagen övervägs, liksom andra ändringar i lagen. Avsikten är att redovisa detta arbete i en departementspromemoria våren 2001. När den har varit ute på remiss kommer vi att ta ställning till om en försöksverksamhet bör inledas.
Herr talman! Inledningsvis vill jag tacka ministern för svaret. Vi är naturligtvis överens om att det är oacceptabelt att kvinnor varje dag utsätts för våld från sin partner eller f.d. partner och att hemmet för många kvinnor har blivit en farlig miljö att vistas i. Varje år mördas ca 25 kvinnor av närstående män. Hur många kvinnor som misshandlas vet man inte, men närmare 20 000 fall anmäls varje år. I Sverige är det ca 2 400 män som får besöksförbud ålagt av domstol. Följaktligen är det lika många kvinnor, oftast med barn, som varje timme av dygnet plågas av oro och rädsla. Antalet brott mot besöksförbudslagen uppgick förra året till ca 3 200. Det är i och för sig ett framsteg att ministern i sitt svar utlovar en departementspromemoria våren 2001. Men när promemorian först ska ut på remiss och ministern först därefter tar ställning till en försöksverksamhet, ja, då finns det anledning att befara att de skärpningar mot dem som bryter mot besöksförbudet kan dröja ytterligare många år, i det fall vi inte byter justitieminister 2002. I min interpellation använder jag ordet långbänk, och jag är rädd för att det blir just långbänk. Förslaget om elektronisk övervakning av män med besöksförbud kom i Kvinnovåldskommissionens betänkande redan 1995. BRÅ lämnade för ett antal år sedan rapporten Elektronisk övervakning vid besöksförbud, och Justitiedepartementet har haft gott om tid att, som det står i svaret, utreda de rättsliga förutsättningarna för elektronisk övervakning vid besöksförbud. Under tiden som det övervägs och utreds lever många kvinnor och barn i ständig skräck. I sitt svar tar ministern också upp den s.k. kvinnofridsreformen. Även jag välkomnar denna. Men tyvärr har den hitintills inte fungerat så som i alla fall jag hade hoppats på. Den utvärdering av grov kvinnofridskränkning som BRÅ gjort under detta år tycker jag faktiskt ger mig rätt. Det är få som åtalas för detta brott. Av tusen anmälningar har bara ca 10 % lett till åtal. Vid flertalet av de fällande domarna har misshandeln av kvinnan varit ganska grov. Jag hade större förhoppningar på den nya lagstiftningen. Jag förväntade mig att upprepade kränkningar, även sådana som var för sig kan anses som något mindre grova, skulle kunna leda till fällande domar för grov kvinnofridskränkning. I rapporten som BRÅ har gjort över kvinnofridskränkningen skriver man: Avsikten med den nya bestämmelsen var att bedöma mindre grova men upprepade brott mot samma kvinna som ett allvarligt brott. Resultatet av denna undersökning visar att detta syfte inte har uppnåtts, eftersom de män som döms har begått förhållandevis grova brott. Jag tycker att det kan vara på sin plats att ställa en fråga till den nye justitieministern. Han bör ju rimligen få en rivstart och komma med nyheter och lite mera fart när det gäller dessa frågor. Det är viktigt då det är många i Sverige som lider under denna plåga. Vi är överens om att kvinnofridsreformen var bra, men vi kanske inte är överens om hur den fungerar. Jag tycker att den fungerar för dåligt. Min fråga är: Anser justitieministern att lagstiftningen då det gäller grov kvinnofridskränkning hitintills fungerat tillfredsställande? Om ministern inte tycker så, förväntar jag mig ingen långbänk utan en snabb reaktion.
Herr talman! Det är väl känt att misshandel av kvinnor inom familjen oftast inte är en engångsföreteelse, utan tvärtom har en benägenhet att accelerera. Tyvärr får vi återkommande bevis för detta. Förra vintern fick vi uppleva att en kvinna i Helsingborg mördades av sin make. Maken avtjänade ett fängelsestraff för tidigare misshandel av kvinnan och gjorde sig skyldig till mordet under en permission. Helt uppenbart var kvinnan orolig för sig och sin familjs säkerhet under mannens permissioner. Vid det aktuella tillfället hade hon, då hon informerats om mannens permission, bett sin moder att vara hos henne och barnen över helgen. Tyvärr räckte inte detta för att hindra den tragiska händelsen. Vi moderater har i en motion fört fram förslaget att misshandlade kvinnor ska erbjudas en kontaktperson. Enligt vår mening måste polis och övriga inblandade myndigheter, som genom en anmälan kommer i kontakt med kvinnor som utsatts för våld, bli betydligt bättre på att upprätthålla kontakten med kvinnorna.

Herr talman! Jag skulle vilja informera justitieministern om att justitieutskottet har varit på en studieresa i Kanada under hösten. Vi var uppdelade i två grupper, en grupp som tittade på polisens verksamhet och en som tittade på kriminalvårdens. Jag tillhörde den grupp som tittade på polisens verksamhet. Det kanske verkar lite långsökt att jag står och berättar det här när vi talar om besöksförbud för män. Men vi fick möjligheten att åka med i en polisbil i Montreal. Där har man infört datorer i alla polisbilar så att man direkt kan slå upp en bils registreringsnummer och se vem som är ägare m.m. Längst ned på denna lilla datorn finns en kod som anger om personen finns i kriminalregistret eller inte. När jag var ute och åkte i polisbilen såg vi en bil som cirkulerade runt ett kvarter ett par gånger, vilket gjorde att poliserna slog in registreringsnumret och fick koden att vederbörande var kriminellt belastad. Man kan då trycka på ytterligare en knapp på datorn för att se vilka brott personen har dömts för. Då var det en person som cirkulerade runt med sin bil och som hade besöksförbud hos sin f.d. hustru. Det var då lätt för polisen att stoppa vederbörande och direkt säga till honom: Nu försvinner du härifrån, annars vidtar vi andra åtgärder. Det här ser jag som ett led i detta med ny teknik för poliser. Det tror jag att justitieministern och vi andra kommer att diskutera längre fram i debatten, för vi moderater har skrivit en särskild motion som enbart handlar om poliser och deras olika möjligheter. Där har vi bl.a. tagit upp detta med datorer som ny teknik för poliser. Det var i denna debatt som jag gärna ville ge ett exempel på hur bra det var även för det här ändamålet, att kunna användas vid besöksförbud. Då undrar jag om justitieministern har varit i kontakt med det här eller redan nu kanske har en uppfattning om att polisens arbetsredskap behöver förnyas, att de bör få bättre teknik och kanske datorer i sina respektive polisbilar.

Herr talman! Jag vill bara först tala om vad som inryms i den departementspromemoria som nu finns och vilka frågor som utreds. Det man gör är alltså att utreda de rättsliga förutsättningarna för intensivövervakning med elektronisk kontroll i samband med besöksförbud. Också andra sätt att åstadkomma ett ökat skydd övervägs. Åtgärder som ska skydda kvinnan ska inte i första hand inskränka hennes rörelsefrihet eller inkräkta på hennes integritet. Åtgärder för att mannens rörelsefrihet ska begränsas utreds, t.ex. att åstadkomma en ändring i lagen om besöksförbud så att ett besöksförbud kan avse ett större geografiskt område. Behovet av ändringar i straffskalan vid överträdelse av besöksförbud, liksom andra ändringar i den lagen, övervägs också. T.ex. övervägs de rättsliga förutsättningarna för att avvisa en angripande man från hans och kvinnans gemensamma bostad. Det är en lång rad av olika frågor som utreds, och det ska alltså vara klart våren 2001. Det är väl lite det som är poängen med en departementspromemoria, och alla de här frågorna är alltså i allra högsta grad mycket aktuella. Jag tycker att det vore fel att inte invänta det här. Beträffande de farhågor som kommer från Jeppe Johnsson kan jag inte uttala mig om vad som händer i dag. Jag kan i alla fall konstatera att det verkar finnas mycket samsyn i frågan, och jag tycker inte att man ska se riktigt så pessimistiskt på det som Jeppe Johnsson. Vad gäller frågan till mig om hur brottet grov kvinnofridskränkning fungerar i domstol vet jag att åklagare och polis tar det här på mycket stort allvar. Jag har kunnat konstatera det. Om ändå inte lagens syften uppnås, och man har ju fått ändra den vid ett tillfälle tidigare, så måste man självklart göra en ändring. Men frågan tas på mycket stort allvar av våra poliser och åklagare. Sedan var det frågan om kontaktperson. Jag vill bara erinra om att i juli 1998 gjordes en ändring i socialtjänstlagen där man betonar socialtjänstens ansvar. Där finns det vissa möjligheter. Stödperson övervägs även inom brottsofferpropositionen. Slutligen vill jag säga om det som Maud Ekendahl tog upp att just dessa saker också är aktuella på departementet.
Herr talman! Att det utreds på departementet vet jag, liksom att detta har gjorts länge. Jag kan naturligtvis inte lasta nuvarande justitieministern för att det inte har hänt så mycket, men det här svaret fick jag för ganska länge sedan. Det är kanske väldigt svåra frågor, men jag tycker att det tar för lång tid. Kvinnofridsreformen har ju BRÅ faktiskt utvärderat. Ministern tycker inte att man ska se pessimistiskt på det här. Jag hör till de människor som i de flesta sammanhang är ganska optimistiska och glada. Men när jag ser hur kvinnor behandlas, och att det fortsätter, så kan jag inte använda ett sådant ord som att jag skulle se positivt på det hela. Det är en värld som är oerhört negativ som vi faktiskt måste ta tag i. Händelsen som jag beskriver i början av min interpellation fick i en lokaltidning hemma följande rubrik, jag upprepar den: Kvinnan skars i halsen. Hon överfölls på krogen av sin f.d. pojkvän. Han misstänks för mordförsök. Mannen hade besöksförbud. Sådana händelser kommer att fortsätta inträffa i vårt land, och kvinnor kommer också att dödas av män med besöksförbud. Varje dag kommer män att bryta mot besöksförbud utan att man kan komma åt att döma dem för det. Erfarenheterna från USA ger ganska positiva signaler om den elektroniska övervakningen. Det är precis som ministern säger; den som har bestämt sig för att märka eller döda en kvinna har alla möjligheter. Men den elektroniska övervakningen ger i många fall kvinnan en tidsfrist. Hade hon haft ett larm som hade utlösts den här lördagkvällen i Karlskrona så hade hon kanske kunnat sätta sig i säkerhet på restaurangen. Övervakning med elektronisk fotboja avslöjar nämligen om man bryter mot besöksförbudet. Det är en viktig poäng. Tekniken har en avskräckande funktion. Det är en mycket viktig poäng. Fotbojan utgör dessutom en ständig påminnelse för männen om allvaret i besöksförbudet. Och det har ett symbolvärde för kvinnan, som upplever att samhället äntligen gör något konkret och ställer upp för henne. Herr talman! Jag vill ha ett rättssystem som koncentrerar sig på brottsoffrets behov i stället för gärningsmannens. Kvinnomisshandel är ingen olyckshändelse. Misshandeln inträffar på grund av en människas medvetna beslut att kränka en annan människa. Även om det i många fall är droger inblandade måste man ta ansvar för sina handlingar. Varje individs ansvar för sina gärningar utgör den moraliska grunden för statens rätt att utdöma straff. Straffen för brott mot kvinnor behöver ses över. Samhället måste ge en tydlig signal om att våld, framför allt mot kvinnor, inte accepteras. Skärpta straff bör kunna bidra till ökad trygghet för de kvinnor som lever under ständiga hot. Herr talman! Högsta domstolen fastslog den 5 januari i år att det är rätt att döma till villkorlig dom med samhällstjänst då någon misshandlat en närstående kvinna. Jag var inte med på rättegången men i domskälen står det: I enlighet med hovrättens dom har N.N. gjort sig skyldig till misshandel som inte är ringa. Herr talman! Jag anser att lagen måste ändras så att denna typ av påföljd inte ska komma i fråga vid brott av den här typen. Delar justitieministern min uppfattning och tänker justitieministern ta initiativ till en ändring av nu gällande lagstiftning? Villkorlig dom och samhällstjänst ska användas där det hör hemma, inte vid misshandel av närstående kvinnor där misshandeln av domstolen bedöms som inte ringa.
Herr talman! Det gläder mig att höra att departementspromemorian bl.a. kommer att innehålla överväganden om stödperson. Detta gör jag med tanke på att vi även i fjol hade ett sådant förslag i riksdagen och då blev nedröstade bl.a. beroende på att socialdemokraterna inte tyckte att vårt förslag var särskilt bra. Jag hoppas att övervägandet också kommer att resultera i förslag. Vad som däremot är bekymret är att här kommer det, om jag uppfattar det rätt, en departementspromemoria nästa år. Sedan ska denna behandlas, beredas. Det brukar inte gå särskilt fort. Under tiden har vi kvinna på kvinna som utsätts för misshandel. Det borde inte vara så svårt med tanke på det som vi har sett, bl.a. i Helsingborgsfallet, att ta ställning till om det är rimligt att kvinnor som anmäler misshandel på närstående direkt ska få en stödperson. För mig är det självklart att säga att vi måste ordna detta så att vi slipper en upprepning av denna typ av fall. Helsingborgsfallet är, tror jag, ett väldigt typiskt fall som visar behovet. Det var en familj där alla medlemmar kom från ett asiatiskt land. De hade mycket dåliga svenska språkkunskaper och ingen kunskap om det svenska samhället. Det var en kvinna som var helt utlämnad till sin misshandlande man och som inte visste vart hon skulle vända sig när mannen var på permission. Här behöver inte övervägas. Här gäller det att säga ja och sedan hitta metoden.

Herr talman! Först har jag ert förtydligande. Antingen så säger Gun Hellsvik fel eller så var jag inte tillräckligt tydlig. Det här med stödperson finns inte i departementspromemorian utan i kommande brottsofferproposition, som jag sade tidigare. När det gäller de frågor som inryms i promemorian är det trots allt ganska komplicerade rättsliga frågor som ändå måste ta sin tid. Men nu ligger vi väldigt långt framme. När jag ser positivt på detta är det självklart just positivt att detta arbete ligger så långt framme och att man tar det på så stort allvar. Det är just därför som det är positivt, just därför att det är så allvarligt för alla de kvinnor som utsätts för det. Och det som är problemet är ju att de kvinnor som har dessa problem har dem 24 timmar om dygnet dygn efter dygn. Men jag vill ändå göra en korrigering, även om vi är överens om mycket här. Den dom som nämndes - den 5 januari år 2000 - känner jag till en del om. Jag kan, utan att gå in närmare på det, säga att det var väldigt speciella förutsättningar i detta fall. Men detta är inte någon normalpåföljd för kvinnomisshandel. Det är ingen tvekan om att domstolarna redan nu ser mycket allvarligt på den här formen av misshandel, och det är ingen tvekan om att fängelse är normalpåföljden i fråga om detta.
Herr talman! Sedan 1994 - så länge har jag haft förmånen att vara i denna kammare - har rättsväsendet utsatts för kraftiga besparingar. Det har, som jag och många med mig ser det, ytterligare försvårat kampen mot brottsligheten. Brott mot besöksförbud är ett av de brott som är extra svåra att bevisa. Ofta står ord mot ord. När det gäller brott mot besöksförbudslagen och andra brott mot kvinnor är det oerhört viktigt att polisen har möjligheter att säkra bevis, bedriva spaning, höra vittnen, m.m. Det krävs mycket resurser för att utreda och beivra dessa brott. I måndagens Aftonbladet, som jag utgår från att ministern har tar tagit del av, kan man läsa om att rättsväsendet är en krisbransch. Finns det något annat ord? 85 % av brotten skrivs av. Det gäller också våld mot kvinnor. Nej, de skrivs kanske inte av, men de tar väldigt lång tid. Jag ska citera vad som står i en artikel, så får vi tänka oss vad som finns bakom. Agneta, 52, Sundsvall, misshandlades av sin före detta sambo. Mannen dömdes till tre månaders fängelse och överklagade. Ny rättegång dröjde knappt ett år. Då fastställdes straffet. En vecka före den första rättegången fick Agneta beskedet att den skulle skjutas upp tre månader på grund av utbildning. - De här männen har en övertalningsförmåga som får en att vilja ta tillbaka anmälan under tiden man får vänta." Detta är ett enda litet stickprov. Jag är övertygad om att ministern läste den här tidningen. Den var ju intressant för ministern med många synpunkter. Ministern har ju inte haft möjlighet att påverka det anslag som vi ska fatta beslut om snart. Jag tycker att det är alldeles för lågt. Vad tycker ministern, och är ministern beredd att verka för ett högre anslag till rättsväsendet?

Herr talman! Jag vill först säga att jag har läst artikeln. Jag är också medveten om att regeringen gör sin största satsning någonsin på rättsväsendet. Men för att betona allvaret i det framgår det också av budgetpropositionen att man ska se över vad som händer om dessa medel trots allt inte är tillräckliga. Men det är inte bara pengar som behövs, utan det finns många andra saker att göra. Jag träffade i går Anders Eriksson. Han har inlett ett moderniseringsprojekt där massor av olika intressanta förslag diskuteras. Jag kan säga att många av dessa saker kommer att utredas närmare, och det finns många saker att göra. Ett bevis på detta, bl.a. när det gäller handläggningstiden, har ju redan kunnat konstateras i Jönköping och i Handen, där man har kortat tiderna avsevärt. Om någon politiker, oavsett partitillhörighet, för några år sedan sagt att man skulle kunna förkorta handläggningstiden på så kort tid, så tror jag att man hade blivit utsatt för mycket kritik från olika håll. Men det har bevisligen gått. Och jag är övertygad om att förutsättningarna finns inte bara i Handen, Jönköping och Örebro där det också pågår. En av de första sakerna som jag ska göra är att besöka Jönköping för att närmare sätta mig in i detta. Men jag är övertygad om att många saker kan göras, utöver de medel som behövs.

Fru talman! I dag går det amerikanska folket till val. En av valrörelsens viktigaste frågor har varit den amerikanska sjukvården. Hur kan det komma sig? USA är ju ett av världens rikaste länder och det land som använder största delen av sina inkomster till sjukvård. Ca 14 % av BNP i USA går till hälso och sjukvård, vilket kan jämföras med att vi avsätter Jo, den amerikanska sjukvården har blivit en stor fråga i presidentvalskampanjen av ett skäl: I USA har inte alla medborgare rätt till hälso och sjukvård. 40 miljoner amerikaner saknar försäkring och står utanför. USA är det främsta exemplet på hur privat försäkringsbaserad sjukvård fungerar i praktiken. Under senare år har alltfler amerikaner fått upp ögonen för de allvarliga bristerna i det amerikanska systemet. Därför har en del av valrörelsen kommit att handla om hur alla de amerikaner som i dag står utanför försäkringssystemen ska få tillgång till vård och behandling. Men den amerikanska debatten har inte bara handlat om det orättfärdiga och osunda finansieringssystemet. Den har också handlat om det faktum att privata vinstintressen under de senaste åren fått spela en allt större roll i sjukvården. Flera uppmärksammade initiativ har tagits för att sätta fokus på denna utveckling. Exempelvis startade en grupp läkare och forskare vid Harvarduniversitetet i början av året en namninsamling med krav på att man i delstaten Massachusetts skulle införa ett moratorium så att sjukhus inte fick överlåtas till företag med privat vinstintresse. Bakgrunden till dessa initiativ är bl.a. den forskarrapport som presenterades för drygt ett år sedan, och som är den hittills största studien av vad privata vinstintressen i sjukhusvården betyder för sjukvårdens kostnader. Den visade nämligen att sjukvårdskostnaderna per capita är väsentligt högre i de områden där sjukhusen drivs med privata vinstintressen än i de områden där sjukhusen drivs utan vinstintresse. Dessutom visade undersökningen att kostnaderna ökat mest i de områden där sjukhusen övergått från att drivas non profit till att drivas for profit. Forskarna konstaterade också att de högre kostnaderna inte följdes av en högre kvalitet. Sjukvårdsdebatten i USA handlar alltså inte om att det finns för lite privata vinstintressen, tvärtom. Debatten och kritiken handlar om att vinstintresset gått före allmänintresset och att detta står i strid med de grundläggande humanitära värdena om människors lika rätt till god hälso och sjukvård. Vi i Sverige har faktiskt någonting att lära av den amerikanska debatten. Den svenska hälso och sjukvården står inför stora utmaningar. Det handlar om att ge sjukvården ekonomiska förutsättningar att leva upp till patienternas krav på att få rätt vård i rätt tid. Därför ligger också på riksdagens bord ett förslag till handlingsprogram som innebär att sjukvårdshuvudmännen tillförs 9 miljarder kronor under en fyraårsperiod för att förstärka primärvården, psykiatrin och de medicinska insatserna i äldreomsorgen. Men det handlar också om att pröva och utveckla nya arbetsformer och nya arbetsmetoder. Därför är en ökad mångfald ett viktigt mål i handlingsplanen. Personalens möjligheter till utveckling, inflytande och ansvarstagande måste öka, beslutsvägarna bli kortare och byråkratin mindre. Den personal som vill pröva möjligheterna att i avtal med sjukvårdshuvudmännen driva vård i egen regi ska erbjudas möjligheten att bli entreprenörer. Därför ska landstingen i större utsträckning engagera privata, kooperativa och ideella aktörer. Samtidigt som denna utveckling uppmuntras är det viktigt att inte kommersiella intressen tillåts ta över och försvåra möjligheten att upprätthålla de grundläggande principerna för en allmän hälso och sjukvård. Till skillnad mot många andra länder saknar Sverige regler för i vilka ägar och driftsformer som den offentligt finansierade sjukvården kan bedrivas. Eftersom den offentligt drivna vården varit helt dominerande har en sådan reglering inte ansetts nödvändig. När vi nu vill utveckla mångfalden och ge ökade möjligheter för anställda att bli entreprenörer bör vi i Sverige, i likhet med andra länder där vården präglas av mångfald, t.ex. Kanada och Holland, ange i vilka delar av sjukvården som det privata vinstintresset inte får vara styrande. I dessa länder är det inte tillåtet att driva sjukhus med vinstintresse. Detta är den moderna sjukvårdspolitikens paradox. För att skapa förtroende för en utveckling mot ökad mångfald och fler vårdgivare inom den offentligt finansierade sjukvården måste vi vara mycket tydliga på att detta inte innebär att vi skiftar system, att vi inte är på väg bort från allemansrättens principer om en sjukvård som betalas gemensamt och som ger vård på lika villkor till ett amerikanskt system som bara erbjuder vård till den som kan betala för sig. Regeringen har därför till riksdagen lagt fram ett förslag med innebörden att landstingen inte ska få överlåta ansvaret för akutsjukhus till den som driver verksamheten i syfte att skapa vinst till ägarna. Lagen är tidsbegränsad och avses gälla från den 1 januari I propositionen aviserar regeringen en utredning som under mandatperioden ska föreslå ett nytt regelverk som stärker det demokratiska inflytandet över beslutsprocessen vid försäljning och överlåtelse av akutsjukhus. Avsikten är att detta nya regelverk ska ersätta den föreslagna lagen fr.o.m. den 1 juli 2002. För att de demokratiska och humanitära principerna ska kunna upprätthållas, samtidigt som inslaget av alternativa driftsformer ökar, är det nödvändigt att vi i vårt land reglerar var i sjukvården privata vinstintressen inte får förekomma. Jag tror att Moderaterna förstår denna paradox. De inser att om vi tolkar landstingens myndighetsansvar på så sätt att landstingen inte kan överlåta driftsansvaret för akutsjukhus till privata vinstintressen, så förhindras systemskiftet. Med lagen blir det omöjligt, eller i varje fall mycket svårt, att etablera en sjukvård som finansieras med privata försäkringar. Därför motsätter sig Moderaterna denna restriktion. De vill ju ha ett annat sjukvårdssystem och har uppenbart det amerikanska systemet som något slags förebild. De vill privatisera så mycket som möjligt. De säger nej till att satsa ytterligare skatteresurser på den offentliga sjukvården. De vill avskaffa landstingens demokratiska huvudmannaskap. Och de vill ersätta skattefinansieringen med försäkringar som i nästa steg ska privatiseras. Till Moderaterna vill jag säga: Frågan om vilket grundläggande sjukvårdssystem vi ska ha i Sverige är inte en kommunal fråga. Det är en nationell fråga av högsta dignitet. Därför ska ett eventuellt beslut om ett systemskifte i sjukvården fattas av Sveriges riksdag. Redovisa era avsikter i en öppen debatt inför riksdagsvalet 2002 och låt medborgarna ta ställning! Om man således kan förstå varför Moderaterna reagerar som de gör är reaktionerna från de andra borgerliga partierna förvånande. Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna säger sig vilja ge personalen en möjlighet att driva verksamhet i egen regi och vill därför pröva andra driftsformer. De borde ju förstå att det är en väsentlig skillnad mellan att å ena sidan överlåta ansvaret för en vårdcentral eller en familjeläkarmottagning till personalen och att å andra sidan sälja ett akutsjukhus till ett börsnoterat företag. De borde ju kunna se hur de stora bolagen faktiskt utgör ett hot mot personalens möjligheter att fungera som entreprenörer. Om de lyssnade på sina väljare skulle de inse att det nu krävs ett entydigt besked: Allemansrätten ska gälla för den svenska sjukvården också i framtiden.

Fru talman! Det en riktigt usel proposition som socialministern i dag presenterar. Dess syfte är att förbjuda förverkligandet av en politik som väljarna har röstat fram i olika delar av landet. Det är en politik som Lars Engqvist och socialdemokraterna inte tycker om. Det är synd och skam att regeringen sänker sig till en nivå som den proposition som vi nu diskuterar representerar. I Sverige är som möjligen men kanske inte säkert Lars Engqvist vet den kommunala självstyrelsen grundlagsfäst. Det innebär att en kommun eller ett landsting styr sin verksamhet i enlighet med det uppdrag som väljarna har gett kommunens eller landstingets politiker. Det lokala representerar enligt vår mening den förnämsta formen av demokrati. I det lokala kan människor säga sin mening och snabbt nå fram till sina beslutsfattare. Det har man gjort i en stor del av landet. Men så händer det. Plötsligt börjar dessa väljares uppdrag till politikerna tas på allvar, och det tvärtemot vad den socialdemokratiska regeringen skulle ha önskat sig. Vips ändras spelreglerna mitt under pågående arbete. Då skrider socialdemokraterna in mot Lagrådet och all expertis som försöker bedöma innebörden av den kommunala självstyrelsen. Nu gäller det att få rättning i de politiska leden. Det gör en regering som t.o.m. brukar berömma sig av att man har skaffat sig en egen demokratiminister. Det är en demokratiminister som för övrigt häromdagen i tidningen oförblommerat medgav att skälet till att propositionen lades fram var att socialdemokraterna på detta sätt ville förvissa sig om att väljarnas besked i de berörda landstingen inte skulle förverkligas i praktisk politik. Det är en egenartad uppfattning av en regeringsföreträdare vars uttryckliga mandat är att sörja för att folkstyret vitaliseras. I själva propositionen redovisas inga andra motiv till varför vissa sjukhus inte ska få drivas med, som det heter, vinstintresse. Det är självklart, eftersom det inte finns några motiv. Det finns i vart fall inte några motiv som klarar av en offentlig debatt och genomlysningen av det offentliga meningsutbytet. Motivet kan inte rimligtvis vara erfarenheterna från de sjukhus som drivs i den form som socialministern nu vill förbjuda. Ty det är ju i Sverige vi befinner oss, och inte mitt i den amerikanska valrörelsen, där Lars Engqvist drömmer om att vara. I Sverige är vi överens om en gemensam finansiering av sjukvården. Alla ska betala efter förmåga och med utgångspunkt från den inkomst man har. Det är det offentliga som står för betalningen. Till skillnad från i Lars Engqvist värld säger moderaterna: Det kan inte rimligtvis vara förbjudet för andra att hjälpa till att vårda sjuka människor än landstingspolitiker. Men det är precis det som är innebörden i Lars Engqvist proposition. Det finns ett - jag säger ett - privat akutsjukhus i Sverige. Säg mig Lars Engqvist: På vilken punkt är Lars Enqvist bekymrad över resultaten från S:t Görans sjukhus i Stockholm? Det är det sjukhus som väl var den omedelbara anledningen till att han rusar åstad med en från demokratiska utgångspunkter så tvivelaktig proposition som den vi i dag diskuterar. Vad är det i S:t Görans sjukhus som är så vederstyggligt, Lars Engqvist? Det kan inte rimligtvis vara det sätt som det tar hand om sina patienter, eftersom människor medvetet köar längre till S:t Göran för att få behandling där än till något annat sjukhus. Det kan inte rimligtvis vara det sätt på vilket personalen upplever sin arbetssituation, eftersom praktiskt taget inget sjukhus i Storstockholm är så populärt att arbeta på som S:t Göran. Det kan knappast vara därför att S:t Göran drillar runt med pengarna, eftersom det visar sig att det driver ett bättre sjuhus än andra till 15 % lägre kostnader. Det gör 10 miljarder för hela landet, som Lars Engqvist väl skulle behöva för att klara de stora utmaningar han påpekar att sjukvården står inför. Det är de stora utmaningar som hans eget sjukvårdssystem i realiteten är orsaken till. Det kan egentligen inte vara att Lars Engqvist är så bekymrad över vinstintresset. Det är nämligen tillåtet att bygga akutsjukhus med vinstintresse. Det är t.o.m. tillåtet att maten på akutsjukhuset tillhandahålls av någon med vinstintresse. Det är tillåtet att tvätten från dem som vårdas på akutsjukhuset klaras av med vinstintresse, liksom städningen och underhållet av byggnaderna. Det är t.o.m. tillåtet att driva företag som förser akutsjukhuset med utrustning med vinstintresse. Det är t.o.m. tillåtet att tillverka medicinen de akut sjuka vill ha i vinstintresse. Det är till råga på allt dessutom tillåtet att frakta de akut sjuka i ambulans till sjukhus med vinstintresse. Men när alla dessa delar fogas ihop till en enhet slår bilan till! Detta är en ovärdig proposition, Lars Engqvist! Den är ovärdig från demokratiska utgångspunkter, och den är ovärdig från sjukvårdspolitiska utgångspunkter. Det är orimligt att på detta sätt göra sjukvårdens reformering svårare än den redan är. Fru talman! Det verkliga motivet vill Lars Engqvist naturligtvis inte medge. Det verkliga motivet är att socialdemokraterna på ett av de områden som klassiskt har tillhört socialdemokratins kärna inte accepterar att bli utmanade. När man ser att annat kan fungera bättre än det system som socialministern och hans parti sedan generationer har surrat sig vid masten för att försvara klipper den centrala lagstiftningen till. Att Lagrådet, juridisk expertis och grundlagen säger att det inte är tillåtet väger lätt när socialdemokratin utmanas. Många av oss hyser misstanken att socialdemokraterna nu är rädda för att det ska visa sig att det finns en svensk väg att förena gemensam finansiering med en öppenhet gentemot alla - företag, ideella organisationer och andra - som vill hjälpa till i sjukvården. Genom denna svenska väg kan vi korta köerna, och genom denna svenska väg kan vi säkerställa att vi får vård för de pengar vi betalar. Genom denna svenska väg kan vi säga till alla som behöver vården: Du ska inte behöva köa intill dess du inte behöver någon kö. När vi utmanar er i denna fråga, Lars Engqvist, säger vi: Det är dags att bryta upp från ett svenskt monopoliserat sjukvårdssystem och pröva någonting annat som kan ge människor lindring i sjuka situationer. Det är dessutom dags för denna riksdag att nu på allvar säga: Vi leker inte med grundlagen, även om Lars Engqvist gärna skulle se att vi gör det.
Fru talman! Låt mig upplysa Per Unckel om två väsentliga fakta. Det ena är att Lagrådet konstaterar att i fråga om det kommunala självstyret är det ytterst riksdagen som avgör vilka restriktioner vi ska ha. Hälso och sjukvårdslagen är i sin helhet ett slags restriktion för landstingens och kommunernas ansvar. Om man till denna också inför restriktionen att man inte får överlåta akutsjukhusen är det rimligtvis inte något stort hinder för den kommunala självstyrelsen. Viktigare är kanske frågan om just sjukhusen. Det är inte sant, Per Unckel, att S:t Göran erbjuder lägre kostnader efter privatiseringen. Sedan avtalet tecknades med det privat företag som nu driver S:t Göran ökade kostnaderna för landstinget. De stora vinsterna tog man hem när S:t Göran drevs som landstingsägt bolag under tiden fram till förra hösten. Det är verkligheten. Nu är det trots allt så att S:t Göran fortsätter. Lagen innebär inte några restriktioner för de företag som i dag har avtal. Just därför är det intressant varför moderaterna och Per Unckel blir så upprörda. Vad är det för nya utförsäljningar av akutsjukhus som den här lagen hindrar? Kan vi få reda på det nu? På vilket förhindrar något av de vallöften som moderaterna ställde ut förra valet den här lagstiftningen? Finns de sjukhusen i Stockholm. Göteborg eller Malmö? Jag menar att lagen innebär att Per Unckel och andra moderater får en utmärkt chans att möta väljarna i en diskussion om vilket sjukvårdssystem vi ska ha i framtiden. Vi har val år 2002. Inget av det moderaterna utlovar hindras, men nu ges en chans att möta väljarna i en öppen diskussion om vilket sjukvårdssystem vi ska ha.
Fru talman! Om Lars Engqvist nu är så förtjust i Lagrådets bedömningar - hur kunde det då komma sig att Lagrådet sade nej till att göra just det som Lars Engqvist nu föreslår att riksdagen ska acceptera med hänvisning till den kommunala självstyrelsen? Det vore mig fjärran att undervisa Lars Engqvist om grundlagens innebörd, men ett litet stycke sådant bidrag måste jag ändå komma med i debatten. Den syn Lars Engqvist ger uttryck för när det gäller den kommunala självstyrelsen är precis det farligaste en politiker kan göra. Innebörden av den kommunala självstyrelsen definieras i varje givet ögonblick av vad en enkel majoritet i Sveriges riksdag bestämmer sig för att göra. Lars Engqvist! Gå hem och läs lite mer! Inte bara det Lagrådet skriver, utan också vad andra som Lars Engqvist möjligen litar mer på skriver när det gäller att respektera vad kommuner och landsting beslutar sig för att göra på sina väljares uppdrag. Vad är det som är så farligt i att låta kommuner och landsting bestämma själva? Vad är det som är så farligt med att låta kommunpolitiker stå till svars inför sina väljare för vad de vill göra? Jo, det är naturligtvis som Britta Lejon säger så rakt upp och ned i sin artikel: Det försvårar för socialdemokraterna att genomföra den politik som socialdemokraterna vill göra, men som inte stockholmarna - för det är väl stockholmare som det först och främst handlar om - accepterar. Kan inte Lars Engqvist acceptera att det finns värden i detta samhälle som är större och viktigare än det socialdemokratiska partiet? Kan inte väljarna direkt få ge uttryck för sina övertygelser? När det gäller S:t Göran frågade jag Lars Engqvist: Vad är det som är så vederstyggligt allvarligt med det som händer i S:t Görans sjukhus? Vad är det som Lars Engqvist är så till den milda grad rädd för att det måste förbjudas bort? Lars Engqvist säger att ingenting förhindras av det Moderaterna lovat. Det må vara. Vi har lyckats genomföra ett privatiserat sjukhus i Stockholm. Ett annat kommer i Skåne. Men det kanske skulle kunna falla Lars Engqvist in vid något tillfälle att det finns några som är angelägna om att grundlagen följs, också när den inte är av omedelbar betydelse i den aktuella beslutssituationen.
Fru talman! Jag citerade just Lagrådet när det gäller den kommunala självstyrelsen, och jag ska för Per Unckel citera igen. Lagrådet säger att det synes "ytterst vara riksdagen som sätter gränser för den kommunala självbestämmanderätten." Principen handlar alltså om att den kommunala självstyrelsen i någon intellektuell mening inte är absolut. Hälso och sjukvårdslagen är ett slags restriktion. Vi vill att hälso och sjukvårdslagen också ska innebära en förpliktelse att inte överlåta ansvaret för akutsjukhusen till privata vinstintressen. Jag har sagt att jag inte tycker att detta är något stort ingrepp i den kommunala självstyrelsen. När det gäller S:t Göran så innebär inte detta någon förändring för den fortsatta driften av sjukhuset. Men jag vill bara upplysa Per Unckel om att det är felaktigt att S:t Göran skulle ha sänkt kostnaderna efter privatiseringen. I själva verket har kostnaderna ökat sedan december förra året. Det är ett viktigt konstaterande. Jag menar - och det kanske är den viktigaste frågan - att valet av sjukvårdssystem i framtiden inte är en primärkommunal eller landstingskommunal fråga. Det är en fråga som väljarna på nationell nivå måste kunna ta ställning till. Nu ges den möjligheten. Med lagstiftningen får vi ett moratorium, och det ger oss alldeles utmärkta möjligheter att argumentera för ett annat sätt att se på sjukvården och för en annan finansiering. Den motion som Moderaterna presenterade senast när det gäller sjukvårdspolitiken pekar entydigt mot ett systemskifte i svensk sjukvård. Det bör väljarna få en chans att ta ställning till.
Fru talman! Ja, vi vill ha ett systemskifte i svensk sjukvård. Vi vill nämligen ha en sjukvård där patienter får vård när de behöver den. Om Lars Engqvist vill fortsätta att slåss för kösjukvården är det hans sak, men där kan han aldrig räkna med Moderaternas stöd. Lars Engqvist citerar Lagrådet av och an och fram och tillbaka. Men han glömmer ju den sista raden! Vad var det som Lagrådet rekommenderade regeringen att göra, Lars Engqvist? Vad var det Lagrådet sade? Sade Lagrådet att detta var i överensstämmelse med den kommunala självstyrelsen, eller att det inte var det? Sade Lagrådet att det är fritt fram att lägga fram propositionen, eller sade Lagrådet att denna proposition inte bör läggas fram? Jag tror att talmannen är beredd att t.o.m. ge Lars Engqvist en sista replik för att läsa den sista raden i det yttrande som han klipper av precis innan slutsatsen. Lars Engqvist! Sjukvården i Stockholm eller i Simrishamn - de två akutsjukhus som är aktuella i diskussionen just nu - innebär inte ett systemskifte som ska avgöras i nationella val. Det handlar om rätten för kommunala och landstingskommunala politiker att förverkliga det som de uttryckligen har lovat sina väljare att göra. De har uttryckligen lovat sina väljare att genomföra precis det som de har gjort - och det är då Lars Engqvist ändrar på spelreglerna. Som Britta Lejon så riktigt påpekar i sin artikel accepterar han nämligen inte innehållet i den politiken. Hör inte Lars Engqvist hur illa det är när en regering inte accepterar vad de lokala politikerna har beslutat lova väljarna och också genomför det? Den centrala regeringen säger i stället: Detta kan vi inte acceptera. Lars Engqvist är orolig för allt vad vinstintressen heter. Men varför är det då tillåtet att driva vårdcentraler, ambulanskedjor och allt mellan himmel och jord som gör nytta för sjukvården i det förhatliga vinstintressets namn? Just när dessa fogas samman till ett akutsjukhus ska det ju tydligen plötsligt vara förbjudet. Lars Engqvist! Propositionen är ett oblygt och, enligt min mening, skamligt sätt att utnyttja regeringsmakten för att på detta sätt underminera människors möjligheter att genom sina lokala politiker få förverkliga sina politiska ideal.

Fru talman! Vänsterpartiet delar regeringens uppfattning om att det finns anledning att inskränka landstingens rätt att överlämna ansvar för akutsjukhus till den som avser att driva sjukhuset med syfte att skapa vinst. Självfallet ska sjukvården drivas med syfte att bota sjukdom och skapa hälsa - inte med syfte att skapa vinst. I debatten har det ägnats mycket tid åt en diskussion som också Lagrådet för, nämligen den om ifall detta är att inskränka den kommunala självstyrelsen. På den frågan finns det nog bara ett svar. Lagförslaget inskränker den kommunala självstyrelsen, precis som en rad annan lagstiftning - inte minst på hälso och sjukvårdens område - gör det. Det gäller också en rad rättighetslagar inom socialtjänsten och på handikappområdet. Det är alltså ytterst riksdagen som sätter gränser för det kommunala självstyret - det kommunala självbestämmandet. Det gör vi för att vi har lagstiftningsrätten. Detta är också någonting som Lagrådet faktiskt konstaterar i sitt yttrande. Lagrådet skriver just detta. Naturligtvis ska man alltid vara försiktig när detta sker, och ha goda motiv för lagstiftningen. Motivet för denna lagstiftning är att bevara grunden för den allmänna hälso och sjukvården som ska vara demokratiskt styrd, solidariskt finansierad och ges utifrån behov. Det handlar alltså om ett angeläget och nationellt allmänt intresse. Jag tycker också att diskussionen handlar om hur vi definierar det kommunala självstyret. Enligt Vänsterpartiets mening ska det inte definieras utifrån att det ska vara till för att skapa ojämlikhet och olika villkor över landet på områden som vård och omsorg. Det bör i stället definieras utifrån att man ska ha möjlighet att tillgodose innevånarnas krav och behov utifrån de lokala förutsättningarna - men fortfarande med respekt för att människor ska ha tillgång till jämlik sjukvård efter behov. Det finns också en och annan moderat som börjar reagera när privatiseringarna går för långt. Folke Schött, Moderaterna, har reagerat på att Karolinska sjukhuset nu påbörjat förhandlingarna med försäkringsbolaget Skandia och Skandia Link om ett avtal med ortopedpatienter med privata försäkringar. T.o.m. han börjar tala om risk för gräddfil osv. Det är ju nämligen inte långsökt att se att risken finns att Helga som är 92 år och dement, har en lårbensfraktur och bor på ett sjukhem inte kan vara lika attraktiv för den privata vinstdrivande sjukvården som Sture, 48 år och datatekniker, försäkrad hos Skandia Link och med en höftfraktur. Hur kommer man då att bedöma behoven? Den utveckling vi har sett i en rad borgerliga kommuner och landsting tenderar dessutom att som inom äldreomsorgen leda till oligopol, dvs. att man närmar sig ett bolag. Det kan beskrivas så här: Bure, numera Capio, har ihop med Carema, som köpt upp Svensk Äldreomsorg, Grannskapsservice AB, Saltsjöbadens sjukhus och Omvårdnad & boende, betydande aktieinnehav i Riksbyggen Serviceboende AB osv. Vi får härmed snart endast en aktör, och det brukar leda till mycket höga priser, längre beslutsvägar och större vinstbehov. Var finns då den så omtalade mångfalden? Vänsterpartiets kritik av propositionen är alltså inte Moderaternas kritik. Vi menar att en lagstiftning behövs. Den är önskvärd. Det vi saknar i propositionen är sanktioner mot de landsting som redan innan lagen är antagen har gått ut och sagt att de avser att bryta mot den. Vi saknar också en definition av begreppet akutsjukhus. Den lagstiftning som nu presenteras kommer att vara lätt att kringgå. Så här skriver Lagrådet i sitt yttrande: Landstingen torde således kunna dela in sin hälso och sjukvårdsverksamhet i många små enheter av vilka en akutmottagning utgör ett sjukhus medan t.ex. den vårdenhet som följer på de omedelbara vårdåtgärderna utgör ett annat sjukhus. Lagrådet lämnar också fler exempel på hur olika landsting kan komma att kringgå lagen. Västerpartiet kommer att lyfta fram allt detta i utskottsbehandlingen utifrån den motion som vi ska skriva. Vi hade alltså önskat en skarpare och tydligare lagstiftning, men vi gör naturligtvis den bedömningen att en svag lagstiftning är bättre än ingen lagstiftning alls. Vad vi också är bekymrade över, något som också borde bekymra andra, är de långa kontraktstider som främst borgerliga kommunal och landstingsråd i dag tecknar med privata entreprenörer. Dessa kontraktstider överstiger ibland vida mandatperiodens längd. Det innebär att folkets vilja som den kommer till uttryck i ett val inte kan respekteras med mindre än att den nya majoriteten betalar stora skadestånd om kontrakten bryts. Detta, Per Unckel, är att köra över inte bara det kommunala självstyret utan också folkets vilja som den kommer till uttryck i ett val. Det bör man också fundera över. Fru talman! Slutligen vill jag säga att även vi rikspolitiker har ett ansvar för hälso och sjukvården. Det påminns jag om varje gång jag lämnar det här huset. Människors förväntan på mig är att jag ska se till att sjukvården har resurser och att människors behov av vård säkerställs. När jag talar om landstingens ansvar och om borgerliga politiker som sänker landstingsskatten i stället för att säkra resurser till vården ser de oförstående ut. De menar att staten har ett ansvar, och jag delar deras uppfattning. Vi har ett ansvar när det gäller resurser, när det gäller att säkra en likvärdig vård över hela landet och när det gäller att säkra en infrastruktur för sjukvården i hela landet. Att Moderaterna och Per Unckel hellre vill konkurrensutsätta och marknadsutsätta med syfte att skapa vinst har jag en viss förståelse för. Moderaterna är och förblir marknadens parti. Var helst det finns pengar att tjäna för privata aktörer ska det också konkurrensutsättas. Vi som ser att sjukvårdens syfte är att bota i stället för att skapa vinst får försöka freda vissa områden. Jag kan också konstatera, liksom propositionen, att Sverige är inte ensamt om att lagstifta mot vinstintressen i vården. Socialministern har utifrån propositionen redovisat t.ex. Nederländerna, Kanada och Nya Zeeland som några exempel på länder som inte anser att sjukhus ska drivas med vinstintresse. Jag menar att den här propositionen är väl motiverad och att det finns ett nationellt ansvar som ska tas av de nationella politiker som är utsedda i allmänna val.
Fru talman! Det är intressant att debattera med Ingrid Burman, liksom med alla kommunister. I samarbete med socialdemokratin säger de lite tydligare vad socialdemokratin tycker. Låt mig emellertid först säga en sak om vad Moderaterna tycker. Vi vill konkurrensutsätta vården. Det vill vi göra för att säkerställa att patienter inte ska behöva stå i olidliga köer. Det, Ingrid Burman, är syftet. Det syftet har uppnåtts med råge när det gäller S:t Göran är dessutom ett exempel på hur Moderaterna använde det lokala självstyret för att förverkliga ett lokalt önskemål. I Stockholm ville stockholmarna ha den här politiken. Ska det vara så förskräckligt besvärligt att förstå för dem som står på politikens vänstersida att man faktiskt fullföljer det man har lovat väljarna att göra? Jag skulle skämmas in på bara kroppen om jag tvingades att försvara moderater i Stockholm som hade lovat att skaffa en bättre sjukvård, som hade lovat att lägga ut sjukvård på entreprenad och som hade lovat att göra det också inom akutsjukvården om de i stället sade: Nej, vi struntar i alltsammans. Ni straffar dem för att de gör det stockholmarna vill att de ska göra. Vad i hela friden är det för fel på den lokala demokratin? Sedan borde nog Ingrid Burman i all uppriktighet läsa på lite bättre om Karolinska sjukhuset. Det är sant att de tar emot försäkringspatienter, men enligt avtal först i det ögonblick som alla andra behov är tillgodosedda. Då blir min fråga tillbaka till Ingrid Burman: Vad skulle de annars göra? Ska de strunta i att använda sin sjukvårdskapacitet? Ska de avstå från att bota människor som skulle kunna få vård? Ska de avstå från att få in de extra pengar som därigenom också kan användas i den allmänna sjukvården? Så var det med Karolinska sjukhuset, Ingrid Burman. Finns det fler förslag på saker som vi behöver rätta till innan debatten är slut?
Fru talman! Jag tror att Socialdemokraterna uttrycker vad de uttrycker och att Vänsterpartiet uttrycker vad Vänsterpartiet uttrycker. Då kan vi lämna detta åt sidan. När det gäller Karolinska sjukhuset har jag valt att citera det moderata landstingsrådet som har uttryckt just denna oro över vad som håller på att hända i det moderatstyrda landstinget Stockholms län. Han börjar se att det finns risk för gräddfiler när sjukhusen börjar föra samtal med de privata försäkringsbolagen och på så sätt åsidosätter - antar jag som inte har fört samtal med Karolinska sjukhuset utan nöjt mig med att citera det moderata landstingsrådet - de nationella prioriteringsordningarna. Det är just detta det handlar om, nämligen det nationella ansvaret där vi i riksdagen faktiskt är överens om hur vi prioriterar när det gäller sjukvården och sedan ser till att det finns en infrastruktur över landet som garanterar att människor får denna sjukvård utifrån behov. Propositionen säger att ansvaret för att denna sjukvårdsinfrastruktur ska finnas inte ska överlåtas till vinstdrivande intressen. Däremot säger inte den här propositionen, och det kan vi diskutera i en annan debatt, att inte Moderaterna, Folkpartiet eller någon annan majoritet kan driva sjukhus med non-profit-intressen. Det finns en skillnad där. Jag hävdar, till skillnad från Per Unckel, att det finns ett nationellt intresse och ett nationellt ansvar att ta för infrastrukturen när det gäller sjukhus.
Fru talman! Det börjar bli lite besvärligt för Ingrid Burman när hon bara citerar folk utan att ta reda på vad de egentligen säger. Folke Schött uttryckte mycket riktigt det som Ingrid Burman sade men tog sedan sitt politiska ansvar som landstingsråd i Stockholm och såg till att avtalet formulerades på ett klokt och vist sätt i enligt med vad jag tidigare sade. Det är så politiskt ansvar ska utövas. Marknadens aktörer, försäkringsbolag och andra får naturligtvis anmäla sina intressen och sjukhus får erbjuda sina tjänster, men ytterst finns det ett politiskt ansvar kvar, och det är landstinget som tar det. Detta ansvar tog Folke Schött och det tog landstinget i Stockholms län när det gäller S:t Göran när de lät en entreprenör komma in för att göra jobbet i stället för landstinget självt. Vad är det för fel med att låta människor få hjälpa till inom ramen för den infrastruktur vi behöver för att kunna erbjuda människor bra vård? Vi vet ju att den gamla monopolsjukvården inte fungerar. Vi vet ju att köerna är långa. Vi vet ju att människor lider i det som Ingrid Burman kallar en solidarisk sjukvård. Då säger vi moderater att vi inte tänker stå ut med att människor lider i köerna. Vi tänker använda alla dem som kan hjälpa till att göra sjukvården bättre fort. Det är detta som Ingrid Burman inte accepterar. När hon nu säger att man bör förbjuda akutsjukhus borde hon, i enlighet med sin ideologi, rimligtvis säga att man bör förbjuda privata vårdcentraler eller att man bör förbjuda varenda privat människa som kommer i närheten av sjukvården. Då skulle hon vara sin ideologi trogen. Varför sätta punkt vid akutsjukvården? Ingrid Burman gillar att beskriva vad moderaterna tycker. Jag skulle kunna tillåta mig den lilla gissningen att stödet till regeringen i denna fråga från Ingrid Burmans sida är första delen i en kamp för att "återlandstingisera" varenda liten del av sjukvården. Det vore en sjukvård, det. Köer som skulle heta duga skulle bli resultatet av sådana gärningar.
Fru talman! Nej, Per Unckel - jag har det inte besvärligt. Men jag har lite besvär med att förstå Per Unckel, som säger att förespråkare för den politik som fått genomslag i riksdagen inte ska tafsa på den politik som fått genomslag i kommuner och landsting. Man måste ha respekt för alla valen, så att säga. Anser man att sjukvården också är en nationell fråga som vi ska lagstifta om - det gäller hälso och sjukvårdslagen - är det inte heller underligt att man vill göra det när det gäller vinstintressen för akutsjukhusen. Det finns en skillnad - den är ganska tydlig - mellan moderaterna och Vänsterpartiet. Jag ska formulera den så här: När det gäller sjukvård och sjukhus är pengar medel för att skapa och forma verksamheten. Men som jag förstår Per Unckel i dag skulle man kunna uttrycka det så här: När det gäller vinstdrivande företag är verksamheten ett medel för att skapa vinst. För det är ju inte verksamheten och verksamhetens innehåll som Per Unckel väljer att diskutera här i dag, utan det är just vinstintresset som är fokus för hans inlägg.

Fru talman! Kära vänner! Jag gick på en gata här i Stockholm för ungefär en månad sedan, när en man ramlade ihop framför mig. Det visade sig att han hade fått akuta bröstsmärtor, och han kunde inte fortsätta sin promenad framåt. Det första den mannen sade var "Kan du hjälpa mig så att jag kommer till en läkare?". "Ja, det kan jag", sade jag. Den första frågan för honom var inte "Kan du fixa mig till ett offentligt sjukhus? ", utan den första var "Kan du hjälpa mig så att jag får träffa en läkare?". Varför säger jag detta i dag? Jo, jag säger det därför att utgångspunkten måste vara människan och patienten. Vad är då det allra viktigaste när man blir sjuk? Det är varken huvudmannafrågan eller driftformen, utan det är behandlingen, bemötandet, väntetiderna osv. Detta måste få vara huvudfrågan även för oss här i parlamentet. Vi har haft ett monopol inom svensk sjukvård. Det är utomordentligt väl prövat. Vi kan bara konstatera att det finns mycket som inte fungerar efter denna tid. Vad är vi då beredda att göra åt det? För det första tror jag att vi ska skilja mellan huvudmannaskap och utförare. Det blandas ihop i mängder av artiklar. Landstinget är fortfarande huvudman för sjukvården och ska så vara, om jag inte hör något annat. Men vården kan utföras av någon annan. Som Per Unckel har sagt flera gånger utförs dessa verksamheter redan av andra utförare på många håll. En läkare blir väl inte sämre vad gäller utbildning och i sin profession för att han jobbar inom privat verksamhet? Det är ju rent nonsens. Förändringarna är svåra. Det tycker jag också. Det vi vet har fungerat sedan 50-talet är alltid tryggt och bra. Men låt mig ta ett par exempel. Inom tandvården har det under många år varit naturligt att det finns privattandläkare. Tandhälsan i Sverige har varit mycket god. Just nu finns det risker för försämringar, men inte på grund av att det är privata tandläkare utan för att egenavgifterna faktiskt har blivit för höga för många människor. Jag undrar ibland varför man är så rädd. Om verksamheten är tillräckligt bra söker sig människor dit. Jag hoppas att verksamheten på de flesta håll är god. Men köerna är för långa, det är alldeles för dåligt med personal och framför allt har personalen av olika orsaker inte den rätta arbetsglädjen. Strukturen i detta land ser olika ut. Det är inte samma sak att ordna sjukvård i Degerfors i Värmland som det är här i Storstockholm. Det går inte att lägga en mall överallt. Vi kristdemokrater är övertygade om att besluten ska fattas så nära människorna som möjligt. Vi har faktiskt folkvalda landstingspolitiker, folkvalda kommunpolitiker och folkvalda riksdagsledamöter. Låt oss då inte gå in och tafsa på de olika nivåerna, utan låt oss tro att landstingspolitikerna i detta fall fattar kloka beslut. Vi ställer inte upp på den inskränkning som regeringen föreslår. Vi tycker att det är helt felaktigt. Jag skulle vilja fråga socialminister Lars Engqvist om han anser att riksdagsledamöter och statsråd alltid är klokare och bättre än landstingpolitiker. Varför i all sin dar sätter sig regeringen över det medborgarna har valt? När vi hade val för två år sedan valde medborgarna hur landstingsförsamlingen skulle se ut och hur fullmäktigeförsamlingen skulle se ut. Om de inte har valt det som Lars Engqvist och regeringen tycker, är det då fel på det? Hur ska vi kunna stimulera människor att själva välja sina politiker genom personval och annat om man sedan inte låter politikerna arbeta efter människornas egna önskemål? Vi är som kristdemokrater säkra på att en mångfald inom vård och omsorg är kvalitetshöjande för vården totalt. Människor som vill driva olika verksamheter har goda idéer, och det är självklart att det också finns goda idéer inom vård och omsorgssektorn. Finansieringen - det blandas också ihop i den politiska debatten - är vi ju överens om här i Sveriges riksdag ska ske efter bärkraft. Det är ingenting konstigt. Det ska vi fortsätta att göra. Den ska vara s.k. solidariskt finansierad. Vi kristdemokrater vill ha ett högkostnadsskydd som är värt namnet, dvs. att så många egenavgifter som det över huvud taget är möjligt ska ingå för att det ska vara tryggt för medborgaren. När det gäller vinstsyfte, som är en av grunderna för propositionen, kan jag säga att det är en intressant fråga. Har regeringen träffat något företag eller någon företagare som inte vill gå med vinst? Vinsten är faktiskt den möjlighet man har att fortsätta att vidareutveckla sin verksamhet. Jag vill fråga Ingrid Burman och Lars Engqvist, som har varit uppe i talarstolen, om det är någon som t.ex. har synpunkter på hur begravningsentreprenörer fungerar i dag. Det finns ju en del sådana organisationer som säkert tjänar en och annan krona. Norrland. Har man tänkt stoppa vinsten för byggandet? Elentreprenörer, snickare, VVS-tekniker har ju faktiskt gjort en vinst på sjukvården? Det är ju också skattepengar. Det är underligt att socialministern ägnar så lång tid av sitt inledningsanförande åt USA. När det gäller talet om dem som kan betala för sig säger han att man inte vill ha en sådan sjukvård. Men kära socialministern! Det är ju precis så det är i dag, runtom i vårt land, trots att vi i stort sett har ett monopol. Det är alltså inte en lösning på de problem som vi vill åt. Jag vill gärna avsluta med att ställa en fråga till Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Man inför nu ett förbud mot den här sortens akutsjukhus. Man ska inrätta en lag som innebär att det antingen ska vara två tredjedels majoritet eller ett val emellan. Då frågar jag: Hur kan man som regering med en så bräcklig majoritet gå ut och kräva att demokratin ska styras på detta egendomliga sätt?

Fru talman! Jag hoppas innerligt att många kristdemokratiska väljare har lyssnat till Chatrine Pålsson. De är då lika överraskade som jag. Jag trodde att kristdemokraterna stod för en vård som präglades av vård på lika villkor och för vård efter behov och inte för vård efter plånbok. Om Chatrine Pålsson hade mött denne man på gatan i New York hade det inte varit alldeles självklart att första frågan hade varit: Vilket sjukhus vill du till? Utan frågan hade varit: Har du försäkring, så att jag över huvud taget kan erbjuda någon sjukvård? Chatrine Pålsson säger sedan att vi är överens om finansieringen. Det är inte sant. Vi är inte alls överens om finansieringen. Moderaterna vill i första steget införa en obligatorisk försäkring som sedan ska konkurrensutsättas för att sedan privatiseras. Man vill byta finansieringssystem i sjukvården. Ännu intressantare är att vi säger att vi inte tänker göra någonting åt de sjukhus som har privatiserats - det är två. Men vi vill förhindra en fortsatt utveckling som innebär att vi får fler privata akutsjukhus just därför att vi vet att det är ett sätt att förhindra framtida privata försäkringar som finansiering av sjukvården. Det är det som det handlar om. Vi vill alltså inte ha det systemet. Vi vill inte att den amerikanska sjukvårdens principer ska vara gällande här. Det trodde jag att kristdemokraterna stod för, och jag trodde att kristdemokraterna hade någon etik när det gäller sjukvården. När det gäller möjligheten att arbeta för mångfald och mer resurser och att arbeta bort köerna har kristdemokraterna en utmärkt chans att ta ställning till detta när vi ska diskutera handlingsplaner för sjukvård. Det handlar då om att i den öppna primärvården skapa mångfald och om att man ska skjuta till 9 miljarder kronor mer för att arbeta bort köerna och få en bättre finansiering. Jag har en fråga som jag tycker är intressant. Många kristdemokrater säger precis samma sak som Chatrine Pålsson, nämligen att den här lagen är ett hinder när det gäller valresultatet - och jag har hört det av moderaterna tidigare. Har kristdemokraterna någonstans föreslagit någon försäljning av något akutsjukhus till någon som har ett privat vinstintresse? Vilket sjukhus är det i så fall?
Fru talman! Jag vill börja med att svara socialministern med att säga att jag och kristdemokraterna arbetar för att få en god vård på lika villkor över hela landet. Dessutom arbetar vi för att människor ska få vård när de behöver den och inte när landstinget tycker att det är befogat. Då kan vi vara överens om den saken. Men jag har tyvärr fått konstatera en sak. Jag har ju också varit med i det politiska arbetet så jag får väl säga: Vi har misslyckats med detta. Alltför många människor lider oerhört i dag för att vi har misslyckats. Jag tycker att vi ska erkänna för varandra att vi har gjort det. Men jag vill inte fortsätta att misslyckas, utan jag är beredd att försöka hitta nya vägar som motsvarar de behov som finns. Behoven ska alltså styra. En försäkring, som man har i USA, har jag aldrig pläderat för. Det kommer jag inte att göra heller. Vad jag vet är det inget parti i Sveriges riksdag som nu gör det på det sättet, utan vi är överens om att vi ska ha en offentligt finansierad sjukvård. Men jag vill fråga socialministern om det här är ett steg för regeringen mot att man vill förstatliga sjukvården, att man beslutar och ska detaljstyra. Tar man också ansvaret för att det finns sjukvård? Det moderata grundförslaget ska kanske smygas in bakvägen. Jag tror nämligen fortfarande att den enda lösningen är att man försöker fatta besluten så nära, så lokalt, som det över huvud taget är möjligt, och att våra kamrater som sitter i kommuner och landsting får göra det och blir bemyndigade som politiker.
Fru talman! Chatrine Pålsson inbillar sig att en börsnotering av akutsjukhus leder till beslut lokalt. Jag tror att det är en väldig felsyn. Det är en sak att diskutera möjligheten för personalen att ta ett större ansvar, att fungera som entreprenörer och att hitta ett sätt att på det viset förnya sjukvården. Det är faktiskt en annan sak att låta börsnoterade företag ta över den väsentliga delen av infrastrukturen i sjukvården. Eftersom ett stort nummer hos Chatrine Pålsson faktiskt är att det här skulle innebära någon inskränkning av vad kristdemokraterna har sagt kan väl Chatrine Pålsson redovisa vad det är för akutsjukhus som ni tänker privatisera, som ni tänker sälja till någon som har vinstintresse? Finns det något sådant? Om det inte finns är väl avståndet oss emellan ganska begränsat?
Fru talman! Som kristdemokrat säger jag att jag inte vet detta, därför att det är de lokala politikerna ute i kommuner och landsting som har fått det ansvaret. Så är det bara, och jag vill fortsätta att ha den synen. Det börsnoterade företaget har blivit en så stor fråga. Anser socialministern att ett börsnoterat företag kan driva primärvård - uppenbarligen är inte detta medtaget här? Om han anser det vill jag veta det. Nu arbetar jag inte så att jag känner till Stockholms läns landsting, men enligt information som jag har fått är det 10-15 % lägre kostnader på S:t Görans sjukhus än vad det är på de landstingsdrivna sjukhusen. Nu kan jag inte riktigt stå för uppgiften; jag hoppas att någon annan kan göra det. Men ett vet jag, och det är att de utredningar som man har gjort visar att det viktigaste när det gäller kostnaden inte är vem som driver ett företag, utan det handlar om på vilket sätt man driver företaget.
Fru talman! Jag har en fråga till Chatrine Pålsson. Hon säger att man ska ha respekt för de olika nivåerna när det gäller valen. Det finns annan lagstiftning som begränsar kommunens och landstingens självbestämmanderätt - jag talar då om socialtjänstlagen. Är det någonting som vi ska ta bort för att ha respekt för det kommunala självstyret. Hur är det med hälso och sjukvårdslagen? Eller är det just den här lagen som ska bort? Var sätter Chatrine Pålsson och kristdemokraterna gränsen när det gäller detta? Min nästa fråga utgår från Chatrine Pålssons påstående att behoven ska styra. Jag delar nämligen den uppfattningen med Chatrine Pålsson. Om det nu är behoven som ska styra undrar jag vad det är som gör det så angeläget att vi ska ha akutsjukhus som drivs med syfte att skapa vinst. Det är just vad som står i den här propositionen. Det står ingenting om s.k. nonprofit-organisationer där man återför vinster till investeringar, utan syftet är att skapa vinst. Om det är behoven som ska styra undrar jag vad det är som är problem med just den här lagstiftningen, och var drar Chatrine Pålsson och kristdemokraterna gränsen när det gäller nationell lagstiftning? Är det när det gäller den här, eller ska vi ingripa i fler rättighetslagstiftningar också?
Fru talman! När det gäller det kommunala självstyret tycker jag inte att vi ska ingripa mer än när det är alldeles nödvändigt. Jag tycker att det kommunala självstyret i dag är en bra avvägning. I en sådan här fråga, som handlar om hur man organiserar en sak för att nå ett mål, nämligen att ge alla medborgare en god vård och omsorg, tycker jag däremot inte att det finns något som helst skäl. När det gäller att driva med vinstsyfte har vi redan detta. Jag har givit några exempel på att det finns vinstsyfte även i den organisation vi har i dag. Jag har inte hört Ingrid Burman och Vänsterpartiet säga att ingen får göra vinst på byggandet av ett sjukhus, på mathållningen eller på städningen. Jag har i varje fall inte sett någon motion om detta. Kanske accepterar man det på den nivån. Jag tycker att det viktigaste ändå är kvaliteten - att landstinget är huvudman och att man sedan ser till att verksamheten drivs på ett korrekt sätt utifrån de förordningar som finns. Där gäller hälso och sjukvårdslagen tydligt och klart.
Fru talman! Jag tolkar Chatrine Pålssons svar som att det är bra med lagstiftningar, det är bra med rättighetslagstiftningar och det är bra när vi tar ett nationellt ansvar för hälso och sjukvård. Men det är inte bra när vi tar ansvaret och säger att akutsjukhus inte ska drivas med syfte att ge utdelningsbar vinst till ägarna. Där gå så att säga gränsen. Det finns ett problem med det jag hör Chatrine Pålsson säga. I dag är vi eniga om att det är behoven som ska styra när det gäller tillgången till sjukvård. Det är det grundläggande. Sedan har vi en prioriteringsordning när det gäller sjukdomar som jag och Chatrine Pålsson är överens om. Men när vi överlåter akutsjukhusen till en driftsform där syftet är att skapa vinst öppnar vi också för företrädare för andra prioriteringar än den som Chatrine Pålsson och jag är överens om. Uppgiften att se till att det är behoven och den prioriteringsordning som jag och Chatrine Pålsson är överens om som styr frånhänder vi oss. I nästa upphandling vet vi inte om det är landstingen som kommer att ha tillgång till de här tjänsterna eller om det är de privata försäkringsbolagen, Skandia Link eller andra. Då uppstår problemet, Chatrine Pålsson. Vad gör vi t.ex. i ett landsting där det finns enbart ett akutsjukhus? Ska vi då exportera eller flytta de patienterna? Ytterst är det faktiskt Chatrine Pålsson och jag som har ansvaret för att de får den vård de behöver. Detta är att öppna en dörr, Chatrine Pålsson, och den leder till ett systemskifte som ytterst varken Chatrine Pålsson eller jag längre kan kontrollera. Däremot får vi ta ansvaret för det systemskiftet.
Fru talman! Jag ska direkt säga till Ingrid Burman att jag gillar öppna dörrar bättre än stängda dörrar. Det är alldeles för många stängda dörrar för patienter och för anhöriga i dag som vi behöver öppna. När det gäller att teckna avtal med en annan som utför det som landstinget är ansvarigt för enligt hälsooch sjukvårdslagen känner jag fullt förtroende för de lokala politikerna. Jag känner ingen oro för detta. Jag kan trösta Ingrid Burman och hoppas att hon kan känna sig lugn och sova gott med det beskedet.

Fru talman! I denna debatt handlar det om patienter, människor som är i behov av vård - hur vi ska lösa detta på bästa sätt och på ett sätt som innebär att vi använder resurserna klokt. Vi som politiker har ett uppdrag att se till att människor får en grundläggande trygghet genom att fördela resurser på ett bra sätt. Vi har också till uppgift att se till att verksamheter fungerar. Men ni sätter formen framför saken. I propositionen finns något av läpparnas bekännelse om att det behövs nya och fler entreprenörer inom vården. Ni skriver en sak men sänder tyvärr andra signaler. Partiideologin sätts före patientperspektivet. Människor är beroende av akutsjukvård, och frågan vi diskuterar i dag är om det ska vara tillåtet att genom avtal ge i uppdrag till företag att bedriva den verksamheten. För att vara riktigt tydlig citerar jag vad regeringen föreslår: "Landstinget får inte överlämna uppgiften att ansvara för driften av ett akutsjukhus till den som avser att driva verksamheten med syfte att skapa vinst åt ägare eller motsvarande intressent." Det är verkligen trist att detta dokument ligger på riksdagens bord. Nu tvingas vi diskutera former i stället för hur vi kan få mest vård och omsorg för pengarna och vad vårdbehövande efterfrågar. För Centerpartiet är mångfald viktigt utifrån den enskildes behov och önskemål utifrån patientperspektivet. Vi är inga privatiseringsivrare för sakens egen skull, men vi ser mångfald, konkurrens och nya alternativ som viktiga inslag i den förnyelse som krävs för att utveckla den offentligt finansierade välfärden. Vi ska släppa fram kooperativa och fler privata lösningar för att öka valmöjligheterna för patienterna, få en stimulerande konkurrens och därmed få mer vård för pengarna. Socialdemokraterna tycker inte att privat vård ska gå med vinst. Vinst kan väl inte vara fel i sig. En verksamhet måste följa budget. Ingen verksamhet mår bra av oklara ekonomiska ramar. Vi har som politiker ansvar för att hantera skattebetalarnas pengar på ett klokt sätt. Om det kan lösas med högre kvalitet, bra service till medborgarna, rättvisa och fördelning av vård efter behov genom att vården upphandlar via entreprenad, vad är det då för fel? Om det dessutom ger vinst som ger möjlighet till kompetensutveckling och investeringar, vari ligger problemet? Det måste väl vara bättre med vinst än att det blir en förlust i verksamheten. Har man ordning på ekonomin har man också ordning på verksamheten. Detta hänger ihop; det är jag alldeles övertygad om. Det viktiga är att den som köper tjänsten får vad han efterfrågar. Om enskilda entreprenörer kan bidra till att kapa vårdköerna, lindra mänskligt lidande och utveckla sjukvården - även vid ett akutsjukhus - tycker jag att det är någonting man ska bejaka. Den svenska hälso och sjukvården är en grundläggande del av välfärden. I dag står sjukvården inför en rad svåra problem. Behovet av hälso och sjukvård kommer att öka under många år. Samtidigt är de offentliga resurserna begränsade. Många landsting, regioner och kommuner har problem med att få ekonomin att gå ihop. Det finns inga snabba klipp som kan lösa detta utan stora omprövningar av dagens organisation och verksamhet. Varje nivå ska fatta de beslut som man är bäst på. I Sverige är vi överens om att t.ex. sjukvårdens organisation ska beslutas på regional nivå, och det bör statsmakten respektera. Det innebär inte att alla beslut ska fattas på den nivå där de alltid har fattats; vissa nationella beslut bör föras över till regional och lokal nivå eller till enskilda människor, och andra politikområden bör omfattas av internationella beslut. Förändringar kan vara nödvändiga på grund av förändrade omständigheter. Regeringen bör enligt vår uppfattning inte lägga sig i enbart mot bakgrund av att väljarna givit uttryck för att man inte vill ha ett socialdemokratiskt styre. Min fråga är: Varför respekterar inte socialministern och regeringen den lokala demokratin? Det händer att regeringens företrädare talar varmt om det kommunala självstyret. Men att döma av regeringens politik anser man i själva verket att decentraliseringen, åtminstone i det här fallet, har gått för långt och att centralstyrningen från staten ska öka. Centerpartiet står för ett radikalt annorlunda perspektiv i syfte att stärka människors egenmakt och det kommunala självbestämmandet. Regeringens agerande i det här sammanhanget understryker behovet av en ny grundlag för att skydda den lokala demokratin mot statliga ingrepp. Runtom i landet är flera akutmottagningar hotade av nedläggning därför att landstingets pengar inte räcker. Om en privat entreprenör erbjuder sig att driva mottagningen med samma kvalitet till en lägre kostnad, vad skulle Miljöpartiet då välja: Nedläggning eller entreprenad? I och med den här propositionen uppfattar jag att ni har valt väg. Jag tycker att det är tragiskt med tanke på att många mindre sjukhus runtom i vårt land faktiskt är hotade. I t.ex. grannlänet till mitt eget hemlän, Gävleborg, har sjukhusstrukturen diskuterats och en del sjukvårdsenheter har lagts ned. Om alternativen vore att lägga ned ett akutsjukhus eller att lägga sjukhuset på entreprenad skulle Miljöpartiet välja nedläggning. Så har ni gjort i just Gävleborgs län. Det aktuella exemplet handlar om en BB-avdelning, åtminstone till en början. Det fanns en privat entreprenör, men Miljöpartiet gick inte med på den entreprenaden. Det blev nej. Det blev nedläggning. I och med den här propositionen har ni givit ytterligare ett svar på den frågan. Jag tycker att det är intressant att få höra varför Miljöpartiet väljer centralisering i stället för decentralisering av sjukvård. Varför accepterar ni att lägga ned sjukhus men inte att lägga ut sjukhus? Marknaden växer för privata försäkringslösningar inom sjukvården. Alltfler företag köper försäkringar åt sina anställda. Den offentliga vården klarar inte längre av att i tillräcklig omfattning möta medborgarnas och företagens krav på tillgänglighet. Utvecklingen går mot "gräddfiler" för medborgare med sjukvårdsförsäkring. Fru talman! Jag och Centerpartiet anser att sjukvården ska vara tillgänglig för alla på lika villkor. Motstånd mot privata initiativ inom den gemensamt finansierade vårdens ram och motstånd mot att resurser, kunskap och kapital från den privata sidan kommer den offentliga sektorn till del kan i förlängningen leda till att de som har råd vänder den offentligt finansierade vården ryggen. Centerpartiet vill ha en rättvis vård med lika tillgång för alla invånare, i motsats till ett segregerat samhälle, som Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet kommer att bidra till. Det är en utveckling som vi inte vill vara med om.
Fru talman! Kenneth Johansson är i många sammanhang en hedersman. Men när det gäller diskussionen om privata sjukhus är han lite aningslös. Det som händer i svensk sjukvård när det gäller de stora anläggningarna och akutsjukhusen är ett ytterligare steg mot ett nytt sjukvårdssystem. Privatiseringen av Bure har inneburit att Bure för att klara sin ekonomi och klara de avkastningskrav som företaget ställer börjat förbereda sig för att låta en del av sin verksamhet finansieras via försäkringar. Det är naturligt för företaget att göra det, det är en del av deras verksamhet. Det är klart att försäkringsbolagen är intresserade av att fler privata vinstintressen kommer in i akutsjukvården just för att därmed skapa en grund för en privat finansiering av svensk sjukvård. Därmed tar man steget över till den typ av gräddfiler som jag vet att Kenneth Johansson i övrigt faktiskt försöker motverka. Det är inte så att de privata företag som ger sig in i akutsjukvården gör det av filantropiska skäl. Det är inte så att de kommer med pengar till svensk sjukvård för att på något sätt förbättra vården. De är faktiskt där för att hämta pengar till sin egen verksamhet. Allra tydligast uttrycktes det av Åke Strandberg, som är vd för S:t Görans sjukhus, i en TV-intervju där han fick frågan: Varför vill ni äga ett sjukhus? Då säger han: Det finns väldigt mycket pengar i sjukvården. Det är alltså pengarna i sjukvården som man är ute efter. Det är rimligt, fullt acceptabelt för ett börsnoterat företag. Men det är inte acceptabelt för en samhälleligt finansierad sjukvård som har till syfte att minska gräddfilerna. Diskussionen om de små sjukhusens eventuella nedläggning skapar en egendomlig bild av problemställningen. Om ett landsting inte har råd att driva ett akutsjukhus står man inför en mycket svår uppgift. Jag tycker att man ska välja att försöka behålla sjukhusen. Vi ska se till att de får resurser till det. Men det är ingen lösning att lämna sjukhuset till ett privat företag som driver det med vinstintresse, därför att detta privata företag kommer att kräva ersättning på samma sätt som S:t Göran har begärt ersättning. Det är inte billigare att driva sjukhus privat än det är att driva dem offentligt. Skattebetalarna ska likväl betala. Alternativet är inte privata vinstintressen. Alternativet kan vara andra driftsformer. Men det förhindrar inte den här lagen.
Fru talman! För det första får jag tacka för omdömet, åtminstone i dess första del. Det var trevligt. För det andra är det vår uppfattning att finansieringen av hälso och sjukvården, jag upprepar det, ska ske genom skatter och avgifter. Vi vill skilja på offentlig kontroll och finansiering å ena sidan och en fri produktion med enskilda kooperativa och offentliga producenter å den andra sidan. Det är vår uppfattning att våra folkvalda i kommuner, landsting och regioner i god demokratisk ordning ska stå till svars inför folket i val när det gäller det man gör och de beslut man fattar. Om man har en solidarisk finansiering i botten och sedan i en upphandling gör bedömningen lokalt att man får ut mer kvalitet till ett bättre pris tycker jag att det är alldeles utmärkt. Om man gör den bedömningen tycker jag att man ska ha friheten att göra den vinsten. I de fall man inte är nöjd med den vård och omsorg som man har handlat upp, ska man avbryta den när avtalet prövas nästa gång. Men det finns ingen annan än just den upphandlande parten - en demokratisk styrelse eller nämnd i regioner och landsting - som bättre kan göra de bedömningarna. Samma sak när det gäller de små sjukhusen. Om man, vilket jag har exempel på, står i en valsituation där man kanske ser möjligheter att kunna tjäna en slant, kunna bibehålla verksamheten och på det sättet fortsätta att bedriva en god vård och omsorg tycker jag att man ska lösa det lokalt. Det ska inte vara några statliga pekpinnar i den delen.
Fru talman! Kenneth Johansson ställde frågan vilka signaler propositionen sänder. Jag menar att signalen är otroligt tydlig. Vi vill ha en förnyelse av svensk sjukvård. Vi vill ha mer av mångfald i fråga om att ge personalen möjlighet att driva verksamhet i egen regi och teckna avtal med landstinget. Men just därför säger vi också att vi inte är intresserade av en utveckling där det privata vinstintresset får dominera, där privata företag som drivs med syfte att arbeta fram en vinst som man delar ut till aktieägarna tar över akutsjukhusen. Jag tycker att den signalen är alldeles tydlig, och jag tror att detta är grunden för att skapa förtroende för den framtida sjukvården och för de förändringar som kommer. Vi har aldrig sagt att det är förbjudet eller fel att gå med vinst. Vinst i den mening Kenneth Johansson talar om, dvs. att man har ett positivt resultat i verksamheten som man använder för att utveckla verksamheten och som man använder för att utveckla personalen är ganska rimlig. Det vi talar om är den vinst som enligt aktiebolagslagen definieras som vinst som delas ut till aktieägarna. Det är den vinsten som Åke Strandberg, vd för S:t Göran, talar om när han säger: Det finns pengar i sjukvården, det är därför vi som börsnoterat företag är där.
Fru talman! När det gäller att stimulera mångfald och alternativa driftsformer, att avknoppa verksamhet etc. är vi överens, framför allt när det gäller primärvården och den öppna vården. Det är när vi kommer till den slutna vården som det låser sig för socialministern och regeringen. Vi i Centerpartiet tycker att debatten i sig ger hämmande signaler när det gäller entreprenörskapet. Vi vet att det finns personal som går på starta-egetkurser. Vi vet att personal diskuterar möjligheter att förverkliga en idé om att vara entreprenör i friare former. Bara det att vi debatterar en fråga som handlar om att lägga en hämsko på entreprenörskap, att säga nej till att privata företag ska kunna ha ett vinstsyfte i sin verksamhet är i sig hämmande. Det är en trist debatt. Vi ska i stället bejaka entreprenörskapet. Vi ska inte ha en lagstiftning som stoppar dynamiken och de samverkande krafter som utvecklas mellan privat och offentlig verksamhet. Vi ska värna den demokratiska kontrollen, visa öppenhet och förtroende för att regioner, landsting och kommuner, med medborgarnas bästa för ögonen, ska kunna erbjuda och forma organisation och vårdutbud utifrån sina förutsättningar.

Fru talman! Jag vill inleda med att slå fast att Folkpartiet liberalerna vill ha kvar en solidarisk finansiering av vården. Den ska ges efter behov, och det är prioriteringsbesluten som gäller. I den nu föreliggande propositionen framförs just risken att dessa värderingar riskeras om några privata sjukhus tillåts. Det är svårt att se en sådan hotbild i Sverige i dag, dvs. att ett flertal sjukhus skulle privatiseras och därmed att principer om solidarisk finansiering och vård efter behov skulle riskeras. Det stora hotet är i stället en icke fungerande sjukvård med långa väntetider, som gör att människors tilltro till vården riskeras och att man i stället söker egna lösningar, t.ex. privata försäkringar. Det är det verkliga hotet. De som är tillräckligt friska och har tillräckligt med pengar kan teckna privata försäkringar. Vad svensk sjukvård behöver är förnyelse, möjligheter till utveckling av både personal och arbetssätt, inte förbud att driva sjukvård. Fru talman! Propositionen är inte helt lätt att förstå. Den är full av motsägelser och oklarheter. Regeringen är i propositionen välvilligt inställd till privata alternativ inom primärvården och skriver mycket vackert om mångfald. Men i den nu aktuella propositionen sägs att det för närvarande inte finns skäl att ändra reglerna för den öppna hälso och sjukvården. Det vore intressant att få höra socialministern utveckla detta lite närmare. Kommer det förslag om förändringar på det området också? Ska vi få ännu fler förbud mot att ge sjukvård? I propositionen föreslås att landstingen inte ska få överlämna uppgiften att ansvara för driften av ett akutsjukhus till den som avser att driva verksamheten med syfte att skapa vinst åt ägare eller annan intressent under perioden den 1 januari 2001 och fram till utgången av år 2002. Därefter ska nya regleringar tillkomma. Det är i allra högsta grad en inskränkning av landstingens självbestämmande och i lika hög grad ett misstroende mot landstingspolitikernas möjligheter att utveckla sjukvården på ett för medborgarna bra sätt. Misstanken finns dock där att det är ett förslag som enbart är riktat mot de landsting som i dag har en borgerlig majoritet. De diskussioner och förslag som har föregått propositionen, bl.a. Miljöpartiets förslag om kvalificerad majoritet m.m., är i ännu högre grad ett försök att till varje pris stoppa förslag som läggs fram från andra än det nuvarande regeringsunderlaget. Det här torde vara unikt i svensk politisk historia, och det är inte undra på att det väcker så stor uppmärksamhet. I propositionen - och även på annat håll - talas om att allemansrätten i sjukvården är hotad om privata sjukhus tillåts. Hur tillvaratas allemansrätten i dag när tiotusentals människor får vänta månader och år på att få en för dem viktig operation och behandling, att i mer än ett år få utstå smärtor på grund av utslitna höftleder, att inte kunna se ordentligt för att väntetiden till starroperation är lång osv.? Vad är det för allemansrätt? Fru talman! Det finns flera jämförelser mellan privat och offentlig vård som visar att den privata vården ofta ger mer för pengarna. Arbetsformerna är annorlunda, personalen har ett större inflytande, vilket i sin tur leder till bättre patientkontakt och patientmottagande. Det som man kanske lite diffust kallar för vårdkvalitet är ofta bättre inom den privata vården. De jämförelser som har gjorts mellan offentlig och privat vård har berört flera olika verksamheter inom vården. I en stor undersökning i Stockholm jämfördes drygt 40 privatmottagningar mot nästan 20 offentliga sjukhusmottagningar. Det var Landstingsförbundets undersökning Kostnadsjämförelser som genomfördes 1997. Även flera andra undersökningar visar samstämmigt att den privata vården är mer kostnadseffektiv och att den har lika eller högre vårdkvalitet. Den privata vården har helt enkelt gett mer nöjda patienter, mer nöjd personal samtidigt som den bättre utnyttjar resurserna. Detta borde tala för en mer positiv politik mot privata vårdgivare, dvs. en politik som uppmuntrar mångfald i vården, inte en politik som förbjuder mångfald. Fru talman! Folkpartiet avvisar regeringens förslag om ytterligare hinder för privat verksamhet av följande skäl. Det finns inget problem som motiverar denna lösning. Ingenting tyder på att inslaget av vinstdrivande verksamhet i vården hittills försämrat det totala vårdutbudet - tvärtom. Förslaget drabbar först och främst patienterna. Det är patienterna som får sämre valfrihet och mindre vårdutbud. Det som är viktigt för att garantera patienterna en rättvis behandling i vården är den gemensamma finansieringen - som Folkpartiet slår vakt om. Det är den som är nyckelfaktorn för att undvika segregation i vården. Om det är landstingen som betalar, Socialstyrelsen som inspekterar och patienterna som väljer, är enda möjligheten för en entreprenör att gå med vinst att vara effektivare och bättre än landstingsvården. Den som klarar det får med vårt synsätt gärna göra en vinst. Det är i så fall patienterna och skattebetalarna som får del av de stora vinsterna. Förslaget kommer också att hämma tillkomsten av nya alternativ. Även om propositionens förbud begränsas till akutsjukhus, kommer det att väcka frågor om i vilka delar av vården vinst är acceptabel. Utredningar och skrivningarna i propositionen om kommande nya regleringar späder på. Förslaget kommer att drabba personalen. De privata inslagen i vården har lett till högre löner och givit de anställda valfrihet. Det är landstingen som ansvarar för sjukvården. Det ankommer inte på staten att lägga sig i hur uppgifterna utförs, så länge patienterna inte drabbas negativt. Det har nu gått snart fyra år sedan Samverkansdelegationen presenterade en rapport om villkoren för privata vårdgivare i Sverige. Delegationens slutrapport Klara spelregler var tänkt som en väckarklocka. Efter tre år med socialdemokratiskt styre visade delegationen - som tillsatts av den socialdemokratiska regeringen och leddes av en socialdemokrat - att antalet privata vårdgivare hade minskat kraftigt. På tre år försvann exempelvis var fjärde privat allmänläkare i Sverige. Delegationens förslag har inte tagits till vara. Socialminister Margot Wallström stoppade betänkandet i papperskorgen, och raden av efterföljande ministrar har inte plockat upp det. Det är synd att vi får den här propositionen i stället för att ta fram de bra förslag som fanns med i Klara spelregler. Det är uppseendeväckande, fru talman, att man lägger fram den här propositionen. Jag efterlyser ett besked både från socialministern och från Miljöpartiets representant om vilka uppgifter de har som kan bekräfta den hotbild som målas fram i propositionen om ett slut på den solidariska finansieringen av sjukvården och att sjukvård inte skulle ges efter behov om landstingen fick möjlighet att tillåta privata alternativ även inom akutsjukhus. Det vore också bra om vi kunde hyfsa till debatten om privat vård. Vad är det som är privat vård egentligen? Jag anser att privat vård är det som patienten själv betalar fullt ut för. Det är ingen som har föreslagit det här - och inte tidigare heller. Däremot är sjukvård som ges av annan utförare men där patienten betalar lika mycket som offentligt driven vård någonting helt annat. Det är dags att hyfsa till den debatten, så att människor inte förs bakom ljuset.
Fru talman! Kerstin Heinemann talar om att detta lagförslag på något sätt skulle göra det svårare för personal och andra att etablera sig som entreprenörer i den öppna sjukvården. Jag tror att det är alldeles tvärtom. Jag är ute och möter väldigt många människor i svensk sjukvård som är beredda att ta över ansvaret för en vårdcentral, en familjeläkarstation eller annan verksamhet i vården. Deras oro är att de stora företagen med gigantiska resurser i nästa steg slår ut dem och att vi får det som i Stockholms län när det gäller äldreomsorgen, med två eller tre bolag som har delat upp hela marknaden. Om vi gör tydligt att vi inte avser att byta system, att vår kamp för mångfald faktiskt innebär en möjlighet för personalen att etablera sig som entreprenörer, så tror jag att de känner sig säkrare. Att vi sätter en gräns när det gäller akutsjukhusen betyder att de stora privata företagen inte får lika stort spelutrymme som de har haft hittills. Dessutom är det intressant att notera den här kopplingen mellan akutsjukhusen och personalens engagemang. Jag har inte mött någon personal som säger: Vi ska ta över akutsjukhuset. När det gäller de stora anläggningarna är det ett par stora operatörer och aktörer det handlar om. Det är inte någon personalgrupp som funderar på att ta över Huddinge, Södersjukhuset eller var det nu kan vara, utan det är de stora, privata bolagen, de börsnoterade bolagen, det handlar om. Personalens möjligheter att etablera sig som entreprenörer och därmed bidra till att skapa mångfald kommer faktiskt att vara säkrare om vi får den här restriktionen. Det skulle vara intressant om Kerstin Heinemann svarade på en enkel fråga. Vad var det som gjorde att liberalerna i Kanada införde just den här lagstiftningen?
Fru talman! Jag skulle nog när det gäller den sista frågan vilja be socialministern att fråga liberalerna i Kanada och inte mig som är ledamot av Sveriges riksdag. Sedan till det här som jag skulle ha sagt om att det blir svårare för personal och andra att ta över i någon form. Det är klart: Säg att jag i dag som sjuksköterska eller vad man nu har för yrke inom vården skulle fundera på att driva det på entreprenad. Så får vi en proposition som talar om en restriktion när det gäller akutsjukhusen men också om en utredning och om att man ska överväga olika förslag. Det här kommer att dröja ett par år. Jag tror inte att jag skulle våga göra något under den närmaste tiden. Det här lägger en hämsko på utvecklingen på det viset. Det är klart att inte heller vi i Folkpartiet tycker det är bra att det är några få stora bolag. Men jag skulle vilja ställa en fråga tillbaka till socialministern. Har socialministern hört något om hur många sjukhus det är bolag som är intresserade av att ta över i dag? Är det så att de står och väntar på att ta över 10, 20 eller 30 sjukhus i Sverige? I så fall är det också så att landstingen är beredda att ta lämna ifrån sig dessa sjukhus. Jag tror inte att det hotet finns. Jag tror att det är en förevändning för att lägga fram den här propositionen, som har helt andra syften.

Fru talman! Jag ställde frågan om Kanada för att där var det liberalerna som drev detta medan andra var mera tveksamma. Jag tänkte mig att man kunde tänkas ha en liberal hållning till sjukvården och mångfalden inom sjukvården i Sverige och Kanada på ungefär samma sätt. Men jag erkänner gärna att vi väl bör koncentrera oss på de restriktioner som vi nu föreslår när det gäller svensk sjukvård. Då skulle jag vilja säga att jag har mött många företrädare för de svenska storföretagen som har haft mycket ambitiösa planer på att etablera sig som ansvariga för de stora sjukhusanläggningarna. Det där har avtagit i takt med att vi har förklarat, jag har förklarat, att den utvecklingen inte kommer att få stöd, att vi inte är intresserade av den utvecklingen och att vi ser mångfald på ett helt annat sätt. I dag vet jag inte hur många planer det finns, men de var ganska omfattande för något eller några år sedan. Jag har förstått av ledningen för Bure att man säger att om det inte finns möjlighet att ta över fler sjukhus så är vi inte intresserade av att expandera vår verksamhet här i Sverige. Det måste väl tyda på att man har haft planer på att ta över flera anläggningar.
Fru talman! Det var ju ett ganska vagt svar på frågan om hur många som var intresserade; att det fanns tidigare och nu visste inte socialministern om det fanns några intresserade. Det är klart att jag tycker att det vore jättebra om marknaden öppnades för fler, för personal och för mindre företag också så att vi inte bara hade några stora aktörer på marknaden. När det sedan återigen gäller det här med liberaler så vet väl kanske socialministern lika väl som jag att det kan vara svårt att jämföra olika partier i olika länder där man har olika typer av finansieringar och andra saker, en annan kultur. Det gör att du inte kan säga att en socialdemokrat i Sverige agerar precis likadant som en socialdemokrat i Tyskland, Frankrike eller var det nu är någonstans. Så det är bra om vi kan hålla oss till debatten här i Sverige.

Fru talman! Vi gröna delar Socialdemokraternas och Vänsterpartiets oro för vad en ökad utförsäljning av akutsjukhus till företag som drivs i vinstsyfte kan leda till. Vi anser inte att akutsjukvård och profitintresse hör ihop. Men vi är positiva till alternativa driftsformer. Vi vill ha en ökad mångfald av vårdgivare och välkomnar att sjukvårdshuvudmännen i större utsträckning tecknar vårdavtal med privata, kooperativa och ideella vårdgivare i den öppna vården. Men samtidigt är det viktigt som socialministern sade att inte kommersiella intressen tillåts ta överhanden och försvåra möjligheterna att upprätthålla den grundläggande principen om en demokratiskt styrd offentligt finansierad sjukvård, en sjukvård som ges utifrån behov och inte efter köpkraft. Vi gröna ser gärna sjukvård i alternativa driftsformer, men vi vill inte ha några börsnoterade akutsjukhus. Vi ser gärna sjukhus och sjukvård som bärs av en idé, som t.ex. Vidarkliniken i Järna. Vi ser gärna stiftelser som bärs av en idé och där inkomna medel stannar i verksamheten. Vi ser gärna olika kooperativa lösningar som bygger på delaktighet och deltagande. Men är det verkligen rimligt att låta börsnoterade företag driva sjukvård? Är det rimligt att vård ska bedrivas med maximal vinstavkastning som mål? Att lägga ut parkförvaltning eller sjukhustvätt på entreprenad är en sak. Det kanske leder till dåligt klippt gräs eller dåligt tvättad tvätt om det går galet. Att sälja ut sjukhus och sjukvård till vinstdrivande företag är ju en fråga av helt annan dignitet. Vi vill värna mångfald, nytänkande och olika alternativ. Men vill också hålla avarter borta. Några frågor är viktiga att ställa. Vad händer om sjukvården drivs av vinstkrav? Vad händer om aktieägarna känner att avkastningen är för låg? Vilka krav ställer ägarna, dvs. aktieägarna, på företagsledningen då? Och hur ska man se på rätten till den forskning som bedrivs på privata sjukhus? Vilket intresse för friskvård och hälsa har ett företag som ska göra vinst på sjukdomar? Vi gröna är positiva till ett tillfälligt stopp för utförsäljningar av akutsjukhus till företag som drivs i vinstintresse. Men vi är också tveksamma till ett permanent statligt förbud mot utförsäljning av akutsjukhus. Vi anser att frågan ändå hör hemma på landstingskommunal nivå och bör avgöras där. För att värna både rättvis vård och lokal demokrati vill vi därför i stället för ett permanent statligt förbud införa en demokratigaranti vid behandling av frågor av den här typen. Vi vill att frågan ska avgöras på lokal nivå men att det ska krävas kvalificerad majoritet, två tredjedelars majoritet i ett beslut eller två beslut med val mellan, för att man ska kunna sälja ett akutsjukhus till ett företag som drivs i syfte att dela ut vinst till aktieägare. Vi är inte ute efter att med lagens hjälp utesluta alla driftsalternativ till skattefinansierad sjukvård. Så låter det på en del av de borgerliga debattörerna. Det vi vill göra är att motverka en alltför lättvindig och oreflekterad utförsäljning av strategisk offentlig egendom och verksamhet. Vi vill inte förhindra att de folkvalda i en beslutande församling genomför en politik som en majoritet av väljarna har röstat för. Tvärtom vill vi ha en modell som garanterar att små majoriteter inte kan "kuppa igenom" en politik i stora systemförändrande frågor utan att dessa frågor öppet debatteras i en valrörelse. Systemförändringar måste vara väl förankrade hos folkflertalet. Särskilt viktigt är det naturligtvis när dessa förändringar i realiteten inte går att ta tillbaka. Miljöpartiet har nu kommit överens med regeringen om ett tidsbegränsat förbud mot utförsäljning av akutsjukhus till bolag som drivs med syfte att dela ut vinst till sina ägare. Avsikten är att detta tidsbegränsade förbudet under denna mandatperiod ska ersättas med den demokratigaranti som jag nyss nämnde. Fru talman! Med anledning av Kenneth Johanssons frågor eller påstående tidigare vill jag säga följande. Vi säger inte nej till att lägga ut sjukvård på entreprenad generellt. Men vi säger alltså att vi vill ha ett tidsbegränsat stopp för att just överlämna ansvaret för driften av akutsjukhus till bolag som drivs med syfte att skapa vinst åt ägarna. Det är viktigt att hålla isär detta. Johansson tog upp vill jag säga följande. Kenneth Johansson är inte bara aningslös, som socialministern sade tidigare, utan också dåligt informerad. Jag förutsätter nämligen att han inte vilseleder oss medvetet. Kenneth Johansson påstod tidigare att Miljöpartiet skulle ha bidragit till att en BB-avdelning i Gävleborg lades ned. Vi har snabbkollat detta påstående med vårt oppositionsråd i Gävleborg. Detta är en tidningsanka. I Bollnäs var det ett danskt företag som hade uttryckt intresse för att överta sjukhusets BB verksamhet. Men frågan har över huvud taget inte varit uppe på dagordningen i Gävleborgs läns landsting. Inga sådana beslut som Kenneth Johansson påstår har fattats har alltså fattats i verkligheten. Miljöpartiet har alltså inte varit med och lagt ned något sjukhus i Gävleborg och ingen BB-avdelning heller. Vi jobbar tvärtom hårt i Gävleborg för att behålla BB i Bollnäs. Men en sak har Kenneth Johansson rätt i, och det är att nedläggningen av sjukhus är ett problem. Därför är det också en viktig uppgift för den utredning som nu ska göras att studera de nedläggningar av sjukhus som har gjorts under de senaste 15 åren och beskriva vårdutbudet, kvaliteten på utbudet och konsekvenserna för befolkningen på de platser där sjukhus har lagts ned.

Fru talman! Matz Hammarström som den tredje tårtbiten i den samlade vänstern fullbordar nu bilden av vad det är som riksdagen har att ta ställning till genom att informera oss om att nästa steg är vad som högtidligen kallas för en demokratigaranti. George Orwell skulle inte kunna överträffa språket i Matz Hammarströms beskrivning, ty denna demokratiklausuls innebörd är tydligen att man på områden som går det egna partiets politik emot ska göra det svårare för en majoritet av väljarna att få en ny ordning till stånd. Så är det ju. Denna idé att det ska krävas två tredjedelars majoritet för en viss åtgärd bygger ju på att den går emot vad som i det här fallet är socialdemokratins och Matz Hammarströms idéer. Skulle jag kunna få ett exempel, Matz Hammarström, om detta antagande möjligen skulle kunna tänkas vara fel på ett område där Miljöpartiet föreslår en väsentlig förändring, och där de övriga skulle kunna tillerkännas samma demokratiklausul som man nu vill införa för att förhindra bl.a. stockholmarnas vilja att få genomslag på stockholmarnas sjukvård? Eller säg som det är, Matz Hammarström, nämligen att Miljöpartiet och Socialdemokraterna har svårt att samla ihop egna väljare, och när väljarna tryter, då tar man till komplicerande beslutsregler som ska motverka att de partier som nu företräder väljarna får genomslag för sin politik. I stället för att tricksa med grundlagen - det är nämligen det som ni håller på med - vore det inte bättre att gå ut och fråga svenska folket om de möjligen sympatiserar med era idéer? Och om svaret är nej, avstå från tricksandet.
Fru talman! Först måste jag säga att jag tror att det är ytterst tveksamt om moderaterna verkligen har fått ett så tydligt mandat från sina väljare som Per Unckel ger sken av när det gäller att sälja ut offentlig sjukvård till privata vinstintressen. Idén med demokratigarantin, som för övrigt är plankad från grundlagen där vi har den principen när det gäller grundlagsändringar att vi fattar två beslut med val emellan, är naturligtvis inte tillkommen för att vi ska få rätt på områden där politiken nu går det egna partiets politik emot. Det handlar i stället om vissa frågor, och jag nämnde t.ex. utförsäljning av strategisk offentlig egendom. Vi anser att den här principen med demokratigarantin också är tillämplig när det gäller utförsäljning av allmännyttans bostäder. Det är ett annat exempel. Och det är möjligt att vi kan hitta fler frågor av sådan dignitet, betydelse och karaktär att de inte går att rätta till sedan. Det är sådana irreversibla beslut. Där anser vi från Miljöpartiets sida att det kan vara lämpligt att använda den här formen av demokratigaranti för att verkligen se till att man har ett folkflertal med sig.
Fru talman! Matz Hammarström började sitt inlägg med att ifrågasätta om de landsting som vidtar de åtgärder som han nu är så mycket emot verkligen har fått ett folkligt mandat för detta. Vem är det som ska avgöra det? Vad är det för en demokratisyn som Matz Hammarström ger uttryck för om han här i Sveriges riksdag som grund för ett intrång i den kommunala självstyrelsen sätter sig till doms över väljarna i Stockholms stad och län och säger att det nog är tveksamt vad de egentligen sade till sina lokala politiker och att det är säkrast att riksdagen stämmer i bäcken. Hör inte Matz Hammarström problemet? Hör inte Matz Hammarström hur han utmanar själva grundvalen i folkstyret? Om han inte hör det är det ännu mera illa ställt i den här debatten än t.o.m. jag inledningsvis föreställde mig. På frågan vilka andra exempel än vården som Matz Hammarström kunde anföra så kom då det som vi alla väntade oss, nämligen allmännyttan, där vi i tidningarna har läst att motsvarande eleganta demokratiklausul som ska förhindra folkflertalets genomslag på politiken också ska introduceras. Hör inte Matz Hammarström logiken i sina exempel? Varenda gång som idéerna från socialdemokratin, vänstern eller den del av vänstern som Matz Hammarström representerar hotas då är detta odemokratiskt. Då ska det införas komplicerande regler. Då ska man förhindra att folkflertalets mening får genomslag. Får jag i all uppriktighet, fru talman, säga att det som vi nu ser exempel på, i detta fall och i diskussioner om allmännyttan, är ett djupt allvarligt och nytt inslag i debatten om den svenska demokratin. Jag vill allvarligt uppmana de tre partier som för denna typ av debatt att besinna vad det är de säger och besinna vilka värden det egentligen är som de utmanar.
Fru talman! Jag har väldigt svårt att se detta bl.a. beträffande frågan om grundlagen och det kommunala självstyret. Det är mycket riktigt som Ingrid Burman och socialministern har framfört, nämligen att vi ju har en lagstiftning som innebär en begränsning av det kommunala självstyrets omfattning. Och här i riksdagen stiftar vi nya lagar, och det här är ett förslag på en sådan lagändring som naturligtvis också kommer att påverka det kommunala självstyret. Och det är en konflikt där. Det ska erkännas. Men vi anser att det finns viktiga värden att värna. Det finns angelägna allmänna intressen att värna som gör att vi ställer oss positiva till en sådan tidsbegränsad lag - Sedan när det gäller vårt förslag om en demokratigaranti har jag också svårt att se att detta skulle vara någonting som hindrar folkviljan att komma till uttryck. Det går också att se det som att man ska fatta beslut om denna typ av omfattande förändringar vid två tillfällen med ett val emellan så att man garanterar att frågan är uppe och tydligt debatteras i en valrörelse, så att folket vet vad det är för resultat som deras röstande leder till. Jag har svårt att se det som ett ingrepp och som någonting demokratifientligt. Det är i stället ett sätt att värna och garantera demokratin, att förhindra att små majoriteter "kuppar" igenom en politik i stora och systemförändrande frågor utan att man har ett starkt folkligt stöd för detta.
Fru talman! Det är ju en synnerligen konstig avslutning, att den här lagen ska förhindra att små majoriteter "kuppar" igenom viktiga beslut. Samtidigt är Matz Hammarström med en så oerhört liten marginal i spetsen beredd att stödja regeringens förslag. Det är ju sådant som han själv vill förhindra. Den andra frågan jag vill ta upp är att jag hoppas att Matz Hammarström för sin egen och riksdagens skull rättar till det som han sade i sitt inlägg om kunskapsnivån och om den anda som han är rädd ska genomsyra vården vid alternativa driftsformer, för det var sannerligen inte snällt sagt. Han sade att man visserligen kan putsa fönster och sköta en trädgårdsförvaltning, men att det var fara om man skulle sköta människor och sjukvård. Även inom alternativa driftsformer och privata verksamheter är det Socialstyrelsen som har tillsynsansvaret. Det krävs legitimation för de som är anställda, så det är inga kvacksalvare som är med och jobbar. Det finns även andra verksamhetsformer som är synnerligen angelägna, åtminstone enligt mitt sätt att se. Jag tänker på vården av de dementa. Jag har inte hört att det ska finnas några restriktioner kring den verksamheten. Försök att förklara det!

Det är ju en tydlig anvisning som är otroligt allvarlig för de företag vi har i dag. Hur ska de våga att investera och vidareutveckla verksamheten? Är det en lapsus eller står Matz Hammarström för det?
Fru talman! Jag tycker knappast att jag har uttalat mig förklenande om kunskapsnivån hos entreprenörer. Det jag sade i mitt inlägg var en kommentar till det som Per Unckel framförde. Han sade att när man nu kan lämna bort tvätten på ett sjukhus och låta vinstdrivande företag putsa fönster, så kan de få ta hand också om vården. Jag tycker att det handlar om verksamhet av lite olika dignitet. Jag tycker därför att det är viktigt att få svar på de frågor som jag ställde: Vad händer om aktieägarna anser att avkastningen inte är tillräckligt hög? Vilka krav ställer ägarna på verksamheten då? Och vilket intresse för friskvård och hälsovård har ett företag som gör vinst på sjukdomar? Sedan finns det också en annan skillnad. Om man inte har sålt ett akutsjukhus kan man fatta beslut om att sälja det. Det är betydligt svårare att få tillbaka ett akutsjukhus när man väl har sålt det. Det förhåller sig på samma sätt med allmännyttans bostäder. Det är det som gör dessa frågor så viktiga, att det blir irreversibla beslut, dvs. beslut som inte går att rätta till. Det gör att man ska kunna kräva kvalificerad majoritet alternativt två beslut med val emellan.
Fru talman! När det gäller den sista frågan att man driver verksamhet ska ju ändå avtalet hela tiden förnyas. Om man inte lever upp till kraven förutsätter jag att de lokala politikerna inte förlänger avtalet. Man får besparingskrav och lever inte sitt eget lilla liv. När man har ett avtal med landstinget, som fortfarande är sjukvårdshuvudman, kan det ställas krav. Socialstyrelsen kan gå in som i vilket offentligt sjukhus som helst och t.o.m. stänga viss verksamhet. När det gäller vilket intresse de privata ägarna har av friskvård och hälsovård har ju inte ens det prioriteringsbeslut som vi fattade i riksdagen 1997 prioriterat detta som högst. I ett avtal som landstinget sluter med en annan aktör ingår den prioriteringslista som vi antog i full politisk enighet. Inom parentes vill jag säga att jag önskar att det arbetet hade kommit längre, även i monopolets Sverige.

Fru talman! Jag har bara en kort fråga till Matz Hammarström. Han talade om att man "kuppar" igenom beslut. Jag antar att han syftar på landsting och kommuner. Vad menas med att man "kuppar" igenom beslut? Jag har 18 år bakom mig, innan jag kom in i riksdagen, som landstingspolitiker. Jag kan inte påminna mig ett enda viktigt beslut som har "kuppats" igenom. Det handlar om en demokratisk process där man får en majoritet. Jag vill ha en förklaring av Matz Hammarström vad som menas med att man "kuppar"
Fru talman! Med det avser jag att en liten majoritet driver igenom beslut i frågor där konsekvenserna inte har varit tillräckligt belysta för väljarna inför valet, där frågorna inte har varit tillräckligt väl debatterade i valrörelsen. Väljarna vet alltså inte riktigt vad det är som de får.
Fru talman! Det tycker jag var en märklig förklaring. Jag vet inte vad Matz Hammarström har för erfarenhet av kommunal eller landstingskommunal politik. Jag tror inte att sådant förekommer i Sverige. Vi har majoritetsbeslut. Är det så att en majoritet med en rösts övervikt i Sveriges riksdag får igenom ett beslut, vilket faktiskt har hänt, är det då en kupp eller är det ett majoritetsbeslut?
Fru talman! Det är naturligtvis ett majoritetsbeslut. Men vi anser att det finns anledning just i dessa speciella frågor som rör utförsäljning av strategiskt viktig offentlig egendom att skapa ett skydd eller en demokratisk tröghet i systemet som gör att det ska krävas två tredjedels majoritet eller två beslut med val emellan. Sådana beslut har stor strategisk betydelse, de rör viktig offentlig egendom och de är irreversibla till sin karaktär.
Fru talman! Vi har tydligen fått olika uppgifter när det gäller Gävleborg. Det enklaste är väl att vi kollar upp dem. När det sedan gäller reflexion är det intressant att se att Miljöpartiet bejakar en lag som innebär ett förbud mot att träffa avtal om drift av sjukhus på entreprenad. Jag hade haft en viss förståelse om Miljöpartiet också hade bejakat en lag om att man inte får lägga ned mindre sjukhus. Jag tycker att båda dessa frågor plus det fall där man vill bygga upp ett nytt sjukhus rör den regionala och lokala nivån. Sedan har jag en fråga till Miljöpartiet. När jag läste pressmeddelandet från uppgörelsen med Socialdemokraterna hoppade jag högt. Det stod så här: I det politiska fältet är det bara Miljöpartiet och Socialdemokraterna som står för synsättet att samtidigt behålla principen om vård utifrån behov, inte köpkraft. Vad menar ni med det? Kan ni i Miljöpartiet ge något exempel på där Centerpartiet inte har varit för vård utifrån behov?
Fru talman! Nu tycker jag att Kenneth Johansson tydliggör den aningslöshet som socialministern talade om tidigare. Vi riskerar att få en utveckling där det inte längre är behov utan köpkraft som styr i vården. Vi vill stämma i bäcken när det gäller denna utveckling genom beslutet om ett tillfälligt stopp för utförsäljning.
Fru talman! Miljöpartiets representant borde vara lite försiktig med omdömen om aningslöshet. Större okunnighet har jag inte upplevt på länge. Jag vill påstå att Centerpartiet - och de allra flesta partier här i landet - står för att vi ska ha en skattefinansierad vård. Jag står för att den ska vara tillgänglig för alla. Plånboken ska inte på något sätt vara avgörande för om man kommer till. Vård ska ges utifrån behov. Genom ett attraktivt vårdutbud ska vi motverka att gräddfiler byggs upp. Det är fräckt att påstå att det i Sverige enbart finns två partier, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, som anser att vi ska behålla principen om vård utifrån behov och inte utifrån köpkraft. Det är anmärkningsvärt.
Fru talman! Det är bra om det råder bred enighet om att ha kvar grundprincipen om en offentligt finansierad vård utifrån behov, även om vi har olika uppfattningar om denna grundprincip är förenlig med att sälja ut akutsjukhus till bolag som drivs i vinstsyfte. Vi är inte generellt emot att lägga ut sjukvård på entreprenad. Vi välkomnar olika typer av alternativa lösningar. Men vi vill ha ett tillfälligt stopp mot utförsäljning av akutsjukhus till bolag som har till syfte att dela ut vinst till ägare.

Fru talman! Rigmor Stenmark har frågat statsrådet Etiopien och vikten av att säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter för kvinnor i fattiga länder. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Jag delar Rigmor Stenmarks bestörtning över de övergrepp tusentals kvinnor utsätts för varje dag, världen över. Att motverka dessa lagstridiga handlingar är grundläggande i vårt arbete för att stärka respekten för lag, demokrati och mänskliga rättigheter runtom i världen. Därför lyfter vi också fram kvinnors rättigheter i samtal med enskilda länder och i t.ex. FN:s kvinnokommission och FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter och jämställdhet är grundläggande i det svenska utvecklingssamarbetet. Det är en självklarhet att kvinnor och män måste få likvärdiga möjligheter att påverka och ta del av utvecklingssamarbetet. Jämställdhet är ett mål i sig, men också en förutsättning för att bekämpa fattigdom och stärka demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Regeringen har under senare år lyft fram kvinnors och mäns olika villkor i strategier och policydokument, bl.a. i skrivelserna till riksdagen om fattigdomsbekämpning, demokrati och mänskliga rättigheter i utvecklingssamarbetet och mänskliga rättigheter i utrikespolitiken. På samma sätt har Sverige arbetat aktivt inom EU, FN och Världsbanken för att synliggöra och motverka diskriminering och förtryck av kvinnor. Inom det svenska samarbetet med Etiopien finns flera insatser som syftar till att stärka kvinnors ställning. Sverige stödjer bl.a. den etiopiska organisationen Peace and Development Committee, som - precis som Rigmor Stenmark förordar - arbetar med att stärka kvinnor på gräsrotsnivå så att de får kunskap om sina lagstadgade rättigheter. Stödet omfattar utbildnings och informationsinsatser som genomförs i regioner där barnäktenskap, våldtäkter, våld inom hemmet, barnprostitution, könsstympning och kidnappningar är vanliga. Sverige stöder också det etiopiska kvinnojuristförbundet som arbetar med utbildning i lagstiftning för kvinnliga samhällsledare och som företräder kvinnor i familjerättsmål. I Eritrea bidrar Sverige via Världshälsoorganisationen och Unicef till en kampanj mot könsstympning som förs av nationella kvinno och ungdomsorganisationer. Sverige samverkar också med en internationell enskild organisation i Afrika som bedriver lobbyverksamhet, dokumenterar övergrepp och stöder ungdoms och kvinnogrupper och nätverk. Syftet är att motverka könsstympning och våld mot kvinnor, bl.a. sexuellt våld, och att stärka kvinnors självbestämmanderätt och deras möjlighet att bestämma över sin egen kropp. Sverige kommer att fortsätta att arbeta aktivt för att säkerställa respekten för grundläggande mänskliga rättigheter för kvinnor världen över, inklusive i fattiga länder. Vi driver frågan med alla medel som står oss till buds, både i den bilaterala dialogen med våra samarbetsländer och i vårt internationella arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling.
Fru talman! Tack, utrikesminister Anna Lindh för svaret på min interpellation. Jag ställde den här interpellationen omedelbart efter att jag sett en dokumentärfilm om kvinnors situation på landsbygden i Etiopien. Det var inte första gången som jag konstaterade att vi kvinnor i Sverige har det väldigt bra, i jämförelse med våra medsystrar i de fattiga länderna. Jag kände sympati. Vi lever ändå på samma jord, och jag vet att vi ger bistånd till de länderna. Svaret på min interpellation gav mig en rad värdefulla upplysningar om hur Sverige arbetar med rättvisefrågor. Speciellt fäste jag mig vid utrikesministerns svar att man "driver frågan med alla medel som står oss till buds". Tack för den viljan och lycka till med den ambitionen! FN:s uppföljningsmöte efter fjärde kvinnokonferensen i Beijing 1995 uppmanade han världens länder att ta krafttag mot "feminiseringen av fattigdomen". Med detta avsåg Annan det faktum att fattigdom i allt ökande utsträckning drabbar kvinnor. Många kvinnor lever i mänsklig fattigdom. Under det senaste årtiondet har dessutom antalet kvinnor som lever i fattigdom ökat oproportionellt mycket jämfört med antalet män. Kvinnor är fattigare därför att de inte har samma ekonomiska möjligheter och samma status i samhället som män. Amartya Sen, nobelpristagare i ekonomi, har forskat om välfärdsfrågor. Han konstaterade att sociala och ekonomiska handikapp, frånvaro av kunskap om och resurser för familjeplanering och kulturella men också religiösa faktorer försätter kvinnor i en underordnad position. De bidrar starkt till att tysta kvinnors röster i samhället och även inom den egna familjen. Utrikesministern talade om att man skulle använda alla medel som står till buds. Det är klart att frågan om de räcker kommer. Förvaltas de väl? Följs de upp?
Fru talman! Jag tror att vi både driver frågan inom alla områden som jag har försökt peka på och följer upp det. Jag kan dela Rigmor Stenmarks bedömning när det gäller fattigdomen som ett mycket stort problem också vad beträffar våldet mot kvinnor. De undersökningar som har gjorts visar också att just biståndet som inriktas på kvinnor både ger bättre utvecklings och tillväxteffekter och minskar riskerna för våld, eftersom kvinnor med en bättre ekonomisk situation också bättre kan tillvarata sina rättigheter och sina intressen. Detta är naturligtvis frågor som Sverige kommer att fortsätta att driva både från svensk sida och inom de olika internationella organisationer där Sverige verkar. Vi vill bl.a. stödja också den interamerikanska utvecklingsbanken, som har ett projekt just när det gäller att analysera de ekonomiska kostnaderna för våld mot kvinnor och våld i hemmet, liksom vi också vill stödja studier om sambanden mellan våld i hemmet och våld i samhället i stort. Flera av de internationella studier som pågår på detta område kommer Sverige också att stödja.
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt intressant att vi har en utrikesminister som tar dessa frågor på allvar. Vi har i Centerpartiet skrivit en motion som handlar just om bistånd för ett effektivare självstyre, där vi säger att det, för att uppnå en utveckling som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar, krävs åtgärder. Det krävs bistånd till länderna, så att vi aktivt hjälper till att råda bot mot orättvisor. Det är ett medel som står oss till buds. Det är bra, tycker jag, att detta biståndsarbete kommer kvinnor och barn till del på ett mycket aktivt sätt - om jag tolkar utrikesministern rätt och om jag tolkar henne positivt. Fru talman! Det är anmärkningsvärt när man får ta del av att två tredjedelar av 900 miljoner ej läs och skrivkunniga människor som finns i världen är kvinnor, trots att alltfler kvinnor går i skolan. Trots att det är så diskrimineras fortfarande flickor i många länder på grund av traditioner, tidiga äktenskap och graviditeter, samt även brist på skolor som tar emot flickor. Kvinnors arbetsbörda är också mycket stor, eftersom det är kvinnorna som i de flesta u-länder tar huvudansvaret för familjens försörjning. Det är kvinnorna som producerar livsmedel och skaffar mat. Det blir också så att barnen får en utsatt position i dessa fattiga länder, och många lever i misär. Barn utnyttjas, och deras rättigheter kan man knappt tala om. Man räknar med att mer än 4 miljoner barn som föds detta år kommer att dö innan de fyller fem. I dag står 130 miljoner barn utanför skolsystemet varav två tredjedelar är flickor. När man tar del av sådan sifferstatistik inser man att det finns oerhört mycket att göra. Fru talman! När man också tar in upplysningar om att sexhandeln med kvinnor och barn ökar lavinartat kan jag förstå att det ibland nästan kan kännas som att det är lättare att ge upp. Men det får vi naturligtvis aldrig göra. Det gäller att oförtrutet arbeta vidare och se till att våra medsystrar får den än bättre. Det är inte så mycket som behövs för att lyfta.
Fru talman! Jag tror att interpellanten Rigmor Stenmark och jag är helt överens kring dessa frågor. Får jag bara lyfta fram ytterligare ett exempel på vad vi gör från svensk sida för att sprida information om detta? Vi har gemensamt tagit fram en handbok som handlar om FN:s kvinnokonvention, som både visar vad som är viktiga principer i kvinnokonventionen och tar upp ett antal konkreta exempel från ett femtiotal länder på hur man kan arbeta för att följa upp kvinnokonventionen och följa de rekommendationer som finns. Det är ytterligare ett exempel på hur vi också vill hjälpa de enskilda länderna att faktiskt leva upp till de principer som vi här är överens om. Vi arbetar via biståndet. Vi arbetar via internationella organisationer. Vi försöker också arbeta genom en bra hjälp till studier och information och ge praktiska exempel.

Fru talman! Rigmor Stenmark har frågat statsministern vilka åtgärder Sverige kommer att vidta för att förmå länder med dödsstraff att avskaffa detta straff. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Dödsstraffet kränker den yttersta av de mänskliga rättigheterna, rätten till liv. Därför har arbetet mot dödsstraffet sedan lång tid varit en högt prioriterad fråga för Sverige, såväl i våra bilaterala relationer som i internationella forum. Sverige är också pådrivande i EU:s arbete på området. Till grund för arbetet inom EU vilar Allmänna rådets riktlinjer, som antogs av EU:s utrikesministrar den 29 juni 1998. Den svenska regeringens uppfattning, som också delas av övriga EU-länder, är att dödsstraffet är djupt inhumant och barbariskt och att det inte hör hemma i ett modernt samhälle. EU:s riktlinjer uppställer som mål ett totalt avskaffande av dödsstraffet. EU verkar vidare för att de länder som fortfarande tillämpar dödsstraff vidtar åtgärder för att begränsa dess användning och respekterar de internationella överenskommelser som finns om dödsstraffets tillämpning, t.ex. förbudet att döma till döden personer som var under 18 år när brottet begicks. Länder bör också uppmanas att inte verkställa avrättningar genom att införa ett moratorium eller begränsa antalet brott som är belagda med dödsstraff. Sedan riktlinjerna antogs har EU varje år genomfört ett trettiotal demarscher mot dödsstraffet i ett femtontal länder. På grund av det stora antalet avrättningar i USA har drygt en tredjedel av dessa demarscher riktats mot USA. Uppvaktningar har riktats till delstatsguvernörer eller till den federala regeringen beroende på det enskilda fallet. EU har även på svenskt förslag initierat en dialog med afrikanska länder om dödsstraffets avskaffande. Det har skett på basis av rapporter som EU:s beskickningar i Afrika anmodats inkomma med om dödsstraffets tillämpning. Ett betydande antal länder i Afrika har redan avskaffat dödsstraffet eller verkställer inte de dödsdomar som utfärdas. EU vill stödja denna utveckling och söker en dialog med afrikanska länder om det önskvärda att gå mot ett totalt avskaffande av dödsstraffet. Som medlem i EU:s trojka har Sverige deltagit i flera sådana uppvaktningar. EU-ländernas ambassader i Washington har på liknande sätt fått i uppdrag att föra fram frågan om dödsstraffets avskaffande både i kontakter på politisk nivå, men även i massmedier, och genom att stödja enskilda organisationer som arbetar mot dödsstraffet. I den dialog om mänskliga rättigheter som pågår mellan EU och Kina är dödsstraffets avskaffande också viktigt. Arbetet mot dödsstraffet är långsiktigt. Därför har EU även tagit initiativ till resolutioner om dödsstraffets avskaffande i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, liksom i Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa - OSSE. Jag har liksom min företrädare inför FN:s kommission för mänskliga rättigheterna upprepade gånger pläderat för att länder som alltjämt tillämpar dödsstraffet ska ompröva sin politik och avskaffa detta barbariska straff. Under det svenska ordförandeskapet är det vår ambition att intensifiera arbetet mot dödsstraffet. Alla svenska beskickningar i länder där dödsstraffet tilllämpas har därför uppmanats att noga bevaka frågan och att ta de initiativ som bedöms nödvändiga. Antalet länder som har avskaffat dödsstraffet blir alltfler. Vid förra sekelskiftet hade endast tre länder avskaffat dödsstraffet, medan 108 länder i dag har insett att dödsstraffet inte hör hemma i ett civiliserat samhälle. Rätten till liv är en grundläggande rättighet, och den svenska regeringen kommer att fortsätta att aktivt arbeta för att dödsstraffet helt avskaffas.
Fru talman! Tack, utrikesministern, även för svaret på denna interpellation. Trots att jag hade ställt den till statsministern och hade önskat att få tala med honom har jag inget emot att diskutera detta med utrikesminister Anna Lindh. Jag tror nämligen att utrikesministern kan påverka även andra ministrar. I svaret som ges här i dag pekar utrikesministern på vad EU-länderna kan göra tillsammans. Jag tycker att det är bra att vi gör saker och ting tillsammans. Det kanske går fortare då. Det står så här: "EU verkar . för att de länder som fortfarande tillämpar dödsstraff vidtar åtgärder för att begränsa dess användning". Jag vill veta vad Sverige gör för att avskaffa dödsstraffet. För mig räcker det inte att EU bara talar om en begränsning. I svaret läser jag även att man kräver respekt för de internationella överenskommelser som finns om dödsstraffets tillämpning, t.ex. förbudet att döma personer som var under 18 år när brottet begicks. För mig - jag hoppas att utrikesministern anser det samma - är inte åldern det stora problemet. Det stora problemet är att det är människor som får sätta livet till. Jag tycker att även personer över 18 år har rätt till upprättelse och en chans att leva. Vidare sägs det så här i svaret: "Länder bör också uppmanas att inte verkställa avrättningar, genom att införa ett moratorium, eller begränsa antalet brott som är belagda med dödsstraff." Återigen står det "begränsa". Jag hörde mycket väl att utrikesministern sade att målet var ett avskaffande, så jag går mer på det. Det här är en svår fråga, men jag skulle vilja bolla vidare. Jag tror att det är en möjlighet för oss i Sverige att vi bildar opinion. Vad ämnar utrikesminister Anna Lindh vidta för ytterligare åtgärder? Vad menas med det som står i svaret om att arbeta aktivt? Vad menas med att alla svenska beskickningar uppmanas att noga bevaka frågan och ta de initiativ som är nödvändiga? Utrikesministern tar i svaret verkligen avstånd från dödsstraffet. Det är mycket bra, och det förtjänar ett stort tack. Jag hade naturligtvis inte väntat mig något annat heller. Men trots det är jag otålig, eftersom Sverige som har ett mycket gott renommé i världen inte har lyckats helt när det gäller Amerika. Amerika är ett föregångsland i mångt och mycket, men på detta område är det så fjärran från en modern samhällsinställning. Man envisas fortfarande med att behålla dödsstraffet. Utrikesministern har verkligen något att kämpa för och samtidigt emot. Men ge inte upp! Kämpa på! Jag läste en aktuell siffra i dödsstraffets historia som kanske kan vara bra att ha med i argumenteringar även för en minister. Under 1900-talet har uppskattningsvis 100 miljoner människor dött för en annan människas hand. Den mänskliga förmågan att döda har därmed kommit ikapp epidemier och naturkatastrofer i tävlan om att vara mänsklighetens värsta plågogissel.
Fru talman! Självklart vill vi helt avskaffa dödsstraffet. Det är definitivt självklart för mig, för regeringen och för EU. Det första steget är ofta att övertyga de länder som fortfarande har dödsstraffet kvar om att de inte längre ska verkställa dödsstraffet och om att de ska införa ett moratorium. När de har infört ett moratorium och slutat att använda dödsstraffet brukar det vara lättare att några år senare förklara för dem att de faktiskt kan avskaffa dödsstraffet helt. Det är därför som vi ibland kan behöva använda den här steg-för-steg-politiken, även om vi naturligtvis skulle föredra att omedelbart kunna avskaffa dödsstraffet i alla de länder som fortfarande använder dödsstraff. Ett exempel på att det här ofta kan vara en bra väg är arbetet gentemot EU:s kandidatländer. Flera av kandidatländerna hade i proceduren, när de ville bli nya medlemsländer i EU, fortfarande dödsstraffet kvar. I dag är det en självklarhet i länder som hade dödsstraff bara för ett par år sedan att dödsstraffet inte hör hemma i ett civiliserat samhälle. Det är ett exempel på hur Sverige kan driva de här frågorna. Vi gör det vid i princip alla möten vi har bilateralt med länder som har dödsstraffet kvar. Vi gör det via EU, t.ex. när det gäller kandidatländerna. Vi gör det genom att peka ut länder som fortfarande använder dödsstraff i t.ex. FN:s kommission för mänskliga rättigheter, i FN:s generalförsamling och liknande. Och vi ber hela tiden om en rapportering från alla våra ambassader. Det är det som vi menar med rapporterna från beskickningarna. Man ska hela tiden rapportera både från våra svenska beskickningar och från EU:s vad som sker i de respektive länder som fortfarande har dödsstraffet kvar. Jag hoppas att det, genom de här gemensamma ansträngningarna, inte ska dröja så många år innan vi ser att ytterligare ett antal länder, och så småningom alla länder, faktiskt har avskaffat dödsstraffet.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att man tar upp exempel och visar konkret hur man kan samarbeta inom EU. Det stärker ju oss som tycker att det är bra att ha ett medlemskap när vi tillsammans blir starkare och kan driva frågor som är positiva. När man börjar titta på dödsstraffets historia kan man se att straffet kommer från gamla offerriter där människor offrades till gudarna. Det är ju ändå något som vår tids människor har kommit ifrån. Man kan också finna att det hänvisas till Gamla testamentet i Bibeln där det står om vedergällning och straff. Andra, med en mänskligare barmhärtighetssyn, hänvisar till Nya testamentet i Bibeln där det sägs att den som är fri från synd kan kasta första stenen. Det visar sig då ganska snabbt att det inte är någon som kastar stenen. Alla förstår ju att ingen är fri från synd. Fru talman! Debatten om dödsstraffet har vi haft tidigare här i riksdagen. Den återkommer med jämna mellanrum när något händer i världen som aktualiserar frågan. Det som fick mig att reagera den här gången var det stundande presidentvalet i Amerika. Tyvärr - det är ju beklagligt - är båda presidentkandidaterna, Bush och Gore, för dödsstraff, liksom tidigare presidenten. Det som gör mig, bl.a., så beklämd är att frågan inte kommer framåt. Frågan blir åter: Vad ämnar Sveriges statsminister och utrikesminister göra för att få ett avskaffande av dödsstraffet i Amerika? Kommer man att framföra Sveriges åsikt direkt till den nyblivna presidenten? Det är ju ett gyllene tillfälle att göra det, eftersom jag antar att man kommer att gratulera till utmärkelsen, oavsett vem som blir ny president i USA. Det skulle ju vara en utmaning för en ny president att, kanske med lite push från oss, sluta att tillämpa dödsstraff. Nu vet jag att utrikesministern har lite nätt om tid, så jag ämnar inte ta någon mer replik. Jag tackar så mycket för det här och önskar lycka till med jobbet med de här frågorna.
Fru talman! Jag vill tacka Rigmor Stenmark för det. Vi får alltmer debatt om dödsstraffets avigsidor även i USA, bl.a. beroende på de hemska uppgifter som finns om ett antal oskyldiga som har dömts till döden. Därför hoppas jag, trots att vi kan se att båda kandidaterna är för dödsstraff, att man kommer att få en alltmer kritisk diskussion om dödsstraffet även i USA. Det blir naturligtvis en fråga som både Sverige och Sverige som EU:s ordförande kommer att ta upp med USA och den nya administrationen, när den har trätt i tjänst under nästa halvår. Avslutningsvis vill jag bara säga att vi också ser ett antal positiva exempel. För några veckor sedan avskaffade Albanien dödsstraffet, i och för sig bara i fredstid, men det var ändå ett viktigt första steg. Den här veckan har Chile röstat för dödsstraffets avskaffande, och Polen har ratificerat Europakonventionens protokoll och förbjuder därmed också dödsstraffet.

Fru talman! Sten Andersson har med hänvisning till mitt uttalande i medierna söndagen den 23 oktober 2000 frågat statsministern om regeringens planer att införa lagstiftning om bl.a. positiv särbehandling av invandrare i vissa fall. Interpellationen har överlämnats till mig. Göran Lindblad har ställt en interpellation om positiv diskriminering. Vidare har Ana Maria Narti ställt en interpellation till mig om integrationspolitiken. Jag besvarar alla tre interpellationerna i ett sammanhang. Först vill jag ge några allmänna reflexioner. Den sociala och etniska segregation som vi ser omkring oss är vår kanske viktigaste framtidsfråga. Samhället i dag genomgår en snabb förändring som är lika omvälvande som industrialiseringen på sin tid. För att bygga det nya Sverige måste vi ta till vara all den kompetens som finns inom landets gränser. För mig innebär integration att alla deltar i skapandet av det framtida Sverige. Vi måste möta utvecklingen på ett sådant sätt att alla får bidra och ingen ställs utanför. Barn och ungdomar ska ha likvärdiga villkor under uppväxten; invandrade mäns och kvinnors kunskaper och erfarenheter måste utnyttjas i samhällsbygget. Vi har faktiskt ingen tid att förlora. Jag vill först rätta till några missförstånd som finns kring begreppet positiv särbehandling. En vanlig missuppfattning är att metoden innebär kvotering. Positiv särbehandling vid rekrytering innebär att arbetsgivaren ges möjlighet att ge en kompetent sökande från en underrepresenterad grupp företräde vid tillsättning av en befattning, även om det finns mer meriterade sökande som tillhör en överrepresenterad grupp. Till skillnad från kvotering kan det vid positiv särbehandling inte bli fråga om att anställa personer med otillräcklig kompetens på grund av att de tillhör en viss grupp. Jag vill klargöra en gång för alla att både jag som integrationsminister och regeringen i sin helhet är emot etnisk kvotering på arbetsmarknaden. Jag anser att det finns bättre verktyg än kvotering för att främja mångfald och förbättra invandrarnas situation på arbetsmarknaden. Diskriminering på arbetsmarknaden av personer som tillhör en viss grupp måste elimineras genom en rad motåtgärder. Det viktigaste är att påverka attityder. Men lagstiftningen är också mycket viktig. Här kan bestämmelser om positiv särbehandling vara ett viktigt medel tillsammans med andra aktiva åtgärder. Positiv särbehandling är tillåten i dag enligt jämställdhetslagen. Den kan användas för att skapa lika möjligheter i praktiken och måste ha stöd i jämställdhetsplan eller annat personalpolitiskt beslut hos arbetsgivaren. Avsikten med mitt uttalande i massmedierna om positiv särbehandling och sänkta arbetsgivaravgifter är i första hand att väcka en debatt om vilka möjligheter som finns att öka sysselsättningen bland personer med invandrarbakgrund och att pröva om det finns fler aktiva åtgärder att vidta. Jag har inte föreslagit några förändringar i lagstiftningen ännu och har inte heller några konkreta planer på förändringar för närvarande. Jag välkomnar dock en debatt där mina idéer noggrant analyseras och fördelarna vägs mot eventuella nackdelar. Jag håller med Göran Lindblad om att människor ska behandlas som individer. Just därför är jag så upprörd över den negativa särbehandling som så många i dag råkar ut för. Denna typ av diskriminering innebär att arbetsgivare tillskriver enskilda individer gruppegenskaper. En av mina huvuduppgifter som integrationsminister är att bekämpa och förebygga segregation och etnisk diskriminering, så att den kompetens och skaparkraft som finns hos alla människor tas till vara i alla sektorer och på alla nivåer i vårt samhälle. Jag övergår nu till att besvara Ana Maria Nartis interpellation. Jag vill då säga att jag i likhet med Ana Maria Narti anser att det är mycket viktigt att överbrygga klyftan mellan invandrare och svenskfödda. Regeringen vidtar också flera åtgärder med detta syfte. Min ambition är att integrera mer av integrationsarbetet i alla departement. Viktiga insatser för att minska segregationen görs bl.a. inom ramen för storstadspolitiken. Arbetet med lokala utvecklingsavtal har bedrivits i knappt ett år. Integrationsverket, som svarar för den nationella utvärderingen, betonar i en första delrapport att integration är en långsiktig process där välfärdseffekter inte förväntas än på ett tag. I statens riktlinjer, och i dialogen med kommunerna, betonas ständigt underifrånperspektivet, dvs. vikten av aktivt deltagande från boende i planering och genomförande av insatser. Jag kommer mycket noga att följa utvecklingen i detta avseende. miljoner kronor per år under tre år ska avsättas för att öka invandrarnas delaktighet i arbetslivet. Av dessa medel avsätts 20 miljoner kronor för att effektivisera introduktionen av nyanlända invandrare. Genom att individanpassa undervisningen i svenska och finna nya vägar att kombinera språkutbildningen med praktik kan vi snabbare ta till vara invandrarnas kompetens. Avslutningsvis vill jag uttrycka en förhoppning om att de viktiga framtidsfrågorna om integration ska kunna diskuteras på ett sakligt sätt med målet att alla vi som bor i Sverige ska få möjlighet att delta i samhällsutvecklingen.
Fru talman! Bakgrunden till den här debatten är en intervju som gjordes med statsrådet Sahlin någon gång i slutet av oktober. Skulden till de problem vi har i dag är naturligtvis den både kostnads och antalsmässigt unika flyktingpolitik Sverige, i jämförelse med våra nordiska grannar i allmänhet och övriga EU i synnerhet, har bedrivit. Vi har misslyckats, det kan alla som vill se, av det skälet att vi saknar kompetens, erfarenhet och resurser. Under årens lopp har vi bevittnat det ena mer eller mindre desperata förslaget efter det andra. Man kan utan överdrift säga att det i stort sett har varit misslyckanden. I dag säger statsrådet att det inte är någon lagstiftning på gång. I intervjun sade hon att tiden är inne för lagstiftning. I företag med få invandrare ska vid lika kompetens sökande från underrepresenterad grupp få jobbet. Det låter ju tvingande. I svaret säger hon nu att arbetsgivaren "ges möjlighet" att anställa osv. Fru talman! Som småbarn ibland brukar säga när de ska retas med oss vuxna: Hallå! Och? Är det inte så i dag? Finns det någon lag som förbjuder en arbetsgivare att anställa någon från en grupp som är underrepresenterad? Jag tycker att detta är en rätt märkbar och anmärkningsvärd reträtt från statsrådets sida, med tanke på vad hon sade i intervjun. Jag förutsätter att denna är riktigt gjord och att hon är korrekt citerad. Jag menar att det är arbetsgivaren och ingen annan som avgör vem som har rätt kompetens och vem som ska anställas i ett företag. När det gäller företag med få anställda från underrepresenterade grupper kan man fråga: Vem ska avgöra det? Vilket tal ska vi ha som avgör när det är få eller när det är tillräckligt antal anställda? Ska vi ha olika lagstiftning för olika företag? Om inte jag missminner mig har statsrådet Sahlin varit småföretagarminister för inte så länge sedan. Jag tror inte att de här tankebanorna direkt attraherar den grupp som hon då sade sig vilja tala varmt och väl om. En annan fråga är vad EU säger om detta. Har man kontrollerat det? Vi har i dag en fri rörlighet inom unionen. Om en fransman med erforderlig kompetens kommer hit skulle han bli ratad om vi skulle få en sådan här lagstiftning i Sverige, om nu det gäller som statsrådet sade i intervjun. Sedan kommer uppgiften om att nya företag ska få sänkta avgifter. Hur gör man med gamla företag i de här områdena? Hur gör man med dem som ligger på gränsen till sådana här områden? Jag tror, fru talman, att det sista vi ska göra för att klara integrationen är att låta staten blanda in lagstiftning och procentsatser. Har vi inte gjort integrationen en otjänst förr, så gör vi det då. Jag hoppas, fru talman, att statsrådet Sahlins tankar den här gången hamnar på det ställe där de hör hemma, nämligen i byrålådan.
Fru talman! Jag får tacka så mycket för svaret. Det är intressant att statsrådets uttalande i första hand var tänkt att väcka debatt. Debatt har det ju blivit på olika sätt, bl.a. här i kammaren i dag. Hur, Mona Sahlin, ska man veta om ett uttalande om ett möjligt lagförslag gäller ett möjligt lagförslag eller om det möjliga lagförslaget, eftersom det är omöjligt, enbart är ämnat för en eller annan debatt? Frågor om utanförskap och segregation, fru talman, är enligt min mening alltför viktiga för att ansvariga statsråd ska ägna sig åt mediala hugskott i stället för att seriöst penetrera problemen. Jag vill dock konstatera att det är bra att statsrådet Sahlin och jag är alldeles eniga om att frågan om att bryta utanförskap och segregation är en av våra viktigaste framtidsfrågor. Där kan vi vara helt överens. Mona Sahlin säger i sitt svar att alla måste tas till vara för skapandet av det framtida Sverige. Men då borde ju socialdemokraterna ha gjort någonting för länge sedan. I stället föreslår man i svaret mer av samma politik. Det är utvecklingsavtalen, det är storstadssatsningen och det är mer pengar till sådant som inte har gett något resultat. De enda som har blivit riktigt bra sysselsatta är gravt medelålders vita män. Det är väldigt få invandrare som har blivit sysselsatta genom de här projekten. Jag har själv under flera år talat för att människor, alltså även invandrade, ska betraktas som individer, med individuella kvalifikationer och möjligheter, individer som har rätt att bli bedömda utifrån kvalifikationer och inte vare sig positivt eller negativt särbehandlade. Hur har statsrådet tänkt sig att man vid en s.k. positiv särbehandling av Muhammed ska bedöma honom inte bara mot Pelle och Mona, utan även mot Ibrahim och Halima? Det skulle ju kunna vara så att Muhammed har varit här längre och är mer svensk än Ibrahim är. Och Halima är dessutom kvinna, hur väger man in det? Har statsrådet tänkt sig etniska register, eller hur ska man veta vem som har företräde? Om vi inte kategoriserar, hur vet vi då vilka som ska positivt särbehandlas? I mitt och förhoppningsvis också Mona Sahlins perfekta samhälle förekommer ingen diskriminering, vare sig negativ eller positiv. Vad anser statsrådet om den positiva särbehandling som var en av hörnstenarna i den sydafrikanska apartheidpolitiken? Den vita minoriteten gynnades på de svartas bekostnad. Eller Idi Amins positiva särbehandling av den svarta majoriteten på den indiska minoritetens bekostnad i Uganda? Etnisk balans var skälet till att professorn i rättsfilosofi vid Kölns universitet, Hans Kelsen, 1934 fråntogs sin tjänst. Detta eftersom Kelsens ras sades vara överrepresenterad vid universitetet. Positiv särbehandling bygger på samma tanke, nämligen att etnisk diskriminering är bra när staten av ett eller annat skäl tycker att den är lämplig. Det är en politik som jag definitivt tar avstånd från. Jag är övertygad om att när statsrådet nu har sansat sig efter den överrumplande upphöjelsen till landets högsta integrationsansvariga inser Mona Sahlin att det föreligger avsevärda nackdelar med positiv särbehandling. Duktiga invandrade människor är bäst betjänta av att bli bedömda utifrån verkliga meriter. Det borde inte heller hittills ha utgjort något problem. Men i stället för att visa verklig solidaritet och ge enskilda människor en chans att försörja sig genom eget arbete har välfärdsfällan slagit igen så att fullt arbetsföra, bra utbildade invandrade personer i bästa välvilja administreras kvar i arbetslöshet. Kan vi här i dag, Mona Sahlin, enas om att ingen särbehandling oavsett orsak, positiv eller negativ, ska förekomma? Till sist till frågan om arbetsgivaravgifterna. Det är alldeles utmärkt om insikten att höga arbetsgivaravgifter och krångliga regler utgör ett hinder för arbete har spritt sig. Det vore än bättre om regeringen drog långtgående slutsatser av detta faktum.